Herr talman! Jag skall i mitt sista inlägg ändå försöka att se något positivt i den här debatten. Det fanns litet positivt i det som Anders Sundström nyss sade. Han talade om att möjligheten finns kvar för länsarbetsnämnderna att sluta avtal med kommuner och landsting, dvs. regeringen förbjuder inte den verksamheten. Men knäckfrågan är om möjligheten finns kvar realiteten. Vi får de närmaste månaderna se vad som händer på den punkten. Precis som Lars Stjernkvist efterlyser jag en tydligare markering än det som ministern sade om att det är möjligt. Det är inte speciellt offensivt med tanke på vad som står i dagens nummer att Norrköpings Tidningar, eftersom den här frågan i mycket handlar om Östergötland. Där står att totalt hotas nu 1 000 landstingsanställda om varsel. Det är kraftfulla och massiva uppsägningar som förbereds i ett socialdemokratiskt styrt landsting. Vi har en socialdemokratisk regering som för bara några månader sedan, i oppositionsrollen, sade sig värna om verksamheterna i kommuner och landsting och sade att personal inte skulle sägas upp. Det är denna dystra bakgrund vi har till dagens debatt. Vad säger då Anders Sundström till alla dessa som nu hotas av uppsägningar och varsel? Kommer den här möjligheten verkligen att finnas i realiteten så att människor inte går ut i öppen arbetslöshet utan via länsarbetsnämnderna får en möjlighet till utbildning, kompetenshöjning och andra åtgärder? Det är ett viktigt besked som ministern nu har möjlighet att ge i sitt sista inlägg. Herr talman! Ministern talade här om den gamla arbetsmarknadspolitiken som han menar att den förra regeringen och tidigare socialdemokratiska regeringar förde och att det är den man nu förändrar och ger flexibilitet. Det är en riktig inriktning. Det var den förra regeringen som luckrade upp reglerna och skapade möjligheten för länsarbetsnämnderna att sluta avtal med kommuner och landsting. Men det gäller samtidigt att vara mycket tydlig vart man vill nå och hur man skall prioritera. I ett tidigare inlägg beskrev jag hur länsarbetsnämnderna såg på detta. De ser inte detta som ett prioriterat område, utan det är annat som är prioriterat. Också på den punkten vore det väsentligt om ministern nu kan ge ett tydligt besked. Herr talman! Slutligen till frågan om bankrutt. Det är faktiskt så, Anders Sundström, att det är ni som har ansvaret för att vi kanske är att knäcka en uppgående konjunktur och att vi inte får den tillväxt som vi önskar och folk i arbete. Det är det som är det allvarliga. När jag talar om politisk-moralisk bankrutt handlar det just om att man ger ett budskap innan valet och sedan genomför en helt annan politik efter valet. Det är det som skadar tilltron till demokratin.
Herr talman! Socialdemokraterna har funnits under väldigt lång tid både i riksdagen och i kommuner och landsting. Socialdemokraterna har tagit ansvar under mandatperiod efter mandatperiod och fått stå till svars för vad man har gjort. Det har också varit en väldig styrka för Socialdemokraterna att vi har kunnat visa upp de resultat vi har åstadkommit. Vi har nu ett mycket svårt uppdrag, det erkänner jag, att städa upp och få ordning på statsfinanserna och att komma ur en massarbetslöshet som Sverige fördes in i under de tre, fyra senaste åren. Det är ett jättejobb, men vi skall klara av det. Jag vill rikta mig till Lars Stjernkvist. Arbetsmarknadspolitiken gör det nu möjligt att förhindra uppsägningar i kommuner och landsting därest, jag vill understryka det, man gör den prioriteringen. Då är frågan om man kommer att göra den prioriteringen. Man skall också klara ett antal andra mål och inte bara att förhindra uppsägningar i kommuner och landsting. Det gäller också att se till att långtidsarbetslösa kommer in i jobb, att prioritera tillväxt och att klara jämställdhetsmålet. Arbetsmarknadspolitikens regelverk är numera så utformat att detta är möjligt. Så var det egentligen inte i den förra regeringens politik. Man tog pengar från ett anslag som var avsett att användas för utbildning i företag, eftersom företagen just då hade det så dåligt ställt att de inte hade råd att utbilda. Då tog man de pengarna och använde dem till att utbilda i kommuner och landsting till dess företagen skulle få det bättre. Vi skall komma ihåg att den permanenta förändringen av regelverket genomförs nu. Under den förra regeringen var det en tillfällig åtgärd för att klara ett problem. Man hade pengar över eftersom företagen hade det så dåligt ställt att de inte klarade av utbildningen. Det är viktigt att komma ihåg. Det är svaret på den frågan. Till Dan Ericsson vill jag säga ungefär samma sak. Sysselsättningen ökar nu, den minskar inte på det sätt som den gjorde under de gångna åren. Då försvann en halv miljon jobb, men nu ökar sysselsättningen dag för dag, vecka för vecka. Att öka sysselsättningen är ett jobb som vi skall fortsätta med.

Herr talman! Kenneth Kvist har frågat mig om vilka erfarenheter, när det gäller öppenhet, som Sverige har delat med sig av inom EU, i vilka former det har skett och vilka konkreta förslag Sverige har fört fram eller ämnar föra fram inom EU för att, som Kenneth Kvist uttrycker det, bryta den slutenhet som präglar EU:s organ och myndigheter. De avsiktsförklaringar om öppenhet och insyn som gjordes i det svenska inledningsanförandet vid förhandlingsstarten om ett svenskt medlemskap i EU delas till fullo av den nuvarande regeringen. Jag vill citera från det anförande jag höll i den här kammaren den 14 december förra året. Jag framförde då att: "Sverige skall verka för ett Europa med en levande demokrati. Alla människors lika värde och delaktighet skall ligga till grund för politiken. Det är därför nödvändigt att den offentliga insynen i EU ökar. Sverige kommer att verka för en ökad öppenhet och insyn och en fast parlamentarisk och folklig förankring av unionsarbetet. Ett nära samråd med riksdagen är avgörande för våra möjligheter att med framgång driva en aktiv EU-politik." Sverige har i dag varit medlem i den europeiska unionen endast en kort tid, knappt fyra månader. Ändå tvekar jag inte att hävda att övriga medlemsstaters uppfattning om Sverige i hög grad präglas av insikten om Sveriges strävan att verka för ett öppnare EU i alla sammanhang. Sverige har också lagt fram konkreta förslag som jag strax skall återkomma till. Herr talman! Danmark har, som framhålls i interpellationen, tagit ett viktigt initiativ som syftar till ökad öppenhet i rådsarbetet. Initiativet rör, som Kenneth Kvist är väl förtrogen med från EU-nämnden, följande frågeställningar: Sverige stöder helhjärtat det danska initiativet. Sverige har dessutom framfört tilläggsförslag som går ut på att offentliggöra det sista utkastet till rådsbeslut i lagstiftningsärenden innan rådet tar beslut. Avsikten med det svenska förslaget är att underlätta en offentlig granskning av rådets arbete och att ge medierna och den intresserade allmänheten tillgång till ett mer omfattande underlag inför avgöranden i rådet. Det svenska förslaget har rönt stor uppmärksamhet i den europeiska debatten, bl.a. i tidningen The European under rubriken " Newcomers push to open up Europe", dvs. Nykomlingar trycker på för att öppna upp Europa. De danska och svenska förslagen är nu föremål för rådsbehandling och har diskuterats vid det allmänna rådets ministermöte den 10 april. Beslut i frågan väntas tas vid det allmänna rådsmöte som skall hållas den 29 maj. Vi hoppas naturligtvis att något eller några av förslagen kommer att realiserar, men är samtidigt väl medvetna om att det i vissa medlemsländer, i detta skede, finns en skepsis mot förslagen. Ett viktigt svenskt bidrag till strävandena mot ökad öppenhet i EU hoppas jag kommer att bli den konferens om öppenhet som förbereds inom Justitiedepartementet av justitieministern. Bland de inbjudna till konferensen som skall gå av stapeln i början av hösten - i september eller oktober - kommer det att finnas företrädare från alla EU:s medlemsländer och från gemenskapens institutioner. Detta blir naturligtvis ett mycket viktigt tillfälle för att presentera svenska synpunkter och erfarenheter. Kenneth Kvist gör gällande att Sverige inte i lika hög utsträckning som övriga medlemsstater klart deklarerat sina ståndpunkter inför regeringskonferensen 1996. Det är enligt min mening inte korrekt. Sveriges förberedelser ligger tidsmässigt mycket väl i linje med övriga medlemsländers, såväl de nya som de gamla. Knappast någon medlemsstat har ännu offentliggjort de positioner man tänker inta vid regeringskonferensen. Denna skall som bekant inledas nästa år och förberedas av den s.k. reflektionsgrupp med representanter för medlemsstaternas utrikesministrar som skall börja sitt arbete den 2 juni i år. Regeringen har också i EU-nämnden redogjort för det förberedelsearbete som pågår inom regeringskansliet inför regeringskonferensen. Självfallet kommer ytterligare information att lämnas löpande i takt med att förberedelsearbetet fortskrider. Jag vill också erinra om att en viktig del av de svenska förberedelserna utgörs av det arbete som kommer att ske i den parlamentariska kommitté som Kenneth Kvist nämner. Frågan om ökad öppenhet i EU är en prioriterad fråga som kommer att lyftas fram från svensk sida inför regeringskonferensen. Vid fastläggandet av den svenska positionen i den här frågan kommer bl.a. de medborgarsamtal om öppenhet som justitieministern och Justitiedepartementet arrangerar i slutet av maj att vara av särskilt intresse. Herr talman! Vad som hittills åstadkommits utgör en början. Vi har från svensk sida gjort klart att vi ämnar återkomma till frågan om ökad öppenhet och insyn i unionen. Kenneth Kvist kan alltså vara förvissad om att regeringen ämnar driva frågan om ökad öppenhet inom EU. Det gäller nu i anslutning till de fortsatta diskussionerna i rådet om de danska och svenska förslagen, och det gäller inför regeringskonferensen nästa år. Jag vill vidare framhålla att jag delar den uppfattning som justitieministern tidigare i veckan gav uttryck för i ett interpellationssvar, nämligen att vårt eget arbete med EU-frågorna präglas av en hög grad av öppenhet. Jag vill med anledning av de exempel som Kenneth Kvist tar upp slutligen påpeka att Sverige ensidigt har offentliggjort utkastet till den s.k. Europolkonventionen innan detta togs upp för slutbehandling i rådet, där fortsatta överläggningar för övrigt pågår.
Herr talman! Jag tackar utrikeshandelsministern för svaret. Det är ju gott och väl att detta bara är en början i det svenska EU-arbetet. Det är kanske också gott att Sverige får komplimanger av brittiska tidningar. Men det säger kanske också litet mer om EU:s brist på öppenhet än vad det säger om den handlingskraft som Sverige hittills visat. Sverige rör sig oroväckande i EU:s riktning när det gäller frågorna om öppenheten. Hellström att det inte fanns några hinder för Sverige att lämna ut information från ministerrådets möten om hur Sverige röstat och om hur andra länder röstat i rådet. Men det är inte särskilt mycket sådan information som har lämnats. Varför har den inte lämnats? Varför har den inte kommit? Detta var ju ett utspel ett par dagar innan folkomröstningen som kanske påverkade en del människors ställningstagande. Var det så att Mats Hellström hade förhoppningar om att det skulle gå lätt att göra så och sedan kommit till insikt om att det inte längre går? Eller var det för att inverka på valresultatet som det yttrandet fälldes? Att döma av interpellationssvaret där det står att Sverige nu stöder Danmark - och det tycker jag är gott - tycks regeringen ha insett att EU:s bestämmelser inte medger den öppenhet i ministerrådet som man utlovade före folkomröstningen. Det är egentligen absurt att en lagstiftande församling, som ministerrådet faktiskt är, har hemligstämplade protokoll som rör lagstiftningsärenden och att möjligheterna att hemlighålla omröstningsresultaten har kunnat fortgå år efter år. Att Sverige ställer sig bakom Danmark i det här avseendet är bra. Det kommer inte heller som någon direkt överraskning. Men det är dock ett danskt initiativ och inte ett svenskt, även om Sverige har gjort ett tillägg. Men inte heller detta räcker, även om det läggs fram tillsammans med det danska förslaget. Faktum är att många av lagstiftningsärendena i praktiken avgörs i Coreper och inom dess hundratals slutna arbetsgrupper. Frågan är om Sverige avser att verka för att bryta upp Corepers slutenhet och att det skapas regler som förlänger tidpunkten från det att förslagen utarbetas till dess att de antas så att det ges verklig möjlighet till debatt. Kommer Sverige också att ta initiativ för att bryta kommissionens monopol i normgivningsärenden så att initiativrätten övergår till de nationella parlamenten? Mats Hellström säger ingenting om öppenheten i EU:s förvaltning. Varför kan inte Sverige ta initiativ till att införa svensk offentlighetsprincip i unionens förvaltning och se till att denna också inkluderar den svenska meddelarfriheten? Vi har faktiskt tagit ett sådant initiativ, eller kommer att göra det, med anledning av en rapport i EU-parlamentet. Jag undrar om Mats Hellström kommer att stödja detta initiativ från Vänstern i EU-parlamentet. Ett stort problem i EU-systemet är lobbyisternas stora inflytande. Ett grundkrav är att kommissionen redovisar sina lobbykontakter och att lobbyisterna tvingas registrera sig på liknande sätt som sker i USA. Vore det fel att ställa sig bakom sådana förslag inför regeringskonferensen? Den andra delen av min interpellation handlar om tillämpningen av offentlighetsprincipen i Sverige efter EU-inträdet. Svenska myndigheters agerande har nämligen blivit betydligt mer slutet när det gäller EU-handlingar än vad som har utlovats. Det visar de undersökningar som bl.a. Journalistförbundet låtit göra. Deras slutsatser är att huvudregeln när det gäller EU-handlingar numera är sekretess och inte den öppenhet som våra grundlagar stadgar. Särskilda EU diarier finns upprättade, och det tar betydligt längre tid att få ut EU-handlingar från myndigheterna än vad som är brukligt när det gäller inrikes handlingar. Hur rimmar detta med den deklaration som Sverige i den s.k. anslutningspakten gjort om offentlighetsprincipen? Genom denna deklaration skulle ju frågan vara löst, sades det i broschyrer från UD och i andra uttalanden. Även denna fråga var viktig för folkomröstningen. Utrikeshandelsministern tar upp Europolkonventionen som exempel på Sveriges aktivitet inom detta område, men faktum är att den publicerades först efter det att Danmark publicerat flera versioner av den. Då blev det ju omöjligt att hålla den hemlig i Det finns alltså all anledning för Sverige att visa litet mer framfusighet och tuffhet i syfte att förstärka öppenheten och demokratin inom EU-systemet. När Ulf Dinkelspiel inledningstalade inför förhandlingsstarten var ambitionen enligt honom att aktivt främja öppenheten och dela med sig av den erfarenhet som vi har i Sverige till det övriga EU. Av detta har vi faktiskt hittills sett väldigt litet, och vi får bara hoppas att vi får se betydligt mer av det framöver.
Herr talman! Jag tycker kanske att det är litet konstigt att Kenneth Kvist, som intresserar sig för denna mycket viktiga fråga, börjar med att visa sin stora okunnighet. Uppenbarligen har han inte särskilt mycket tagit del av de regler som han nu debatterar. Det som han säger om att han inte har hört någonting sedan EU-omröstningen om offentlighet omkring rådsomröstningar är ett fullständigt nonsenspåstående - de är offentliga. Det är bara att ta del av dem. Det finns en regel i rådets arbetsordning som vi tillsammans med danskarna vill ha bort och som skulle kunna möjliggöra att man fattar beslut om att hemlighålla ett omröstningsresultat. Detta tycker vi är tokigt, men den paragrafen har såvitt jag känner till aldrig använts. Det hade alltså gått utmärkt bra för Kenneth Kvist att, om han hade varit intresserad - han sitter ju också i EU-nämnden - direkt ta del av offentliga handlingar om omröstningsresultaten. Det har jag också sagt såväl före folkomröstningen som efter den. Där finns alltså inget problem. När det gäller Coreper håller jag däremot med Kenneth Kvist om att det finns problem med tidsbelastningen. Detta har vi och även danskarna påpekat, och det är en av de frågor som vi avser att fortsätta att driva. De förhandlingar som sker mellan ambassadörerna i Corepers förberedelsearbete kommer för nära inpå de Ministerrådsmöten som hålls. Det medger inte en bra tidsutdräkt för att kunna ha ett ordentligt samråd, och därför menar vi liksom danskarna att man bör utsträcka tiden för detta. På den punkten är jag överens med Kenneth Kvist, och det är också något som vi framför. Däremot är det inte så att Coreper fattar beslut. I Coreper arbetar man mellan länderna för att förbereda de beslut som ministrarna skall fatta, men det är i Ministerrådet som besluten fattas. Tidsutdräkten anser jag, liksom Kenneth Kvist, dock vara ett problem. Också ökad offentlighet i EU:s förvaltning är en fråga som vi avser att driva inför regeringskonferensen 1996, och vi kommer naturligtvis att ta upp en diskussion om detta med riksdagens EU-nämnd. Jag tror också att det blir en viktig fråga inför den konferens om öppenhet som justitieministern planerar som ett led i svenska initiativ för att öka öppenheten inom Låt mig säga att Kenneth Kvist ger en ganska svart bild av EU. Visst är EU en organisation där det ur vår synpunkt och i förhållande till våra egna regler finns många problem med öppenheten, och vi vill utöva påverkan i vår riktning. Samtidigt finns det betydligt mera av folkligt och politiskt engagemang, från parlamentariker och från regeringsledamöter, i EU:s interna arbete än i väldigt många av de internationella förhandlingar som vi i övrigt har varit vana vid. I de internationella förhandlingar som vi har fört tidigare har det oftast rått en närmast fullständig sekretess. Det är ganska sällan som man här i riksdagen har ställt frågor kring den typen av förhandlingar. Det har så att säga varit diplomatförhandlingar, som mera har förts i sekretess än vad som i realiteten sker i EU:s arbete. Det finns mycket att göra inom EU, men jag tycker att det är en alltför svart bild som Kenneth Kvist ger. Det gamla sättet var mer av hemlig diplomati. EU är faktiskt en organisation där det förs en intensiv och livlig debatt kring frågorna, även om det finns mycket att göra i vår riktning när det gäller att öka öppenheten - på den punkten håller jag med Kenneth Kvist. När det sedan gäller frågorna om vad som har skett i vår egen hantering här i riksdagen och i våra myndigheter av frågorna om offentlighet i EU verkar det inte som om Kenneth Kvist särskilt väl har följt den interpellationsdebatt som jag hänvisar till i mitt svar och som justitieminister Laila Freivalds tidigare fört här i kammaren. Hon kunde då tillbakavisa de påståenden som Kenneth Kvist nu åberopar, uppenbarligen utan att ha följt diskussionen särskilt väl. Det har hållits ett seminarium omkring tidningen Journalistens uppgifter, där det t.ex. visats att EU diarierna inte har tillkommit för att hemlighålla utan för att öka allmänhetens möjligheter att mer systematiskt ta del av EU-handlingar. Därutöver förekommer det nu när vi är nya medlemmar att journalister begär in alla typer av handlingar för att testa systemet, vad som blir offentligt och vad som inte blir det. Jag tycker att det är en bra inriktning. Det är väl också ganska givet att det kan ta tid när anspråken på handlingar ökar dramatiskt just till följd av att man vill testa systemet. Det är då också viktigt att man grannlaga går igenom möjligheterna att ha en så stor öppenhet som möjligt och inte slarvigt sekretessbelägger i onödan. Jag tycker att jag på denna punkt har goda skäl att instämma med justitieministern. Visst finns det problem, och vi skall se om det finns skäl att i framtiden skärpa våra regler. Vi har som bekant skärpt reglerna för öppenhet genom att göra förändringar i utrikessekretessen med verkan fr.o.m. den 1 januari i år. Det är ett initiativ som ursprungligen vi socialdemokrater tog. Sedan lade en utredning fram förslag, och beslut fattades här i riksdagen. Reglerna om utrikessekretess i sekretesslagen har därmed ändrats så att det fr.o.m. i år, till skillnad mot tidigare, råder en presumtion för offentlighet för alla uppgifter som rör utrikesärenden.
Herr talman! Mats Hellström bör kanske ligga litet lågt när det gäller vilka debatter vi följer med i. Jag har faktiskt noggrant läst interpellationsdebatten med Laila Freivalds. Tidningen Journalisten har faktiskt, när den har gjort ett test, en s.k. dugnad, av hur bärig öppenheten är, kommit fram till att det är svårt att få ut handlingar. Det är svårt att komma åt EU-diarierna, och det märkliga är att UD:s handelsavdelning, där Mats Hellström själv är chef, får beteckningen "sämst i test" när det gäller att inte ens ha svarat inom fyra veckor på förfrågningar om EU-diarier, antalet inregistrerade EU-ärenden och hur många som är belagda med sekretess. Jag tror därför att det inte finns särskilt stor anledning att ta i så starkt i detta sammanhang. Faktum är att detta test och material från andra journalister entydigt visar att det är svårt att få fram EU När det sedan gäller det folkliga engagemanget i EU höll jag på att säga att jag tillåter mig att le. Det är väl ganska litet av detta. Men om det skulle förekomma mer av det där än i andra diplomatiska sammanhang är det inte så konstigt, eftersom EU:s arbete till skillnad från allt annat internationellt arbete avser lagstiftning som gäller i de enskilda länderna. EU är ju rättsskapande för förhållandena i EU-länderna, och det ställer helt andra krav på EU. Ministerrådet är ju en sorts parlament, där Sveriges regering kan sägas vara ett litet minoritetsparti. Detta ställer krav på en öppenhet som motsvarar den som vi har i Sveriges riksdag. När det gäller Coreper är det bra att Mats Hellström i alla fall noterar att det finns ett problem och att man tänker ta upp frågan om tidsaspekten. Det är riktigt att besluten inte fattas formellt i Coreper, men de fattas reellt i Coreper. I dessa ambassadörers eller andra högre statstjänstemäns korridorer och sammanträdesrum bereds alla frågor. Är detta det folkliga engagemanget? Besluten fattas i realiteten där. Sedan bekräftas Corepers förslag på en A-lista, tydligen i klump, och utan egentlig debatt på de olika minsterrådsmötena. Jag tror nog att det behövs ganska stora förändringar inom detta system.
Herr talman! Jag måste tillbakavisa Kenneth Kvists påståenden om att vi inte skulle arbeta med ambitionen att ha en stor öppenhet inom regeringskansliet och inom UDH. Det är tvärtom så att våra tjänstemän arbetar med noggrannhet och efter instruktionen att just sträva efter öppenhet. Det framgår också av den promemoria som har getts ut av rättschefen i statsrådsberedningen till regeringskansliets tjänstemän. Vi är alldeles nya medlemmar. När tidningar av mycket goda skäl vill få ut en väsentligt mycket större mängd handlingar än någonsin tidigare i vårt land blir väldigt många tjänstemän starkt belastade. De skall vara det. De skall ta det på allvar med syftet att åstadkomma öppenhet. Genom att man begär att få handlingar utlämnade för att testa systemet bildas också en praxis. Det är väldigt viktigt att den praxisen visar att det råder öppenhet och att också myndigheterna ser att regeringen och regeringskansliet arbetar med öppenhet som mål, eftersom regeringen inte styr myndigheterna. Nog finns det skäl för oss att arbeta grannlaga när systemet skall testas under de första månaderna. Vi arbetar med ambitionen att ha en öppenhet som mål. Det borde Kenneth Kvist kunna erkänna. Kenneth Kvist säger alldeles riktigt att en öppenhet måste råda när det gäller lagstiftningsfrågor. Det är vi helt överens om. Jag har svarat på hur vi agerar för att öka öppenheten i mitt interpellationssvar. Men Kenneth Kvist vet också från EU-nämnden att det i realiteten är mer av en diskussion, ett samråd, med riksdagen, vilket är bra. Det gäller också andra frågor som rör den klassiska diplomatin, dvs. utrikesoch säkerhetspolitiken. Också den andra pelarens frågor tas upp för samråd på ett sätt som vi faktiskt inte har varit så vana vid i Sverige tidigare. Vi kanske skulle ha gjort det. Det är möjligt. Men varken oppositionen eller regeringen har tidigare egentligen fört diskussioner i riksdagen kring den typen av frågor. Jag tycker att det är bra att det är en ökad öppenhet också där.
Herr talman! Jag tror säkert att UD:s handelsavdelning arbetar med noggrannhet, men man bör kanske inte vara så noggrann att man blir sämst i det öppenhetstest som Tidningen Journalisten har gjort på olika myndigheter och departement. UD:s handelsavdelning skall ju vara ledande när det gäller EU relationerna. Det är inte bra. Det är inte värst grannlaga. Det är föga hedrande. När det gäller öppenheten är det klart att det är en väldig skillnad på hur EU arbetar och hur vi arbetar. Statsrådet noterar i sitt interpellationssvar att få medlemsstater ännu offentliggjort sina positioner inför regeringskonferensen 1996. Vad är regeringskonferensen 1996? Det är egentligen en diskussion av EU:s grundlag - en grundlag som alltså kommer att gälla över våra grundlagar. Inte bara Sverige utan flera andra mörkar vad gäller de positioner man skall inta därför att man är inne i en sorts förhandlingsspel. Jämför detta med hur svenskt grundlagsarbete tillgår. Det är utredningar, remissdebatter och preliminära beslut långt i förväg. Det är en rasande skillnad i öppenhet mellan EU-systemet och det system vi är vana vid när det gäller lagstiftning. Jag klagar inte allmänt på hur regeringen behandlar EU-nämnden. Man försöker nog. Problemet är många gånger att EU-systemet självt påverkar. Det är svårt att brottas med detta när det gäller att få den information och den öppenhet i kommunikationerna mellan regering och parlament som vi behöver. Det ställer andra krav på öppenhet också när det gäller utrikespolitiken. Tidigare handlade vi i ett internationellt samarbete. Här handlar det om ett samarbete där vi blir betydligt hårdare inbundna av EU besluten än annars. Det är en självklarhet att det ställer ökade krav på öppenhet.
Herr talman! Jag bestrider bestämt, Kenneth Kvist, att UD:s handelsavdelning skulle vara dålig när det gäller att hantera frågan om utlämnande av hemliga handlingar till journalister. Jag är sannerligen beredd att ta en debatt på den punkten. Däremot är det självklart att vi som EU samordnare har en stor arbetsbelastning. Vi måste ta tid på oss för att se till att det inte slentrianmässigt görs den typ av sekretessbeläggning som gjordes innan de mer liberala regler som gäller från den 1 Det är nog bra för den praxis som skall etableras i landet att vi utför detta arbete på ett grannlaga sätt. Vi vill åstadkomma just öppenhet - icke slentrianmässig sekretessbeläggning. Jag vet över huvud taget inte vad Kenneth Kvist avser när han talar om att vi nu i hemlighet skulle förhandla kring regeringskonferensen, som skall kunna leda till nya grundlagsförändringar. Jag skall inte använda ordet nonsens eftersom Kenneth Kvist inte har replikrätt, men jag vill säga att det sannerligen ligger långt ifrån verkligheten. Om Kenneth Kvist läser interpellationssvaret finner han där att förhandlingar om regeringskonferensen avses påbörjas nästa år. Först i sommar skall en s.k. reflexionsgrupp påbörja sitt arbete. Den kommer att diskutera dagordningen på konferensen. Det är dagordningen för konferensen som kommer att diskuteras av reflexionsgruppen. Vi har i Sverige i god tid innan dess tillsatt en parlamentarisk kommitté som skall kunna bidra till öppenheten just kring den typ av frågor som ännu icke på något sätt har börjat förhandlas. Jag förstår inte vad Kenneth Kvist är ute efter. Det är en fullständigt felaktig beskrivning av det arbete som kommer att påbörjas först den 2 juni, när reflexionsgruppens arbete sätts i gång. Det arbete som pågått hittills har varit tillbakablickande och gällt Maastrichtfördraget. Sveriges uppfattning har offentliggjorts bl.a. genom EU nämnden. Det vet Kenneth Kvist också. Slutligen vill jag säga att Kenneth Kvist i realiteten inte har återkommit särskilt mycket till de frågor han tog upp i interpellationen, nämligen om Sveriges initiativ. Det är bra. Det tolkar jag som att han menar att vi arbetar på ett sätt som vi kan vara om inte överens om så i varje fall ha ungefär likartad inställning till. Sverige arbetar aktivt för en ökad öppenhet, och det är någonting som uppenbarligen både Kenneth Kvist och jag eftersträvar att vi skall göra också i fortsättningen, för att påverka de andra EU-länderna.

Herr talman! Ulla-Britt Hagström har ställt följande frågor till mig: 1. Vilka åtgärder avser jag vidta för att fortsätta arbetet med FN:s familjeår? 2. Vilka internationella jämförelser kommer att prioriteras i informationen? 3. Vilka områden kommer att prioriteras för familjernas levnadsvillkor? 5. Ämnar jag ägna större uppmärksamhet åt arbetslöshetens påverkan på familjen? Sverige har sedan länge en väl utvecklad familjepolitik. Den svenska föräldraförsäkringen och de därtill kopplade ledighetsreglerna har en generös utformning som i ett internationellt perspektiv saknar motstycke. Det ekonomiska familjestödet är utformat för att ge familjerna stöd i olika situationer - vid barns födelse eller sjukdom, vid skilsmässor eller vid en förälders frånfälle. Och trots de nedskärningar vi nu tvingats till, bl.a. för barnens skull - de skall ta över den statsskuld vi efterlämnar - kvarstår faktum. Svensk familjepolitik är fortfarande framgångsrik när det gäller att utjämna villkoren mellan barnfamiljer och andra. I strävan efter att kunna garantera alla barn goda levnadsvillkor har vi i Sverige valt en generell strategi. Med det menas att vi inte enbart försöker plocka ut de allra mest behövande och gå in med stödinsatser till dem. I stället har vi satsat på alla barn. t.o.m. 12 år med förvärvsarbetande eller studerande föräldrar. Alla blivande föräldrar och mödrar med barn har tillgång till en väl utbyggd verksamhet vid mödra och barnavårdscentraler. Fri tandvård erbjuds alla barn upp till 20 års ålder. Detta är några exempel på hur högt barnen och familjerna prioriteras i det svenska samhället. Också den svenska aktiva arbetsmarknadspolitiken har i rådande läge en mycket viktig betydelse för familjerna. Regeringens ekonomiska politik syftar till att minska arbetslösheten. Ökad sysselsättning ökar också familjernas trygghet, eftersom försörjning genom eget arbete minskar påfrestningarna för familjerna. Mot denna bakgrund, och den svåra ekonomiska situation vi befinner oss i, har inte kommittén för FN:s familjeår haft som uppdrag att föreslå några nya stora kostnadskrävande reformer. Kommittén har i stället i den handlingsplan som legat till grund för arbetet under familjeåret pekat ut ett antal strategiska insatsområden som man har koncentrerat sig på. Det gäller bl.a. demografiska förändringar och förändringar i familjemönstret, med familjeseparationer som ett centralt inslag. Det gäller framväxten av nya föräldraroller, där frågan om faderskapets förändrade villkor är central, liksom frågan om jämställdhet och barnets rättigheter. Andra frågor som tilldrar sig intresse i dessa ekonomiskt kärva tider är givetvis sådana som rör kostnader för samt effektivitet och kvalitet i samhällets stöd till barnfamiljerna. Kommittén har under familjeåret bedrivit en utåtriktad kontakt och informationsverksamhet, som främst vänt sig till myndigheter och organisationer inom olika sektorer. Kommitténs uppdrag har varit att väcka andra människors intresse för att arbeta med dessa frågor, särskilt när det gäller att förebygga social utslagning bland barn och vuxna som befinner sig i en utsatt situation i samhället. Ett år är en kort tid för att bygga upp en sådan verksamhet. Jag har därför ansett det angeläget att ge kommittén mera tid, bl.a. för att följa upp och utveckla några av de internationella samarbetskontakter som etablerats under året. Utöver ett seminarium om svensk demografisk familjeforskning, arrangerar den svenska kommittén under år 1995 bl.a. ett nordiskt expertmöte tillsammans med de övriga nordiska kommittésekretariaten, samt en konferens om familj och arbetsliv i samarbete med EU-kommissionen. På det internationella planet i övrigt ställs delvis olika frågor i fokus i olika sammanhang. Inom FN, där samarbetet främst gäller globala frågor, ställs framför allt biståndet och samarbetet med utvecklingsländerna i förgrunden. På europeisk nivå är det i stället frågor om samordning av lagregler och om erfarenhetsutbyte inom social och familjepolitiken som ställs i fokus. Och på nordisk nivå slutligen, gäller samarbetet kunskapsuppbyggnad, utvecklingsarbete och kompetensutveckling. Arbetet med FN:s familjeår fortgår alltså. Avsikten är att kommittén till hösten skall redovisa sina samlade erfarenheter och ge en lägesbedömning på grundval av arbetet under familjeåret. Frågan om familjeårets uppföljning kommer också att behandlas i När det gäller Ulla-Britt Hagströms fråga om vårdnadsbidraget vill jag hänvisa till mitt anförande i anslutning till behandlingen den 15 december förra året av propositionen om att avskaffa detta bidrag. Jag gav där en utförlig redovisning av regeringens motiv för att avskaffa en kostsam reform som efterfrågats av få och som inte medverkade till någon egentlig valfrihet för familjerna.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Anna Hedborg för svaret om uppföljning av FN:s familjeår. En familj kan ha olika sammansättningar från änkan, eller en person som valt att leva ensam, till flerbarnsfamiljen. En som lever för sig själv måste ju vara en person, och ett par bör bestå av två människor, om man skall utgå från den matematik som vi lärde oss i skolan. Den mänskliga matematiken ser helt annorlunda ut. Den är inte baserad på logik utan på värderingar och attityder. Från att 1+1=1 enligt äktenskapsregeln att "tu skall vara ett" och som bygger upp tillvaron på att man gör allt tillsammans kan också 1+1=2 gälla, där var och en ges lika stort utrymme. Men 1=0 kan också gälla. Man kan få uppleva att man som ensamlevande inte alls räknas. Lill Lindfors sjöng för ett antal år sedan "är man ensam är man ingen, men tillsammans är ett sätt att finnas till". Om situationen uppfattas som positiv eller inte beror ytterst på hur man själv valt. Lika fel som det är att underminera flerbarnsfamiljernas ekonomi, lika fel är det att se ensamföräldrar som en generellt svag grupp. Det är inte så. Förhållandena är olika såväl för stabila kärnfamiljer som för ensamboende. Vi kristdemokrater vill stärka familjen. Just därför tycker vi att FN:s familjeår är särskilt viktigt. Det har gått slentrian i ord som enbo, särbo, helgsambo, sambo, delsbo, grannbo och reko, dvs. relationskontrakt. Låt oss inte tappa ordet familj och familjen som en naturlig samlevnadsform. Det är familjen som bär upp vårt samhälle. FN:s familjeår kommer som en avlösning av det europeiska äldreåret. Vi får inte glömma bort de äldre i familjen. Här byggs en bro i kontakten mellan generationerna. FN:s familjeår kan också användas till att förstärka relationerna mellan generationerna. I vårt samhälle med ökad rörlighet träffar inte barnen mormor och morfar lika mycket som förr. Det finns invandrarbarn som aldrig kan träffa mormor och morfar. Här passar det att satsa på nätverk med faddrar för invandrarbarn. Föreningsverksamhet och annan ideell verksamhet har här en chans att hjälpa till att knyta kontakter. Ofta leder just förmedling av kontakter till att personer som tidigare behövt hjälp från samhällets sida kan stå på egna ben. Uppföljningen av aktiviteterna under äldreåret visade att merparten av de tillfrågade tyckte att arbete för att öka solidariteten mellan generationerna borde vara ett prioriterat område i dagens samhälle. Solidaritet måste givetvis också gälla gentemot fattiga länder. När vi talar om människovärdet är det viktigt att understryka vårt globala ansvar. Man upprörs till ett känslomässigt raseri när TV och tidningar berättar om hur den 12-årige pakistanske pojken mördades. Han tog sina kamraters parti och gick emot det slaveri han upplevt. Många barn utsätts i dag för slaveri. Vi vet att många barn dukar under i slavarbete. Föräldrar lever i ekonomisk misär som analfabeter. Barn dukar under av arbete i tegelbruk och mattillverkning. Sverige minskar nu bidragen till de allra fattigaste. Vi står i skuld till världens barn, gatubarn och barn som nyttjas i porr och prostitutionsindustrin. Statsrådet svarar att på det internationella planet ställs biståndet och samarbetet med utvecklingsländerna i förgrunden. Detta rimmar dåligt med verkligheten. Att nu sänka biståndet och dra in en miljard i bistånd som det redan har fattats beslut om, pengar till fattiga, innebär att vi redan nu kommer att vara nere i 0,93 % av BNI. Vi tror att vi under mandatperioden kommer att vara nere i 0,75 %. Vi har i alla fall ett enprocentsmål. Herr talman! Arbetslösheten är ett gissel för alla, men inte minst för barnfamiljer. Barnen för med sig otryggheten till skolan. Det ekonomiska utrymmet sjunker, samtidigt som oro och konflikter lätt kan uppstå. Inget blir som förr. Föräldrarna kan tappa tron på framtiden, vilket smittar av sig på barnen. Statsrådet svarar att försörjning genom eget arbete minskar påfrestningarna för barnfamiljerna. Jag håller helt med om det. Men ändå drar regeringen bort ett ekonomiskt utrymme runt 18 miljarder till kommunerna. Bara uppgörelsen mellan Centern och Socialdemokraterna handlar om 40 000 kommunalt anställda. Många föräldrar, inte minst mammor, arbetar inom den offentliga sektorn i vården. Vi kristdemokrater skulle vilja ge kommuner och landsting tillbaka 4,8 miljarder till vården. Vi vill inte heller ha en så drastisk höjning av egenavgifterna. Herr talman! Jag har fått svar om synen på valfrihet när det gäller barnomsorgen. Jag hänvisar också till mitt inslag tidigare i debatten den 26 april här i kammaren. Jag skall inte upprepa den. Vi kräver valfrihet; en möjlighet är vårdnadsbidrag. Vi anser också att barnbidragssänkningen skall ha en fördelningspolitisk effekt. Familjer med svaga ekonomiska möjligheter skall kunna tillgodogöra sig mer av den barnrelaterade delen av bostadsbidraget. Herr talman! Om två veckor, måndagen den 15 maj, firas International Day of Families - Tolerance begins in the family. Hur ämnar statsrådet manifestera denna dag i Sverige? Tack!
Herr talman! Ulla-Britt Hagström tar upp en mycket viktig fråga. Den rör verkligen det svenska samhället just i dag. Det handlar om vilken påfrestning den nu rådande arbetslösheten är för de svenska familjerna. Hur den tvåsiffriga arbetslöshet som vi har i dag påverkar familjerna generellt har vi alltför dåliga kunskaper om i vårt land. Den positiva anledningen är att vi inte under de senaste 60 åren har upplevt att arbetslösheten har stigit så snabbt och till så höga nivåer som nu. Det finns ännu inte statistik och forskning som kan ge en fullständig bild av hur de fyra senaste årens dramatiska utveckling på arbetsmarknaden har drabbat vårt land och dess medborgare socialt. Däremot vet vi en hel del från andra länder om vilka långsiktiga problem som följer i spåren av en hög arbetslöshet. Utslagningen ökar. Fattigdomen breder ut sig, och de sociala problemen blir fler. Vi har kunskap om hur enskilda individer som drabbas av arbetslöshet påverkas. En människa som tvingas gå länge utan arbete tappar både kompetens och självkänsla. De ekonomiska bekymren, den oro och den utsatthet som följer på att man inte kan försörja sig drabbar självfallet också den arbetslöses familj och de barn som finns där. Om båda föräldrarna är arbetslösa blir situationen självfallet särskild ansträngd. Därför inriktar regeringen nu hela sin ekonomiska politik på att få i gång tillväxten, få ner budgetunderskottet och därmed skapa fler jobb. Vi gör detta eftersom den största tryggheten för enskilda och för familjer är att man kan försörja sig själv på eget arbete. Vi gör det också därför att arbete är välfärdens grund och förutsättning. Vi försöker också minimera de skador som arbetslösheten riskerar att föra med sig genom att så långt som möjligt slå vakt om de sociala verksamheterna och i stället spara på transfereringarna. När pappa eller mamma - eller kanske båda föräldrarna - är arbetslös är det ännu viktigare att barnen har en trygg barnomsorg och en bra skola att gå till. Att familjen får det ekonomiskt ansträngt går att leva med ett tag, men om barnen därtill får en otrygg barnomsorg, en bristfällig utbildning eller sämre hälsooch sjukvård drabbar dagens arbetslöshet också morgondagens vuxna. Där är vi inte än. Därför är det så viktigt att få ekonomin på fötter igen och därmed skapa förutsättningar för att man skall kunna behålla en välfärd värd namnet också för den uppväxande generationen. Att kommunerna inte kan räkna med kompensation för egenavgiften - vilket är ett konstaterande som finns i uppgörelsen med Centern - handlar inte om en indragning. Det är ett klarläggande av ett förhållande som är tämligen naturligt. Såväl arbetsgivaravgifter som egenavgifter har precis samma effekt för den kommunala ekonomin. Om man använder lönekostnadsutrymmet för den typen av avgifter och skatter kan man naturligtvis inte också använda det för kommunerna. Det gäller i allmänhet och i det här sammanhanget. Man har konstaterat att det är så här när det gäller de framtida egenavgiftshöjningarna. De är beslutade för att de sociala trygghetssystem som också är oerhört väsentliga för barnfamiljerna och familjetryggheten skall räddas. Det är egentligen inte en så konstig fråga. Den andra sidan av saken är att det samlade program som vi har handlar om att just få i gång tillväxten. Det är det viktiga för kommunernas skatteunderlag. Vi tänker inte heller dra in de ökade inkomster som kan följa av det.
Herr talman! Visst är det så. Jag håller med statsrådet Anna Hedborg om allt hon säger om arbetslöshetens påverkan. Ändå kan vi inte komma ifrån att kommunerna nu kommer att sakna ett utrymme på 18 miljarder. De har redan höjt skatterna i snitt med 45 öre. Med hänvisning till den interpellationsdebatt som har varit här tidigare i kammaren i dag vädjar jag till statsrådet att hon också försöker medverka till att personalen inom vården, i landsting och i kommuner kan få vara kvar genom olika typer av insatser. En grupp i Sverige som kan jämföras med dem som utför slavarbete i fattigare länder är barnen som lever i drogmiljöer. Det handlar om de barn som måste ta hand om sina föräldrar och vara mammor åt sina mammor. Jag har mött dem i skolan. Jag vet att de av oro måste gå hem på rasten för att se hur deras mammor mår. Jag vet att de får ta ett överdrivet stort ansvar. Barnen är rädda för att deras pappor är våldsamma när de har druckit och att deras mammor har utsatts för slag och våld. Det måste göras mer för dessa barns situation. Jag tycker inte att detta fick tillräcklig uppmärksamhet i betänkandet Socialpolitik - inriktning och anslag, m.m., som riksdagen behandlade i veckan. Vi kristdemokrater önskar att en större satsning skall göras för att man skall kunna hjälpa denna grupp av barn. Alla barn har behov av att synas och vara en självklar del av gemenskapen. Det gäller också barn med särskilda behov. Det är viktigt att föräldrainflytandet i skolan ökar. FUB och RBU har tillsammans med Handikappförbundens Samarbetsorgan gett ut boken Elevernas skola eller skolans elever. Den ligger på min stol. Det är en slående titel. Man skulle kunna överföra det och säga barnens Sverige eller Sveriges barn. Det är viktigt att samhället är till för att ge ett stöd till barn och familjer. Jag skulle vilja veta litet mer preciserat om en av målsättningarna för FN:s familjeår, nämligen att man skall fästa uppmärksamheten på rättigheter och skyldigheter för alla medlemmar i en familj. Det är bra. Hur tänker statsrådet initiera detta? Jag vill också gå tillbaka till min första fråga. Det är ju bra att man satsar ute i landet på olika sätt för att manifestera International Day of Families - Tolerance begins in the family. Jag fick inget svar om hur det initierades härifrån. Familjerna har en stor betydelse. Det är i familjegemenskapen som värderingar, normer och vägledande etik kan överföras från generation till generation. Det säkraste sättet att minska våld och kriminalitet och att motverka rotlöshet och drogmissbruk är att ge ett stöd till hem och familjer. Därför är det viktigt att peka på allt som kan göras under FN:s familjeår. Man trycker nämligen också väldigt mycket på solidaritet och tolerans.
Herr talman! Jag fick frågan om vad Sverige avser att göra den 15 maj, som är en familjedag. Vi kanske inte i första hand tycker att dagar för olika ting är avgörande för vad som görs på området. Det väsentliga är att varje dag är barnens och familjens dag. Så blir det genom en systematisk politik som bl.a. skall bygga på den princip som är så viktig, nämligen barns och varje familjemedlems egna rättigheter. Vår generella välfärdspolitik är i hög grad inriktad på individens rättigheter. Man kan nog säga att det är ett uttryck för hur starkt vi i Sverige känner för den principen. I själva verket kanske vi känner långt mer för den än man gör på många andra håll. Vi har alla naturligtvis möjligheter att använda oss av familjedagen för att försöka manifestera och föra fram sådant som vi kan tycka är väsentligt. Som individer och i frivilliga organisationer av olika slag kan vi göra detta. Det kan finnas skäl att kanske tala för dem som är särskilt drabbade på grund av att de inte har de stabila och trygga familjeförhållanden som man naturligtvis skulle önska att alla barn, exempelvis, har. Jag tycker för min del att det kunde vara viktigt att använda familjedagen till att tala om villkoren för t.ex. ensamma föräldrar och övergivna barn. Jag tror att det är viktigt att lyfta fram ensamstående mödrar och deras villkor. Det gäller också frånvarande fäder och frågan varför de är frånvarande och vilka förutsättningar det kan finnas för att de skall kunna leva närmare sina barn, vilket också många av de frånvarande fäderna önskar. Det kan vara en gammal mamma eller en gammal pappa som känner sig bortglömd, som skulle kunna uppmärksammas en sådan här dag. Om man på något sätt kan använda den här dagen till att framhålla att de gamla vanliga förhållandena i familjen finns, kan den användas till det, av var och en. Vi kommer inte att ta några centrala initiativ i form av stora manifestationer - det är inte riktigt vår modell i Sverige. Varje dags arbete för varje människas frihet och rättigheter är nog ändå det som är det avgörande och viktiga också för familjen.
Herr talman! Jag trodde att ni socialdemokrater var väldigt uppbokade på dagar. Första maj är t.ex. en stor helgdag för er. Det skulle också en sådan här familjedag kunna bli. Men jag är glad över svaret att alla dagar är barnens dag. Jag vill från Kristdemokraternas håll framhålla att det är mycket positivt med alla aktiviteter som sker under FN:s familjeår. Jag är också medveten om att familjerna i Sverige har det materiellt bra - förutom de bördor som flerbarnsfamiljer och ensamstående föräldrar får bära i och med beslutet i riksdagen i veckan. Det är bra att familjeåret fortsätter under 1995, och jag ser med förväntan fram mot höstens redovisning. Ett intressant område är givetvis familjeforskning, som statsrådet nämnde. Ett område som det verkligen behöver forskas på är medie och videovåldets påverkan på barn och ungdom. Det finns alldeles för litet svensk forskning på det området. Jag ser positivt på de områden som statsrådet redovisar där papparollen lyfts upp och där jämställdheten och barnens rättigheter betonas. Givetvis kommer mycket att hända i det europeiska samarbetet inom social och familjepolitiken. Här borde också frågan om internationella överenskommelser på medieområdet lyftas upp. FN-konventionen om barnens rättigheter, artikel 17, säger att barn skall skyddas från information som är till skada för barnens välfärd. Det finns mycket i våldsutbudet i medierna i dag som är till skada för barnens välfärd. Herr talman! Jag hoppas på ett fortsatt gott samarbete om FN:s familjeår. Vi har i Sverige en barnombudsman, som är en unik möjlighet. Jag vill därför tacka för den här debatten.
Herr talman! Det har hänt mycket positivt i arbetet med familjeåret. Det har kommit fram mycket intressant forskning. Jag tror att höstens rapportering från verksamheten kommer att bli intressant. Själv deltog jag ganska flitigt i ett nordiskt seminarium för en tid sedan, om familjen och familjens situation i Sverige. Det är ändå väldigt mycket som är positivt i Skandinavien och alldeles särskilt i Sverige, om man menar att det är viktigt att barn har tillgång till båda sina föräldrar och att de har tillgång till sina föräldrars tid. Det visar sig exempelvis i de resultat som där redovisades, att trots att familjen nu utför så mycket mer förvärvsarbete utanför hemmet ägnas ändå lika mycket tid åt barnen som tidigare. Svenska fäder, som vi ibland är litet förgrymmade på därför att vi tycker att de inte ägnar sig tillräckligt åt sina barn, ägnar sig visserligen mycket mindre åt barnen än vad mödrarna gör, men de är faktiskt bäst i Norden och i världen, och de ägnar sig mer och mer åt sina barn. Det finns alltså mycket som är positivt som kan redovisas som följd av vår svenska familjepolitik. Sedan finns det givetvis också mycket som är värt att ägna mycken möda åt när det gäller att försöka stödja de särskilt utsatta barnen. På den punkten kommer vi att ha anledning att fortsätta, inte bara under familjeåret och det förlängda året, utan också i fortsättningen.

Herr talman! Ulla-Britt Hagström har frågat mig om forskningsmöjligheter för lärare och om skolforskningens inriktning. Detta är viktiga frågor för skolan. Det är också ett av skälen till att jag har tillsatt en utredning som skall se över skolans inre arbete. Även om det är de enskilda skolorna och kommunerna som har ansvaret för skolverksamheten har också jag som skolminister ett ansvar för att undanröja eventuella hinder och för att underlätta en utveckling som stärker skolans läroprocesser. En lärare är på sätt och vis en forskare som ständigt måste reflektera över vad det är som sker i det som tycks ske i klassrummen. Hur går det till när elever lär sig saker? Vad är det de lär sig? Under vilka förutsättningar äger goda läroprocesser rum? Undervisning är en svår sak, som av läraren kräver stor psykologisk känslighet, praktisk kunnighet och teoretisk insikt. Det är ju inte så att kunskap på något enkelt sätt kan förmedlas från kunniga lärare till okunniga elever, även om skoldebatten ibland har givit intryck av det. Förmedling är i själva verket inte alls något bra begrepp i sammanhanget. Kunskaper kan strängt taget inte alls förmedlas. Det är eleven själv som lär sig. Och kunskapen växer ur ett sammanhang. Den är beroende av vilka erfarenheter och vilket intresse eleven har, av kamrater, av drömmar - och förvisso av det kunskapsstoff som läraren lyfter fram. I Läroplanskommitténs betänkande säger man bl.a. så här om kunskap och kunskapsutveckling: "Kunskaper är varken något yttre, utanför människan, eller något inre, inne i individen, utan snarare något som ligger mellan individen och omgivningen. En viktig del av denna omgivning är andra människor, det sociala sammanhang där kunskapen kommuniceras genom språket. - Eleverna lär sig inte endast det synliga kunskapsinnehållet i t ex läromedel och undervisning, deras lärande omfattar också ett hanterande av den sociala situation som skolan erbjuder." Att uppfylla de mål som läroplan och kursplaner talar om är alltså en komplicerad process. Läraren måste därför utforska vad olika undervisningsstrategier egentligen leder till. Det gör att lärarens arbetssätt alltid måste vara undersökande, på samma sätt som vi vill att elevernas arbete skall vara det. Detta sätt att närma sig sin praktik liknar forskarens hållning till sitt ämne. Det är naturligt att läraren vill fördjupa sin kunskap om undervisningens villkor genom att börja forska själv eller genom att på annat sätt ta del av forskningsresultat för att på det sättet bli en mer medveten och bättre undervisare. Behovet av forskning inom skolans område är stort. Jag är därför glad att Ulla-Britt Hagström har ställt dessa frågor till mig, och jag skall försöka besvara dem. Frågorna kräver en kort bakgrundsteckning. Av den forskning som berör skolområdet fördelar Skolverket resurser till ungefär tre fjärdedelar. Resten svarar Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, Riksbanken, Socialvetenskapliga forskningsrådet, Forskningsrådsnämnden m.fl. för. Därutöver finns inom ramen för universitetens fakultetsanslag resurser som kan disponeras för forskning i anslutning till skolområdet. är det sista året för det forskningsprogram som den dåvarande regeringen uppdrog åt Skolverket att genomföra under treårsperioden 1993 96. Det är av avgörande betydelse för skolans framtida utveckling att skolpolitiker, skolledare, lärare och andra berörda verkligen tillgodogör sig den samlade forskningen och utvärderingen inom skolområdet. Detta ingick i riktlinjerna för skolforskningen som den förra regeringen drog upp och ligger också till grund för Skolverkets forskningsarbete. Skolverket har en nyckelroll när det gäller att anpassa den forskning som verket svarar för med hänsyn till såväl de övergripande målen för skolans utveckling som erfarenheterna från uppföljnings och utvärderingsverksamhet. Målet för de forskningsprojekt som stöds av Skolverket är att de tillsammans skall öka kunskapen om svenskt utbildningsväsens förutsättningar och resultat på vetenskaplig grund. De medel som Skolverket disponerar fördelas för närvarande inom fem olika basområden: dels verksamheten i skolan, dels skolans kultur/kulturmöten, dels skolans styrning och ledning, dels effekter och effektivitet samt dels utbildning i samhället - utbildningspolitik. Tankarna bakom basområden är att skapa miljöer där forskare kan mötas och överföra erfarenheter och kunskaper till varandra. Men det är naturligtvis inte bara den forskning som Skolverket bidrar till som är av betydelse i sammanhanget. Det är viktigt att intresset för forskning på lärarkunskapens område ökar i hela forskarsamhället. Jag skulle välkomna en intensifiering av den ämnesdidaktiska forskningen såväl vid lärarhögskolorna som vid universitetens ämnesinstitutioner. Det vore glädjande om också andra akademiska ämnen än de som traditionellt kopplas samman med skolan kunde närma sig undervisning och skolliv. T.ex. skulle skolan och dess lärare med all säkerhet kunna få viktiga kunskaper från etnologer, ungdomskulturforskare och kultursociologer, för att nämna några exempel. Jag beklagar att så litet av den forskning som produceras rör skolan, den ojämförligt största kulturinstitutionen i samhället. Ulla-Britt Hagström har till mig ställt frågan om vilka åtgärder jag avser vidta för att få skolforskningen mer lättillgänglig till den direkta skolverksamheten. Detta är en mycket väsentlig fråga som både regeringen och Skolverket ägnat betydande uppmärksamhet. Skolverket har i uppdrag att - förutom att bygga upp forskningsprogram - föra ut forskningsresultat och informera om nya rön till aktivt skolfolk. Som exempel kan nämnas att en kunskapsöversikt över forskning om kunskapsutnyttjande har färdigställts. Vidare har en ny tidskrift börjat ges ut, vars syfte är att för användare presentera aktuella och relevanta forskningsresultat. Skolverket arbetar även med lokala nätverk av forskare och lärare/skolledare för att skapa arenor för möten mellan yrkesverksamma i skolan och forskare. Ytterligare exempel på informationsinsatser är nyhetsbrev, veckoblad, forskningsblad, seminarier och konferenser. Att föra ut forskningsresultat är ingen enkel uppgift. Det får inte bli så att forskarna uppfattas som de som tänker och lärarna som de som i praktiken omsätter det som någon annan redan har tänkt. Därför har jag också poängterat lärarnas undersökande och forskande arbetssätt, och jag skulle med tillfredsställelse se fler lärare i forskarutbildning. Hur forskningens resultat skall kunna nyttiggöras i skolans inre arbete är en fråga som även regeringen ägnat särskild uppmärksamhet. Så har t.ex. universitetet i Linköping under ett antal år fått stöd för ett projekt vars syfte är att utveckla samverkan mellan det lokala utvecklingsarbetet, lärarutbildningen, fortbildningen och forskningen. Detta projekt skall avrapporteras i början av 1996. Det är viktigt att lärare på fältet både tar del av och påverkar den forskning på skolans område som pågår i dag. Lärare och forskare måste mötas för att byta perspektiv och erfarenheter. Sådana möten kan ge forskare nya insikter om hur problemen ser ut i den konkreta och ibland kaotiska klassrumsverkligheten, och de kan ge lärare redskap för att bättre förstå vad som sker i klassrummet. Vi behöver fler arenor där lärare och forskare kan mötas. Det är min förhoppning att lärarutbildningarna vid universitet och högskolor - i dialog med kommunerna i sin region - i framtiden i allt större utsträckning skall kunna fungera som regionala utvecklingscentrum. Dit skulle yrkesverksamma lärare kunna söka sig för att möta nya och utmanande perspektiv, fördjupa sina kunskaper och forska. Jag tror att det är tydligt utifrån vad jag hittills har sagt att regeringen fäster mycket stor vikt vid att forskningens resultat blir tillgängliga och användbara för lärare. Det är också det första steget för att forskningen skall kunna integreras i själva skolarbetet. Detta är frågor som jag anser vara angelägna även fortsättningsvis. Jag har därför nu för avsikt att utarbeta och föreslå regeringen särskilda direktiv för Skolverkets sektorsforskning. De kommer att vara ett komplement till de generella direktiv för anslagsframställningar avseende forskning och utveckling som regeringen har beslutat om. I många sammanhang har jag betonat vikten av att arbetet i skolan nu fokuseras på det inre arbetet, på läroprocesserna och på undervisningen. Detta kommer jag att ta upp i de aviserade direktiven. I vår proposition om jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet tar vi också upp att regeringen har för avsikt att uppdra åt Skolverket att i sitt forskningspolitiska program initiera och stödja forskningsinsatser som har sin utgångspunkt i den pedagogiska processen i klassrummet. Självklart anser jag att det är viktigt att också den skolforskning som Skolverket har ansvar för bidrar till detta genom att bygga upp kompetens och ett professionellt förhållningssätt i skolväsendet. Herr talman! Ulla-Britt Hagström har också frågat mig vilka vidgade karriärvägar för lärare jag är beredd att initiera. Utbildningsdepartementet har nyligen tillsatt en arbetsgrupp som skall göra en inventering av aktuella frågeställningar rörande bl.a. lärarutbildningen. Arbetsgruppens resultat skall kunna ligga till grund för regeringens ställningstagande till inriktningen av ett fortsatt utredningsarbete beträffande lärarutbildningarna. Som jag sagt i det föregående tror jag att det vore bra för skolan om lärare fick möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens genom att studera vidare och också forska och därmed dessutom vidga sina karriärmöjligheter. Jag har dock inga planer på att gå in på de avtalsslutande parternas område.
Herr talman! För mig är det nästan en dröm att ha kammaren ensam med en minister som tycker som jag om forskningen. Jag vill tacka statsrådet Ylva Johansson för svaret. Jag är också glad att forskningen i skolan just är ett av de områden statsrådet nämner som orsak till tillsättningen av utredningen om skolans inre arbete. Utbildning och forskning tillhör Sveriges intellektuella infrastruktur. Jag vill först lyfta fram det positiva i statsrådets svar för att sedan föra fram några kritiska synpunkter. En av forskningens utgångspunkter är att vilja veta mera. En lärare har att skapa en sådan situation att eleverna arbetar för att veta mera. Som skolministern säger: Det är eleven som lär sig, inte läraren som lär eleven. Här har engelskan med sina teach och learn bra begrepp i språket också. Skolministern säger också att läraren skall ha ett undersökande arbetssätt. Detta sätt närmar sig forskarens. Ministern är även medveten om att behovet av forskning är stort. Det är just därför som jag har valt att ställa denna interpellation. Jag är själv lärare och har mött ett antal kolleger som på bekostnad av egen fritid och ekonomi valt att utbilda sig för forskning, men flera har hoppat av på vägen. Den tunga studietiden ofta vid sidan av heltidsarbete som lärare och ekonomiska förluster genom dryga resekostnader och litteratur gör att flera inte orkar fortsätta. Ett gediget material som de samlat kommer inte kollegiet till del. Jag skulle kunna ta fram ett exempel där det finns väldigt mycket material om just jämställdhet som verkligen skulle behövas i dessa tider. Men det ligger just av dessa orsaker. Det är tragiskt att det inte finns en tradition så att intresserade lärare kunde få använda en viss del av sin arbetstid till forskning. Det är också tragiskt att inte forskare och skolans personal möts. Lärarna använder vetenskapligt utforskat material i sin undervisning, men mycket av den allmänna forskning som sker är svårtillgänglig. Den är akademisk och mycket väl avgränsad. Ofta är den också både omfattande och svårtillgänglig. Ett första steg vore ju att ta tag i och systematisera den så att man får forskningsöversikter. Drömmen vore om forskare tillfälligt kunde gå in i skolarbetet och lärare tillfälligt kunde få lämna skolan för forskning. Det behövs ett möte mellan yrkesliv och forskning. Forskningen skulle kunna användas. Läraryrket skulle kunna bli mer kunskapsproducerande. Lärarna kan själva utveckla nya teorier och modeller för yrkesutövandet. Det kan också skapas karriärvägar för lärare, som i stort sett inte finns i dag. Ett bra exempel som jag själv har upplevt är när forskningen finns på skolan. Det är en erfarenhet från naturbruksgymnasiet i Skara. Några forskare har under en lång tid använt skolans djurbesättning för forskning. Det har egentligen inte alls skett i samarbete med den pedagogiska delen. Men genom att forskningen har funnits på skolan har intresset ökat bland lärarna, och resultatet har diskuterats med eleverna. Det är detta nära förhållande som ger resultat. Såvitt jag förstår har skolministern samma syn som jag på ett närmande mellan forskning och undervisning och nämner lärarhögskolor och universitetens ämnesinstitutioner. Skolverkets lokala nätverk av forskare och lärare/skolledare för att skapa arenor för möten mellan yrkesverksamma i skolan och forskare är en bra satsning som skolministern framhåller. Herr talman! Egentligen är jag mycket glad över skolministerns så tydliga svar, som jag tycker andas utveckling. Forskningen är ett område för utveckling, och forskningen ingår i en process för att driva utvecklingen framåt. Det är en sådan utveckling som behövs för att låta "tusen blommor blomma". Forskningen startar inte vid en nollpunkt, och kunskapsutvecklingen har inget slut. Någonstans i denna process utan början och slut befinner sig forskningen på våra skolor. Det hänger på oss politiker hur mycket resurser vi är beredda att avsätta. Under förutsättningar för goda läroprocesser finns t.ex. hela förhållningssättet i skolan. Hur eleven mår har stor betydelse för möjligheten att söka kunskap. Kunde skolministern ha tankar på att puffa för områden för forskning, t.ex. hur värdegrunden, "den etik som förvaltas av kristen etik och västerländsk humanism", påverkar skolans verksamhet? Det vore ett område för forskning. Ett annat nyttigt område kunde vara hur massmedierna och videovåldet påverkar elever och deras inlärningssituation. Kan ministern tänka sig att på något sätt vara med och initiera den typen av forskning?
Herr talman! Jag kan börja med att svara på Ulla Britt Hagströms direkta fråga. I de direktiv för Skolverkets förmedling av medel till skolforskningsprojekt som den förra regeringen utarbetade poängterades risken med att använda skolforskningen alltför kortsiktigt och alltför tydligt förknippat med problem som just i dag finns i skolan. Man betonade i stället hur viktigt det är att få till stånd en fri forskning som kan garantera att olika och motsatta perspektiv på skolan kommer fram och att det alltid finns en pluralistisk prägel. Jag tror att den förra regeringen hade rätt i sina antaganden och sina direktiv. Det är i skolforskningssammanhang viktigt att inte förlora sig i alltför snäva perspektiv utan våga ha de mer långsiktiga perspektiven. Därför kan jag inte svara positivt på de direkta frågor som Ulla-Britt Hagström har ställt. Jag tror att skolforskningen måste hanteras något mer generellt och långsiktigt. Men det betyder inte att de frågor som Ulla-Britt Hagström tar upp är uteslutna som forskningsprogram eller som delar av den skolforskning som Skolverket stöder. Jag vill säga något om övriga frågor som Ulla Britt Hagström lyfte fram. Avsättande av resurser för forskning är en fråga som vi kommer att få anledning att återkomma till när riksdagen så småningom skall fatta ett nytt forskningspolitiskt beslut. Men det återstår ju ännu en tid till dess. Jag tror också att det är viktigt att komma ihåg att väldigt mycket forskning börjar med ett utvecklingsarbete - ett utvecklingsarbete som har att göra med den praktiska verkligheten i skolan. Det är ofta sådana utvecklingsarbeten som leder till att lärares intresse ökar och att man vill gå djupare. För att detta utvecklingsarbete skall komma till stånd krävs att kommunen, de enskilda lärarna och inte minst skolledningen har en aktiv hållning till utvecklingsarbetet i skolan. Det är en av anledningarna till att jag vill stimulera ett sådant utvecklingsarbete. Det är också en av uppgifterna för Utredningen om det inre arbetet i skolan. Ulla-Britt Hagström tar upp att det skulle vara önskvärt att lärare hade möjligheter att gå till vidare utbildning, gå in i forskarutbildning, börja forska och kanske använda en del av sin tjänstetid till forskning. Detta är frågor som vi inte längre reglerar i regering eller riksdag, utan det är helt och hållet en fråga för de avtalsslutande parterna. Jag vet också att den typen av frågor är aktuella i de diskussioner som förs mellan parterna just nu. Slutligen vill jag också säga något om vikten av att lärare och forskare möts. Skolverket har ju en i det avseendet väldigt bra organisation, eftersom man har en stor fältorganisation. Med hjälp av fältorganisationen kan man ganska lätt skapa möten mellan forskare och mellan aktiva i skolan. Man anordnade också centralt från Skolverket i februari i år en konferens på temat Skolan möter forskningen. Där möttes just forskare, skolpolitiker, tjänstemän, lärare och skolledare för ömsesidiga diskussioner. Det är viktigt att betona det ömsesidiga, för det är inte bara forskaren som skall tala om för de aktiva i skolan vad det är man forskar om. Lika viktigt är att skolans folk tillsammans med forskare diskuterar om ytterligare forskningsområden och om i vilken verklighet denna forskning sedan skall tillämpas.
Herr talman! Skolminister Ylva Johansson säger att forskningen skall vara långsiktig och inte skall ta tag i långsiktiga problem. Men jag vidhåller att medievåld, mobbning, främlingsfientlighet, rasism och trakasserier som givetvis förekommer i dag är långsiktiga problem. Om vi inte stoppar dessa problem, gör någonting åt det och hjälper till från samhällets sida, så accelererar problemen. Det etiska förhållningssättet i skolan är också ett i allra högsta grad långsiktigt problem, så där kan jag inte riktigt instämma i ministerns svar. Det är bra att skolministern har respekt för den kommunala självstyrelsen. Tyvärr visar inte regeringen prov på samma syn genom de drastiska nedskärningar som vingklipper kommunernas möjligheter. Skolministern skall givetvis inte gå in på de avtalsslutande parternas områden, men det hindrar inte att skolministern tar upp diskussioner om möjligheter till karriärvägar för lärare inom forskningen. Skolministern har ju, som hon tidigare sagt, ett ansvar för att utveckla skolan. Skolministern kan också efterlysa forskning om etikens påverkan, massmediepåverkan och vad det nu skulle kunna vara. Hon kan också stimulera olika projekt och lyfta fram bra projekt som genomförts i kommunerna som goda exempel. Vad är det som gör att en människa kommer in i lärande? Vad står kvalitet för? Kravet på utvärdering är också ett område att arbeta med. Jag vet inte att det finns någon svensk forskning om utvärdering, utan man hänvisas till amerikansk forskning.
Herr talman! Vårt land har mycket svåra ekonomiska problem, och vi brottas med mycket stor arbetslöshet. I det läget kan vi inte utfärda några garantier för välfärden. Det är ju så det ser ut i den verklighet som vi lever i. Det enda vi kan göra och som regeringen gör med stor intensitet och energi är att till varje pris försöka komma till rätta med statsskulden, obalanserna i statsfinanserna och den stora arbetslösheten. Det är den enda garanti man kan ge för en välfärd i framtiden, både för den välfärd som skolan är en del av i dag och för den välfärd som barnen förhoppningsvis skall få del av i morgon. Det handlar om ifall vi politiker har modet att fatta de beslut som krävs för att på sikt kunna garantera ett välfärdssamhälle, inklusive en bra och utvecklande skola. När det gäller forskning kring våld, trakasserier, värderingar, etik och massmedier tycker självfallet också jag att det i många avseenden är angelägna forskningsområden. Utöver forskning som bedrivs med de medel som fördelas av Skolverket, sker forskning också på andra områden. Jag vill också betona att en del av problemen i skolan i dag, t.ex. våld, trakasserier, mobbning eller bristande förmåga hos de vuxna att diskutera värderingar med sina ungdomar och elever, är sådana problem som inte så enkelt kan åtgärdas genom forskning. Det kanske i själva verket är så, att vi på dessa områden behöver gå till handling och att det kanske inte i första hand är mera forskning som behövs. Som jag också sade i mitt svar till Ulla-Britt Hagström har regeringen för avsikt att prioritera forskning kring det som sker i klassrummet och förutsättningarna för goda läroprocesser. Dit hör många av de frågor som Ulla-Britt Hagström aktualiserar. Det är också viktigt att lyfta fram positiva exempel på skolor som lyckats med det som andra skolor kanske ser som omöjligt. Jag tror att betydelsen av sådana positiva exempel och projekt kommer att öka. I den decentraliserade styrning som vi nu har på skolområdet upptäcker allt fler skolor att det finns mycket mer att lära av skolan bredvid än av någon central myndighet. Det är positivt att man nu börjar orientera sig och skaffar kontakter skolor emellan och kommuner emellan. Där har jag och regeringen liksom Skolverket en uppgift att rikta strålkastarljuset på några av de skolor som har lyckats väl.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag är litet mer nöjd nu vad gäller värdet av forskning, värderingar, medievåld osv. Jag har också tidigare fått ett löfte av statsrådet Anna Hedborg om forskning vad gäller familjer som drabbas av arbetslöshet. Det är klart att det krävs mod för att fatta beslut. Men jag är ändå bekymrad. Vid presentationen av kompletteringspropositionen sade finansminister Göran Persson att han tänkte sätta de kommuner som inte skötte sin ekonomi under tvångsförvaltning. Då kan man börja tala om hinder för självstyrelse samtidigt som ekonomin vingklipps. Trots dessa hårda ord, som jag ytterst ogillar, vore det bra om Ylva Johansson i tal och skrift uppmanade kommunerna att inte dra in på skolans verksamhet, att inte skapa mastodontklasser, att inte dra in resurser för barn med särskilda behov. Ulf P Lundgren lär ha uttryckt att pedagogiken har samma betydelse för läraren som medicinen för läkaren. Det är ju allmänt känt att medicinforskningen är omfattande och att läkarna måste använda sig av den. Då borde det vara lika allmänt känt att läraren måste ta del av den pedagogiska forskningen - där tycker jag att kraven är för låga i dag. Men då måste problematiken med svårtillgängligheten, som sagt, lösas. Inom pedagogiken finns det ju inte heller forskningserfarenhet på samma sätt som inom annan vetenskap. Denna måste utvecklas. Det är mycket bekymmersamt att vi nu har kommit i ett läge där det saknas hyllor med pedagogisk litteratur i våra bokhandlar. Det utges helt enkelt för litet läromedel, kanske därför att läromedelsförfattande inte ses som meriterande i professorsvärlden. Jag hoppas att Ylva Johansson skulle vilja titta på detta. Här finns, herr talman, mycket mera att göra. Jag vill tacka för debatten.
Herr talman! Nu målade Ulla-Britt Hagström igen upp en bild av att regeringen skulle dra in resurser från kommunerna. Ulla-Britt Hagström fick ju tidigare här i debatten svaret av min regeringskollega Anna Hedborg att det som regeringen gör i kompletteringspropositionen är ju att klargöra det förhållande som alla ute i kommunerna redan räknar med, nämligen att höjningen av egenavgiften inte skulle resultera i någon kompensation från regeringens och riksdagens sida. Om en kommun har dåligt skötta finanser är den kommunen i realiteten redan satt under tvångsförvaltning. Verkligheten är sådan att en kommun måste sköta sina finanser för att kunna ha något eget utrymme. Det handlar inte bara om det utrymme som konstitutionen ger för kommunal självförvaltning och kommunalt självstyre. Det handlar lika mycket om det fria utrymme som i realiteten ges av de ekonomiska ramar som verkligheten medger. I det läget är det viktigt att inte fler kommuner hamnar i en sådan situation som t.ex. Haninge kommun har gjort. Det är en kommun där man kan intyga om hur det är att inte ha någon frihet när orsaken är att man har misskött sina finanser. Det är så oerhört viktigt att den kommunala ekonomin fungerar, eftersom det är kommunerna som i dag har det dagliga ansvaret för flera grundläggande viktiga delar i vårt välfärdssamhälle. Det handlar om omsorgen om barn, om utbildningen av barn och ungdomar, om vården av gamla och sjuka och om omsorgen om våra äldsta. Det är kanske grundbultarna i välfärdssamhället, och det är oerhört centralt att vi kan värna dessa verksamheter, inte bara kortsiktigt utan också långsiktigt. Det är det som leder och styr regeringen i det mycket svåra arbete som vi nu är mitt inne i när vi försöker att sanera statsfinanserna, återupprätta demokratin och bekämpa arbetslösheten.

Fru talman! Gun Hellsvik har, mot bakgrund av vad jag har sagt i en TV-debatt, frågat mig om hur löftet om en utebliven neddragning av antalet poliser skall genomföras när den lokala polisorganisationen enligt riksdagsbeslut drabbas av omfattande besparingar. Jag har vid en tidigare riksdagsfråga uttalat att antalet poliser i landet inte kommer att minska under de närmaste åren, och det står jag fast vid. Rikspolisstyrelsen har i den senaste rationaliseringsrapporten redogjort för personalutvecklingen fram t.o.m. år 1999. Av redovisningen framgår att det i februari 1995 fanns ca 17 100 färdigutbildade poliser. Vidare redovisas att polisväsendet kommer att tillföras sammanlagt ca 1 375 färdigutbildade poliser under åren 1995, 1996 och 1997, och att antalet avgångar med ålderspension t.o.m. år 1999 beräknas uppgå till ca 950 poliser. Polishögskolan kommer fr.o.m. år 1997 att åter anta polisaspiranter. Detta betyder att även med de besparingar som beslutats kommer antalet poliser i slutet av detta sekel inte att vara färre än nu.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka justitieministern för svaret, även om jag har litet svårt för att få det hela att gå ihop. Justitieministern redovisar det antal poliser som vi har i dag. Hon redovisar också de som nu är under utbildning och som fram t.o.m. år 1997 kommer att vara färdigutbildade. Med hänsyn till de avgångar som vi har anledning att räkna med skulle det bli en ökning med 425 poliser under denna period. Antalet utbildade poliser är helt korrekt. Men det som är viktigt att få klart för sig är om detta innebär att vi kommer att ha det antalet poliser i tjänst. Jag har också tittat litet närmare på Rikspolisstyrelsens rationaliseringsrapport. Från Rikspolisstyrelsen uttalar man sin oro. Man säger bl.a. att de personalminskningar som är nödvändiga till följd av kraven på besparingar och förändringar börjar nu att märkas. Man pekar också på att om de besparingar som tidigare är beslutade och de besparingar som är en följd av årets budgetproposition läggs samman, skall under nästkommande budgetår så mycket som 535 miljoner kronor plockas bort. Hur detta skall kunna gå ihop med att den poliskår som vi i dag har skall bibehållas förstår jag inte. Jag kan inte få det att gå ihop.
Fru talman! Beräkning av antalet poliser är naturligtvis svår att göra. Det förekommer ju en del avgångar. Även besparingarna kommer säkerligen att leda till en viss översyn av personaltillgången. Efter Rikspolisstyrelsens redovisning ser jag med tillförsikt på utvecklingen av antalet poliser. De siffror som jag har lämnat är de som vi har att utgå ifrån. Jag är särskilt nöjd när jag beaktar det mål på 16 700 poliser som Gun Hellsvik föreslog i 1992 års budgetproposition, eftersom vi med god marginal kommer att överskrida det målet under de närmaste åren.
Fru talman! Jag har noterat att justitieministern ofta talar om målet 16 700 poliser. Det är riktigt att det under ett antal år fattades sådana beslut. Under mitt första år som justitieminister fattades också ett sådant beslut, som var en ren repetition av de beslut som tidigare hade fattats i anledning av tidigare socialdemokratiska regeringars förslag. Jag tror också att justitieministern har noterat att från och med budgetpropositionen 1992/93 fanns det inte längre med något sådant förslag och inte heller något beslut från riksdagen om hur många poliser som man skulle ha i Sverige. Men det kan noteras att om vi skall kunna få en utbyggd närpolisverksamhet och om vi skall kunna ha tillräckligt med poliser för ekobrottsbekämpning, för kampen mot narkotika och mot internationell kriminalitet är det mycket som tyder på att vi verkligen inte har för många poliser i dag.

Fru talman! Gun Hellsvik har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta i syfte att förbättra sekretesskyddet för hivsmittade. Det är otillfredsställande om en person som blivit hivsmittad genom en brottslig gärning avstår från att polisanmäla brottet på grund av oro för att uppgiften om att han eller hon blivit smittad skall läcka ut i samband med en rättegång eller på annat sätt. Det är nämligen fortfarande så i Sverige att om det blir känt att en person har drabbats av hivsmitta riskerar han eller hon att utsättas för fördomsfulla och andra obehagliga reaktioner från omgivningen. En uppgift om att en person är hivsmittad är med andra ord av mycket integritetskänsligt slag. Genom domstolspraxis står det klart att det föreligger brister i sekretesskyddet för uppgifter om att en målsägande är hivsmittad då uppgifterna förekommer hos en domstol, t.ex. i ett mål om ansvar för misshandel som bestått i att någon överfört hivsmitta. I Justitiedepartementet förbereds nu en promemoria som skall behandla sekretessfrågor på olika områden. I detta arbete ingår att utforma ett förslag till ändring av sekretesslagen i avsikt att förstärka integritetsskyddet i domstolarna för hivsmittade brottsoffer. Jag räknar med att promemorian kommer att skickas ut på remiss före sommaren.
Fru talman! Jag vill inte bara rikta ett formellt tack för detta svar, utan jag vill också rikta ett tack för det sakliga innehållet. Jag hade hoppats på att jag skulle få ett svar just med detta innehåll. Den sekretesslag som vi har i dag och som antogs 1980 innehåller ju - vilket jag är övertygad om att vi är överens om - bl.a. regler som gör det möjligt att sekretessbelägga uppgifter om personer som har drabbats av våldtäkt. När sekretesslagen arbetades fram var det ingen av oss som var medveten om vad hiv var för något. Därför är det rätt naturligt att denna typ av offer inte omfattades av den dåvarande sekretesslagen. Genom domstolsutslag har vi nu sett att dessa offer kan drabbas väldigt hårt.

Fru talman! Marie Wilén har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att resultatet från EU medlemskapsförhandlingarna om införsel av salmonellafritt kött till Sverige skall följas av övriga medlemsländer. Förhandlingsresultatet i medlemskapsförhandlingarna innebär att Sverige får kräva att nöt-, gris och fjäderfäkött som förs in i Sverige är inspekterat med avseende på salmonella. En garanti skall lämnas att köttet är fritt från salmonella. EU-kommissionen har den 22 februari 1995 fattat tre beslut om de svenska salmonellagarantierna med avseende på ägg, värphöns, avelsfjäderfä och dagsgamla kycklingar. Nu återstår att rådet skall fatta beslut om vilka mikrobiologiska tester som skall utföras. Kommissionen har lämnat ett förslag till rådet när det gäller testmetoderna. Förslaget skall först behandlas i en arbetsgrupp under rådet innan beslut fattas i frågan. Jag har vid flera tillfällen, bl.a. till ordföranden i rådet, poängterat vikten av att rådet snabbt fattar beslut. Vi har tyvärr ännu inga besked om när frågan avses att tas upp i arbetsgruppen. Min avsikt är därför att ta initiativ till att Coreper ånyo tar upp frågan.
Fru talman! Jag vill tacka så mycket för svaret. Anledningen till att jag tog upp frågan är att det var en av de viktigaste frågorna i EU-förhandlingarna. Vi fick ett bra förhandlingsresultat. I påskas hörde jag uppgifterna om problem i Norrköping. Då blir man som konsument litet fundersam. Svaret har skapat klarhet när det gäller ägg, värphöns och fjäderfä. Jordbruksministern säger också att frågan åter kommer att tas upp i Coreper. Men jag uppfattar det som att det fortfarande verkar finnas frågetecken när det gäller nöt och griskött, även när jag läser jordbruksministerns svar. Det var bl.a. det som kom upp i det s.k. Norrköpingsfallet, där man hittade salmonella i kött. Där framkom också att EU:s garanti om salmonellafritt kött till Sverige inte fungerar i praktiken, om det som sades stämde. Det sades bl.a. att garantin, tre månader efter vårt EU-inträde, helt enkelt inte har trätt i kraft. Stuart Slorach på Livsmedelsverket sade: Tyvärr har EG inte kommit ut med detaljbestämmelser till de övriga medlemsländerna om hur de skall ta prover och hur proven skall undersökas vad gäller salmonella. Detta fungerar inte riktigt ännu. Jag undrar hur det ligger till när det gäller nöt och griskött och om nya åtgärder har vidtagits sedan i påskas.
Fru talman! Salmonellagarantier är klara för ägg för humankomsumtion, levande värphöns, avelsfjäderfä, dagsgamla kycklingar och levande nötkreatur och svin. Det betyder att vi i dessa fall har rätt att kräva intyg från producenten om det gäller import till Sverige. Det som är problemet är att man i den arbetsgrupp som jag inledningsvis nämnde inte har kunnat ena sig om vilka tester som skall utföras vid kontroll av fjäderfäkött. Man har inte kunnat ena sig om hur det mikrobiologiska testet skall utföras vid kontroll av färskt nöt och griskött eller av fjäderfäbesättningar som skall slaktas. Man har alltså inte kunnat ena sig om testmetoderna. Det har i sin tur grunden i att många av de medlemsländer som ingår i EU aldrig har gjort dessa tester själva. Spanien är ett sådant exempel, Nederländerna ett annat. Man har aldrig haft kontrollprogram i dessa länder, med följden att man naturligtvis också har en stor förekomst av salmonella. Det är nytt för dem, och det tar tid innan de, tillsammans med de andra, kan ena sig om vilka testmetoder som skall gälla. Det skall ju gälla i deras länder, om de skall få exportera till Sverige.
Fru talman! Det är möjligt att det tar litet tid för dem. Men vi kom överens om detta i EU förhandlingarna. Det var tuffa tag för att lyckas få fram dessa krav på att djurfoder och livsmedel som förs in skall vara fria från salmonella. Det gäller för oss att sätta press på de andra EU-länderna att de lever upp till det avtal som vi faktiskt har ingått med dem. Det tycker jag är viktigt. Jordbruksministern nämnde inte nöt och griskött utan bara levande nöt och gris. Jag undrar hur det ligger till med nöt och griskött och vad som sker under tiden, medan man i arbetsgruppen håller på att se på reglerna, så att vi kan vara garanterade att livsmedel med salmonella inte kommer in ändå.
Fru talman! När det gäller kött vill jag säga att de svenska garantierna gäller endast nöt-, gris och fjäderfäkött, eftersom Sverige inte har något kontrollprogram för övriga djurslag. Garantierna gäller heller inte för kött som är avsett för beredning. Vad har vi då för kontroll nu? Ja, vi vet att vi inte kan garantera salmonellafrihet, eftersom vi inte kan kolla det vid gränsen som vi kunde tidigare. Detta är en fråga för miljö och hälsoskyddsnämnden i respektive kommun, som naturligtvis måste påta sig detta arbete och kontrollera kött som kommer in till kommunen, om man misstänker att det är någonting konstigt med det. Det är så man får arbeta under tiden, till dess att vi får de testmetoder som vi nu tillsammans skall utforma. Jag vill hålla med om att detta är oerhört viktigt. Det var en viktig fråga i både förhandlingsarbetet och inför folkomröstningen. Men den som trodde att förhandlingarna var avslutade i och med folkomröstningen, den trodde fel.
Fru talman! Det finns en del arbete kvar att göra, och det är viktigt att fortsätta det. Det som kan sägas vara positivt, om man kan använda det ordet, är att det verkade som om den svenska kontrollen fungerade i Norrköpingsfallet. Där hittade man salmonella, trots att det saknades certifiering på det lager som kom in. Det är viktigt att fortsätta ge signaler från Sverige om att detta förhandlingsresultat skall genomföras, så att inte länder som tycker att detta är besvärligt får för sig att de kan dra ut på tiden och springa ifrån förhandlingsresultatet. Det är en oerhört viktig konsumentfråga för hela landet.
Fru talman! Jag kan bara säga att vi verkligen försöker göra det, både i formella och informella överläggningar.
Fru talman! Lilian Virgin har frågat mig om jag avser att ta regionala hänsyn vid tilldelningen av mjölkkvoter och tilldela Gotland en regional mjölkkvot eller på annat sätt tillgodose Gotland vid tilldelningen av mjölkkvoter. Jag vill börja med att påpeka att fördelningen av mjölkkvoter fortfarande pågår. Till de preliminära kvoter som redan har delats ut tillkommer kvoter för nystartare och utökare. Dessutom har en stor andel av jordbrukarna begärt omprövning av Jordbruksverkets beslut om tilldelning av mjölkkvot. Det är därför för tidigt att säga hur stor den totala mjölkkvoten kommer att bli på Gotland. Enligt EG:s bestämmelser skall kvottilldelningen ske på produktionsnivå. Det är inte tillåtet att tilldela en region en viss kvotmängd. I jordbruksutskottets yttrande angående mjölkkvoter konstateras att en viss prioriteringsordning skall gälla vid fördelningen av mjölkkvoter. Ekologiska bönder och nystartare skall särskilt prioriteras. Dessutom skall särskild hänsyn tas till mjölkproduktionens stora betydelse i norra Sverige. Utöver denna prioriteringsordning har målet varit att mellan enskilda producenter göra en så rättvis fördelning som möjligt av den begränsade nationella kvoten. Av vad jag nu har sagt framgår att regeringen för dagen inte ser det möjligt att vidta särskilda åtgärder avseende Gotland när det gäller mjölkkvoter.
Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Eftersom jordbruksministern inte kan utlova någon regional mjölkkvot undrar jag om det finns något annat sätt att tillgodose Gotland vid fördelningen av mjölkkvoter både för livsmedelsindustrins och lantbrukets del. Den gotländska livsmedelsindustrin är i stort sett modern och välutrustad. Farmek och Arla sysselsätter ca 70 % av samtliga anställda inom livsmedelsindustrin. Målsättningen är att vi skall förädla gotländsk jordbruksråvara på Gotland. Möjligheterna att transportera är ju begränsade. Livsmedelsindustrins överlevnadsmöjligheter är beroende av nivån på jordbruksråvaran. Nästa verksamhetsår budgeteras för en ökning av osttillverkningen. Det är positivt att osttillverkningen går bra och att osten Blå Gotland blir känd och efterfrågad även utanför Sveriges gränser. Men om det innebär att det måste ske en minskning vid Visbymejeriet får det i alla fall negativa konsekvenser för den gotländska sysselsättningen. För att utnyttja båda mejerierna behövs en tilldelning på 150 miljoner kilo. En annan konsekvens av minskad mjölkproduktion är att tillgången på slaktboskap minskar. Det är inte bra för Farmek heller. Det vi skulle behöva är att mjölkproduktionen tilllåts öka med 17 %.
Fru talman! Själva systemet som vi går in i, dvs. den gemensamma jordbrukspolitiken, innebär generellt sett en neddragning av mjölkproduktionen över hela landet, jämfört med nuvarande nivå, eftersom den kvot som vi fick, 3,3 miljoner ton, redan har överstigits. Vad vi och framför allt Jordbruksverket nu funderar på är på vilket sätt neddragningen skall ske och hur vi skall kunna ta hänsyn till de prioriteringar som riksdagen har gjort, vilka jag räknade upp och som handlar om nystartande, ekologiska bönder och om norra Sverige. Jag känner väl till den betydelse som jordbruket och mjölkproduktionen har för Gotland. Men för dagen ser jag inte att det är möjligt att införa en regional kvot. Vi har försökt att få en regional tilldelning när det gäller norra Sverige, men det går inte enligt EU:s regler. Det går inte heller när det gäller Gotland. Om det finns något annat sätt att prioritera Gotland kan jag inte säga i dag, utan det är en sak som vi funderar på när vi nu genomför den slutliga fördelningen.
Fru talman! Om den kvot som kommer att tilldelas lantbrukare på Gotland av någon anledning inte kan utnyttjas på grund av att gödselvårdsanläggningar inte är godkända etc., är det då möjligt att denna kvot ändå blir kvar på Gotland och att den kan köpas av eller tilldelas till andra lantbrukare? Jag talade med en ung lantbrukare för en vecka sedan, som preliminärt har tilldelats en mjölkkvot som motsvarar hälften av det som produceras på gården i dag. Han var mycket bekymrad och frågade mig vad han skulle göra. Han undrade om han nu skulle sälja en del av sina mjölkkor för att sedan köpa nya, om han får tillgång till en högre kvot. Han hade inte så stor förhoppning om att mjölkkvotstilldelningen skall vara klar i juni, som tidigare har sagts. Därför undrar jag också om jordbruksministern har något lugnande besked att ge på den punkten.
Fru talman! Först och främst tycker jag att bönderna nu skall ha litet is i magen och se tiden an fram tills fördelningen är färdig. När det sedan gäller miljökraven och frågan om det blir kvot över på Gotland därför att man inte uppfyller de miljökrav som nu ställs, vill jag säga att man inte kan behålla eventuellt överskott på Gotland, eftersom det inte går att ha en regional kvot på Gotland. Om man av miljöskäl inte får behålla sin kvot, så avdelas eller säljs den inte, utan den går in i den nationella kvoten för fördelning enligt de kriterier som riksdagen har beslutat.
Fru talman! Tack så mycket! Vi får väl försöka att ha is i magen, som jordbruksministern säger. Men jag är ändå glad att jordbruksministern är väl insatt i de gotländska förhållandena.

Fru talman! Eva Goës har frågat mig om vad som kommer att hända med kärnavfallet från det höganrikade och låganrikade bränslet vid Studsviksanläggningen. USA har i enlighet med det s.k. RERTR-projektet förbundit sig att ta tillbaka höganrikat bränsle från forskningsreaktorer utanför landet. Projektet påbörjades år 1978. Syftet har varit att minska riskerna för spridning av potentiellt farligt kärnvapenmaterial avsedda för forskningsreaktorer. Jag har ingen anledning att räkna med annat än att USA kommer att fullfölja detta åtagande. Med ledning av de rapporter som svenska ambassaden i Washington lämnat bedömer jag att återtransporterna till USA av höganrikat bränsle kommer att ske i enlighet med den tidsplan som finns. uteslutande med s.k. låganrikat bränsle, som man efter användning räknar med att skicka tillbaka till USA för slutligt omhändertagande. Flera olika villkor gäller för tillståndet. Bl.a. skall en plan för rivning av R2-reaktorn samt omhändertagande av rivningsavfallet finnas upprättat senast den 31 december 1996. Vidare skall ett program för omhändertagande av använt bränsle, såväl höganrikat som låganrikat, från R2-reaktorn omfattande tekniska, ekonomiska och juridiska aspekter finnas upprättad senast den 30 juni 1997. Programmen skall vara godkända av Statens kärnkraftsinspektion, som före sitt godkännande skall höra Statens strålskyddsinstitut, för att reaktorn skall få drivas vidare.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag vill ge en liten bakgrundshistoria - jag har ju tidigare uppvaktat miljöministern i ärendet. Enligt utbrända bränsleelement. Av dessa är 451 HEU LEU-element, Low Enriched Uranum. Varje år tillkommer 40-50 nya LEU-element. Ingenting tyder på att USA kan ta tillbaka de 15 000 element som lagras i världens försöksreaktorer, som USA har skyldighet att ta tillbaka. Till 1998 hade man planerat en upparbetning i USA, men på grund av miljöorganisationernas agerande utfärdades ett moratorium 1988. Därför frångick man upparbetningsplanerna och förordade i stället direktförvaring. Det var alltså Department of Energy som fattade detta beslut. I och med detta sattes vi i Sverige på pottkanten. Det handlar om bombmaterial helt enkelt, för det höganrikade uranet har en anrikningsgrad på 93 %, och det låganrikade uranet har en anrikningsgrad på ca 20 %, jämfört med kärnkraften som har en anrikningsgrad på 3-5 %. Därför är det mycket allvarligt om vi behåller detta avfall. Danmark, Holland och Österrike. Övriga element finns i Tyskland, Schweiz och Grekland. De två båtarna skulle till North Carolina. Men de kunde inte gå in i hamnen, därför att folket och även senaten protesterade. Det fanns ett domstolsbeslut om att inte ta emot avfallet. Det är enormt stora problem att kunna ta in avfallet i USA. Protesterna i USA är massiva, såväl regionalt och lokalt som nationellt. Jag vill veta hur vi skall gå vidare med frågan.
Fru talman! Det är oerhört viktigt att detta bränsle omhändertas. Som jag sade tror jag inte att det i dag blir några problem när det gäller det höganrikade bränslet, för där har vi ändå fått sådana garantier att vi tror att tidtabellen skall kunna hållas. När det gäller det låganrikade bränslet tror vi inte heller att det blir problem. Avtalet med Studsvik innebär att man är tvungen att visa att detta problem kan lösas för att man skall få fortsatt driftstillstånd för R2
Fru talman! Det är oerhört viktigt att sådana förbehåll finns inskrivna. Felet är att man över huvud taget lät Studsviks forskningreaktor få fortsatt tillstånd på tio år. Men det skedde före miljöministerns tid - det skedde på Olof Johanssons tid. Vi protesterade vilt från miljöorganisationernas sida, där jag företrädde Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen. Man skulle helt enkelt ha krävt en miljökonsekvensbeskrivning, för lagret är ju inte anpassat för att över huvud taget ta emot ett låganrikat avfall från forskningsreaktorn. Därför är vi litet oroliga för att detta kommer att hamna i CLAB, Centrala lagret för använt bränsle, för det är vad man själva har föreslagit vid Kommer miljöministern att understödja en sådan framtid när det gäller låganrikat uran?
Fru talman! Jag vill inte gå in i den diskussionen innan jag har hunnit diskutera frågan med Studsvik. Jag kan bara säga att jag tyckte att tidsgränsen, dvs. den tid då man vid Studsvik var tvungen att lämna in tidsplanerna, var litet väl tillgodosedd. Jag tycker att man kanske skulle ha kommit in med tidsplanerna inom en snarare framtid. Men nu har vi tidsplanen, och då anpassar jag mig efter den. Sedan får vi återkomma och diskutera hur detta skall hanteras.
Fru talman! Materialet övergår ju från kategori 2 till kategori 1, dvs. att det blir mer radioaktivt. Man har räknat ut att man måste bli av med en stor mängd av avfallet från höganrikat uran före februari 1996. Vi har också problemet hängande över oss, att det hela tiden sker en förändring på grund av fysikaliska förändringar i det radioaktiva materialet. Vi kan vara överens om att man skulle ha gjort en miljökonsekvensbeskrivning i förväg och att man skulle ha löst avfallsfrågan på ett tidigare stadium. Även om man pratar om att man har förtätat lagret i Studsvik kan man inte ta emot just detta avfall.

Fru talman! Dan Ericsson har med anledning av den föreslagna neddragningen av kalkningsanslaget frågat mig om jag har för avsikt att vidta åtgärder mot försurningen i Sverige för att med större trovärdighet kunna driva försurningsfrågorna i internationella sammanhang. Mer än 80 % av det försurande svavelnedfallet kommer till Sverige från andra länder. För att belastningen på miljön inte skall överstiga vad miljön klarar av måste de totala utsläppen av svavel i Europa minska med ca 70 %. Mot denna bakgrund är det självklart att Sverige måste driva försurningsfrågorna i internationella sammanhang. Regeringen har nyligen i propositionen Vissa åtgärder mot utsläpp av försurande ämnen och andra luftföroreningar föreslagit att riksdagen skall godkänna det nya svavelprotokollet som förhandlats fram inom konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar. Detta nya internationella avtal innebär att utsläppen av svavel i Europa minskar och att belastningen på miljön i Sverige blir lägre. Protokollets åtaganden skall ses över redan 1997. I en skrivelse till riksdagen har regeringen redovisat inriktningen av det svenska miljöarbetet i EU där försurningen utpekas som ett av de mest prioriterade områdena. Sverige har redan tagit initiativ till en försurningsstrategi inom EU, och det är en klar framgång för Sverige att vi så snabbt fått gehör för detta bland övriga medlemsländer och hos kommissionen. Kalkningen är en omfattande och kostsam verksamhet. Regeringen bereder för närvarande direktiv angående en utredning av kalkningsverksamheten. En sådan utredning skall bestämma en rimlig nivå på kalkningsverksamheten samt pröva på vilka sätt den kan effektiviseras. Kalkningsverksamheten är något vi måste bedriva för att motverka skadorna av försurningen. I sig skapar kalkningen varken större eller mindre trovärdighet för vårt agerande i internationella sammanhang. Det som skapar trovärdighet är att vi kan visa på egna långtgående åtgärder för att begränsa utsläppen av försurande ämnen. I dagsläget har Sverige, bl.a. med hjälp av svavelskatten, minskat utsläppen med 80 %
Fru talman! Jag vill tacka miljöministern för det rätt omfattande svaret. Bakgrunden till frågan är att regeringen redan i budgetpropositionen drog ned kalkningsanslaget med uppemot 60 miljoner. Det har riksdagsmajoriteten nu också fattat beslut om. Vi kristdemokrater motsatte oss förslaget. Det innebär i praktiken att inga nykalkningar kan göras och att verksamheten när det gäller kalkning handlar om uppehållande försvar där kalkning har påbörjats. I kompletteringspropositionen drar man helt plötsligt ned anslaget med ytterligare 30 miljoner. Det nämns på näst sista och sista sidan i den tunga bibban. Man kanske önskar nämna det sist för att det inte skall komma fram alltför tydligt. Det innebär ju rimligen att också det uppehållandeförsvar som kalkningen innebär nu faktiskt börjar svikta. Detta gör miljöministern samtidigt som hon slåss för att begränsa försurningen internationellt. Det är svårt att få det att gå ihop. Ministern hävdar i svaret att vad vi gör i Sverige och hur vi agerar internationellt inte hör samman, men det är ju helt fel, Anna Lindh. Det måste finnas en konsekvens mellan det vi gör här hemma och hur vi agerar internationellt. Hur skall vi kunna vara pådrivande i internationella sammanhang samtidigt som vi faktiskt avrustar miljöförsvaret mot försurningen? Hur kommer det sig att man inte räknar med miljöskulden när man skall sanera Sveriges ekonomi? Det är också allvarligt. Det saknas en strategi i frågan om hur man skall väga in miljökostnaderna i den svenska nationalbudgeten. När vi tvingas sanera ekonomin och finanserna klipper man bara till och kortar av ett konto på miljösidan utan att se vilka effekter det får långsiktigt för den samlade ekonomin och för miljön. Det är det jag tycker är felaktigt.
Fru talman! Om Dan Ericssons parti inte hade bidragit till en skenande statsskuld och till att vi i dag lånar till över 30 % av våra utgifter hade vi sluppit smärtsamma besparingsförslag på en rad områden. Nu har Dan Ericssons parti varit med och sett till att Sverige har fått en ekonomisk kris, och då måste vi också spara. Det är i och för sig smärtsamt att spara på kalkningsanslaget. Samtidigt skall man komma ihåg att det anslag vi nu ger i realiteten motsvarar det anslag som har använts för reell kalkning under t.ex. de borgerliga åren. Det har nämligen funnits stora reservationer kvar på kalkningsanslaget. Det är orsaken till att vi nu tycker att det är rimligt med en neddragning, samtidigt som vi utvärderar och ser över hur kalkningen skall fungera i framtiden. Vi räknar med att vi klarar omkalkningen. Nykalkningen får anstå i avvaktan på utvärderingen.
Fru talman! Det är som vanligt då man möter ministrarna från den socialdemokratiska regeringen: Anfall är bästa försvar för att dölja de snedsteg man tar på olika områden - i detta fall miljöns område. Dan Ericssons parti har sett till att vi har en ekonomisk kris här i landet, säger Anna Lindh. Det var väl ändå att ta i litet, miljöministern. Jag hörde i och för sig detta upprepas i går, när det var den 1 maj. Det är klart att det är väldigt enkelt att skylla ifrån sig på tidigare regeringar när man har egna besvär. Så enkel är inte verkligheten. Det vet Anna Lindh. Vi skall lösa Sveriges ekonomi och de finansiella problemen. Det har vi ett gemensamt ansvar för. Det är vi beredda att ta från vår sida. Men för den skull kan man inte låta miljön stryka på foten. Det är det som är det allvarliga. Man klipper till på ett miljökonto och drar ned. Det blir, precis som miljöministern säger, ingen nykalkning. Nu kommer också det uppehållande försvaret att svikta. Jag får återkomma till en annan sak om jag får ytterligare en replik.
Fru talman! Dan Ericsson inser naturligtvis mycket väl hans partis medverkan i att bygga upp en stor statsskuld. Vi är vana vid att hela tiden höra att det är klart att man skall sanera ekonomin, men att man inte skall göra det just på detta område. Det går inte längre att undanta några områden när man har fått en så oerhört besvärlig låneskuld som Dan Ericssons parti var med om att lämna efter sig. Det vi gör är att hålla oss till den nivå på kalkningsverksamheten som man hade under alla de borgerliga åren förutom det sista. Det vara bara sista året, Det har funnits reservationer på kalkningsanslagen varje år. Det visar att vi ändå behöver se över kalkningsverksamheten för att få denna viktiga verksamhet att fungera bättre.
Fru talman! Miljöministern säger att det inte går att undanta något område när man sanerar statsfinanserna. Frågan är vilken syn man har på miljön. Har det något värde att väga in miljön i nationalräkenskaperna? Skall vi beta av den miljöskuld vi redan har byggt upp, som är så ofantlig, eller inte? Nu avstannar det arbetet under miljöministerns ledning. Försvaret sviktar. Vi kommer inte att beta av miljöskulden. Fru talman! Ministern ger besked om att regeringen skall se över kalkningsverksamheten. Men det beskedet fick vi redan den 10 januari i budgetbilagan. Det enda som har hänt sedan dess är att man plockar bort ytterligare från anslaget. Man plockar bit för bit. Ministern får skynda på med utredningen, för snart finns det inget kvar att utreda. Jag hoppas att inte ministern har för avsikt att plocka bort verksamheten bit för bit och på så sätt bli av med den. När kommer verksamheten i gång? En utredning utlovades redan den 10 januari.
Fru talman! Om vi skall göra något åt försurningen skall vi komma ihåg att kalkningen bara är ett uppehållande försvar. Det viktiga är att vi minskar försurningen - minskar de sura regnen. Som jag sade i svaret är vi mycket glada för att vi redan har fått gehör för ett försurningsprogram i EU. Det EU och naturligtvis också andra länder är intresserade av är nog inte i första hand vår kalkningsverksamhet utan vilka åtgärder vi är beredda att vidta nationellt för att minska våra egna sura utsläpp. Vi kan konstatera att vi i denna regering, till skillnad från den tidigare regeringen, t.ex. har vågat ta itu med ammoniakavgången från lantbruket i Syd och Mellansverige. Det är en mycket viktig fråga när det gäller försurningen. Vi har också ökat kraven på miljömärkning för nya vedpannor för att minska utsläppen från dessa. På det sättet och med ett intensivt internationellt arbete betar vi av miljöskulden och ser till att vi gör något åt problemen - inte bara symtomen.
Fru talman! Det ligger ingen motsättning i att försöka åtgärda problemet samtidigt som man försöker beta av miljöskulden genom nödvändig kalkningsverksamhet. Det allvarliga är fortfarande att man nu drar ned på den verksamheten. Det innebär att försvaret kommer att svikta. Jag har läst Anna Lindhs proposition om åtgärder mot försurande ämnen. Den är i stora stycken bra. Vi har motionerat på en rad punkter. Jag hoppas att vi kan förbättra ytterligare. På en punkt önskar jag ett tydligare besked. I svaret hänvisas till att vi minskat svavelutsläppen sedan Det nya svavelprotokollet innebär att vi skall räkna mellan år 1990 och år 2010. Frågan är hur det ser ut i dagsläget. Har ministern något besked om hur det ser ut i Sverige? Jag är ärligt oroad, Anna Lindh, om det blir möjligt att göra snabba klick på miljösidan och spara pengar. Det finns då en risk för att Anna Lindh går till historien som den minister som inte lyckades försvara miljöintresset när andra intressen pockade på.
Fru talman! Precis det som Dan Ericsson sade avslutningsvis var det som gjorde att de borgerliga ministrarna på område efter område såg till att inte ta något ekonomiskt ansvar. I stället överlät de hela problemet och hela den katastrofala ekonomin till den regering som kom efter. Jag går gärna till historien som en av de ministrar som var med och såg till att ta När det gäller försurningen är vår allra viktigaste insats att agera internationellt. Vi kommer där att få fram ett program inom EU. Vi kommer också att prioritera arbetet med att skärpa kraven beträffande bilavgaser, förbränningsanläggningar, svavelhalten i olja m.m. på ett europeiskt plan. Vi skall komma ihåg att över 50 % av det sura regnet faktiskt härrör från andra medlemsländer i EU. Parallellt med detta fortsätter vi det viktiga arbetet i Sverige med att se till att vi minskar de sura utsläppen. Vi avser att komma tillbaka, när vi är mera garanterade en effektiv och bra kalkningsverksamhet, för att se till att det satsas på kalkningen.

Fru talman! Rose-Marie Frebran har frågat mig om avvisning av bosnienkroater. Jag vill börja med att kort redogöra för det svenska asylprövningssystemet. När en asylansökan lämnats in prövas den i enlighet med svensk lag. I ett första led prövas om sökanden har ett skyddsbehov. Föreligger skyddsbehov beviljas sökanden asyl. Föreligger inte skyddsbehov prövas eventuella humanitära skäl och anknytningsskäl. Föreligger sådana skäl kan uppehållstillstånd beviljas i enlighet med de regler som gäller härför. I fallet med bosnienkroaterna har regeringen prövat tre enskilda ärenden som skall vara praxisledande. Vid sin prövning fann regeringen att det i de tre ärendena inte förelåg skyddsbehov, inte heller förelåg så starka humanitära skäl att uppehållstillstånd skulle beviljas på den grunden. De överläggningar som förevarit mellan de svenska och kroatiska regeringarna har, utöver den avgörande frågan om garantier mot tvångsvisa återsändanden till Bosnien-Hercegovina, främst rört takten i återsändandet och vissa praktiska omständigheter i samband med dessa. Vad gäller frågan om ett värdigt mottagande så är det inte en omständighet som prövas i utlänningsärenden, vare sig de rör bosnienkroater eller andra utländska medborgare. Den svenska regeringen har i samband med överläggningarna med den kroatiska regeringen ställt frågor kring mottagandet i Kroatien och påpekat vikten av att Kroatien agerar på ett sätt som anstår en rättsstat. Jag vill här också ta tillfället i akt att påpeka att regeringen, i likhet med Invandrarverket och Utlänningsnämnden, mycket noga följer den dramatiska utvecklingen i Kroatien. Vidare vill jag åter igen påminna om vad jag har sagt många gånger tidigare, nämligen att utlänningslagen gör det möjligt att ta hänsyn till nya omständigheter när sådana föreligger.
Fru talman! Jag vill tacka invandrarministern för svaret på min fråga. De akuta omständigheter som har inträffat just i dagarna vill jag återkomma till. Först gäller det dock den fråga som jag har ställt till invandrarministern. Min fråga gäller ingenting annat än principen om värdigt mottagande. Jag har inte ställt frågan därför att jag skulle ha hittat på det uttrycket. Jag stötte på det före den särskilda debatt vi hade här i riksdagens kammare den 29 mars. Invandrarministern uttryckte vid ett tillfälle att vi har två oavvisliga krav på den kroatiska regeringen. Det ena avser garantier för att inte de personer vi avvisar återsänds till Bosnien med tvång. Det andra avser att de skall få ett värdigt mottagande. Efter att ha fått det här frågesvaret förstår jag varför det var omöjligt att under den särskilda debatten den 29 mars få något svar på detta. Men det hade varit bra att redan då få ett förtydligande om att det här inte är något som beaktas, att det inte är något som skall föras fram, att det inte är ett oavvisligt krav och att det över huvud taget inte är ett krav från regeringens sida. Såvitt jag förstår måste det vara en massmedial missuppfattning av vad invandrarministern har sagt. I det här sammanhanget skulle det vara intressant att veta vilken typ av frågor som har ställts till den kroatiska regeringen när det gäller på vilket sätt man kommer att ta emot de här personerna. Vad har den svenska regeringen sagt att ett sätt som anstår en rättsstat innebär?
Fru talman! I sin fråga citerade Rose-Marie Frebran vad statsminister Ingvar Carlsson sade här i kammaren för en tid sedan. Men hon tog en mening av statsministern ur sitt sammanhang. Hennes citat löd: "Men givetvis gäller i princip samma krav som vi ställer här hemma, även om vi vet att vi ekonomiskt och socialt har bättre förutsättningar att leva upp till dessa." Statsministern fortsatte emellertid: "Människorna skall alltså ha möjlighet till en någorlunda trygg tillvaro mot bakgrund av de villkor som allmänt gäller i landet." Så sade statsministern. Det är mycket viktigt att komma ihåg det, och något annat har vår statsminister inte heller avsett. Det här är relaterat till vilka förutsättningar som faktiskt gäller i De frågor som vi har ställt till företrädarna för den kroatiska regeringen när de var här gäller i stor utsträckning garantierna för att de här personerna inte mot sin vilja skall återsändas till Bosnien Hercegovina. De upprepade samma saker som de har sagt till oss tidigare. De gjorde det nu också i form av ett gemensamt formulerat pressmeddelande som gick ut. Vi anser att vi har fått det här uppfyllt. Det som sades i brevet från utrikesministern bekräftades också av vice premiärminister Kostovic under hans besök i Det är så vi har hanterat den här frågan. Sedan har kroaterna framfört till oss att de önskar diskutera takten i återsändandet. Det var på deras begäran som överläggningarna ägde rum - inte på den svenska regeringens begäran. Man ville att återsändandet skulle ske i relativt lugn takt. Man vill ha ett förmeddelande om hur många och vilka som kommer. Detta är offentliga uppgifter även i Sverige. Vi har sagt att vi skall försöka åstadkomma det. Mot den bakgrunden har också Invandrarverket ingått i överläggningar med kroatiska myndigheter för att uppfylla de här kraven.
Fru talman! Jag har i det här sammanhanget inte ställt någon fråga om garantierna för att människor inte återsänds till Bosnien. Jag vill ändock fråga om den svenska regeringen känner till vilka medborgerliga rättigheter bosnier med kroatiska pass kommer att ha i Kroatien. Frågan gäller de som får flyktingstatus respektive de som inte får flyktingstatus. Vilka medborgerliga rättigheter kommer de att få? Kommer de att ha rätt till tak över huvudet, i vilken som helst bemärkelse och hur enkel som helst? Kommer de att ha rätt att på något sätt få sitt dagliga näringsintag tillgodosett? Eller skall de tigga ihop sin mat? Kommer de att ha rätt till sjukvård? Kommer deras barn att ha rätt att gå i skolan?
Fru talman! Rose-Marie Frebran vet svaren på de här frågorna, och det vet jag också. De personer som återsänds härifrån och som är kroatiska medborgare går ingen oproblematisk framtid till mötes i Kroatien. De har rätt att ha sina barn i skolan och att få akut sjukvård. I övrigt är dessa personers medborgerliga rättigheter ganska begränsade. Registrerade flyktingar i Kroatien har en något bättre tillvaro, även om den naturligtvis inte heller är idealisk. Det här känner vi till. Det var också bekant för oss när vi fattade beslutet i regeringen i de här tre fallen. Men det finns inte heller något i svensk lagstiftning som säger att fattigdom eller svårigheter att skaffa bostad eller arbete skulle vara en grund för att få stanna i Sverige. Något sådant finns inte inskrivet i vår lag.
Fru talman! Jag konstaterar att en grupp kommer att ha lägre nivå på sina rättigheter än de som kommer att klassas som flyktingar. Man kan kanske behöva akut sjukvård när man inte har fått den mat man behöver osv. Vad innebär det som nu har hänt. Frågan berör inte detta, men det kommer ändå med i svaret, eftersom det hände saker i går. Redan vid den särskilda debatten här i kammaren den 29 mars bedömde faktiskt många krigsrisken som överhängande. Nu, drygt en månad senare, bevittnar vi en offensiv. Om osäkerheten i fråga om vad som skall hända var stor då är den i dag megastor. Vad drar regeringen för slutsatser av händelserna i Kroatien i går och i dag?
Fru talman! Det är litet för tidigt att dra några slutsatser ännu. Företrädare för FN har svårigheter att bedöma den här situationen. De ser den kanske snarare som något slags incident än som en början på ett krig som kroaterna skulle bli indragna i. Men, som jag har sagt tidigare, vi följer utvecklingen otroligt noga. Det är än mer angeläget i den situation som vi nu ser. Vi bedömer också händelserna i Kroatien som allvarliga och ser på dem med stor seriositet. Via vår ambassad, FN, UNHCR osv. gör vi bedömningar av situationen. Våra myndigheter, som får fatta eventuella beslut som kan föranledas av den här situationen, följer utvecklingen tillsammans med oss. Jag tror också att Utlänningsnämnden nu, eller litet senare på eftermiddagen, har ett sammanträde där man just skall diskutera situationen i Kroatien och det fortsatta beslutsfattandets vara eller inte vara.
Fru talman! Om jag den 29 mars, när vi debatterade detta, hade anledning att beklaga beslutet om att återsända bosnier med kroatiska pass har jag desto större anledning att beklaga det i dag. Sverige är berett att göra detta när osäkerheten är ännu större. Invandrarministern säger att man funderar på om kroaterna kan bli indragna i den här situationen. Det är just vad de är. Det är ju en kroatisk offensiv. Det var kroatiska styrkor - ett par tusen soldater - som attackerade i går. Det som händer nu sker inte utanför Kroatien. Det händer just i Kroatien. Det är inte värdigt Sverige att i det här läget skicka tillbaka bosnier med kroatiska pass. Jag vill gärna upprepa det.
Fru talman! Det är viktigt att vi - även Rose Marie Frebran - är klara över att det för närvarande inte skickas tillbaka några personer till Kroatien, inte heller till Bosnien-Hercegovina. Invandrarverket har fortfarande ett beslut som innebär att man inte gör det. Hur det kommer att bli, med tanke på hur det ser ut nu i Kroatien, kan jag inte svara på just nu. Men som jag sade följer vi detta med stor noggrannhet. Myndigheterna har också att ta hänsyn till det som faktiskt händer i Kroatien. Jag vet inte riktigt i nuläget - det är svårt att få fram information - hur man skall tolka den här utvecklingen. Det kan ju vara detta som hände och ingenting mera; det är allvarligt i sig. Det här kan också vara början på en större offensiv, och vi kan hamna i en krigssituation. Då är det Utlänningsnämnden och Invandrarverket som har att ta ställning i frågan självständigt, enligt de nya omständigheter som finns, eller att överlämna nya ärenden till regeringen.

Fru talman! Göte Jonsson har frågat mig om regeringen förbereder en energiutbyggnad av någon av de hittills bevarade älvarna. Svaret på frågan är nej.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det var mycket kort. Det kan man tolka på olika sätt. Jag tolkar det egentligen som att statsrådet så snabbt som möjligt vill komma undan frågan. Orsaken till att jag har ställt den här frågan är att det från det socialdemokratiska ungdomsförbundet har kommit propåer om att man skall utreda förutsättningarna för att bygga ut någon av älvarna. Det är mycket allvarligt att dessa signaler kommer från de unga socialdemokraterna, som har framtiden för sig och som borde värna om miljön och miljövärden. Vi vet också att motsvarande signaler har hörts från ett visst fackligt håll. Det är alldeles uppenbart att man måste sätta sig ner och ta dessa synpunkter på allvar. Därför har jag ställt den här frågan till statsrådet. För närvarande pågår det också en debatt om i vilken takt kärnkraften skall avvecklas. Det finns givetvis ett samband mellan de båda frågorna. Om man snabbt avvecklar vissa reaktorer kommer givetvis trycket på de orörda älvarna att öka. Såvitt jag har förstått det socialdemokratiska ungdomsförbundet har man gjort den kopplingen. Därför vill jag ställa en följdfråga till statsrådet: Ser statsrådet någon koppling mellan en snabbare avveckling av vissa reaktorer för att vissa mål skall uppnås när det gäller energipolitiken och risken för att någon av de orörda älvarna byggs ut? Som jag ser det finns det ett samband. Jag ser också ett utomordentligt miljö och naturvärde i att vi fortsättningsvis kan slå vakt om de fyra orörda älvarna.
Fru talman! Jag skyr inte alls den här frågan. Den fråga som ställdes till regeringen var om vi förbereder något beslut till riksdagen om att bygga ut de fyra orörda älvarna. På den frågan har jag svarat nej. Det är av respekt för riksdagen. Riksdagen har fattat beslut om att älvarna skall skyddas. Dessutom sitter en vattendragsutredning som skall se över vilka övriga vattendrag som behöver skyddas. Vi har gemensamt tillsatt en energikommission som skall se över energipolitiken och omställningen av det svenska energisystemet. Den framtida energipolitiken kommer den här riksdagen att få möjlighet att besluta om när Energikommissionen har lagt fram sitt betänkande den 1 december och det är remissbehandlat.
Fru talman! Jag ser det som självklart att regeringen respekterar riksdagsbesluten. Samtidigt har regeringen ett ansvar för att förbereda eventuellt andra riksdagsbeslut i olika sammanhang. Jag måste säga att jag inte hade väntat mig att frågan om att bygga ut de orörda älvarna skulle komma upp på den politiska dagordningen. Jag trodde nämligen att det riksdagsbeslut som vi fattade var så djupt förankrat att den här frågan inte skulle behöva komma upp. Men nu har den kommit upp på dagordningen. Vi skall fatta beslut när det gäller de frågor som statsrådet har hänvisat till, t.ex. den framtida energipolitiken. Då är det helt naturligt att vi i ett tidigt skede tar upp och väcker frågan på nytt i det sammanhanget. Som jag ser det finns det ett klart samband när det gäller inriktningen av den kommande energipolitiken. Det finns en koppling mellan risken för att någon av de orörda älvarna byggs ut och takten i avvecklingen av kärnkraften.
Fru talman! Vi lever som väl är i ett demokratiskt samhälle. Då har alla möjligheter att delta i den energipolitiska debatten, även SSU. Det pågår en energipolitisk debatt just nu i vårt samhälle. Det är bra. Det är bra med en öppen och fin debatt kring dessa frågor. Regeringens inställning är att den här riksdagen kommer att fatta beslut om omställningen av den svenska energipolitiken när Energikommissionen har lagt fram sitt betänkande och det är remissbehandlat och diskuterat mellan de olika partiföreträdarna. Regeringens målsättning är att beslutet om den kommande omställningen av det svenska energisystemet skall fattas med bredast möjliga parlamentariska underlag.
Fru talman! Jag tycker också att det är viktigt med ett stabilt underlag när det gäller beslut om den framtida energipolitiken, inte minst i det ekonomiska läge som Sverige befinner sig i. Jag tänker också på det faktum att inte minst näringslivet behöver klara signaler när det gäller den framtida energipolitiken. Ser inte statsrådet en koppling mellan avvecklingen av kärnkraften och risken för att bygga ut någon av älvarna? Den kopplingen finns utan tvekan. Det är ändå så att vi i dag får en mycket stor del av vår elförsörjning från kärnkraften. Skall vi klara att i framtiden trygga elförsörjningen samtidigt som vi slår vakt om miljömål hamnar man i det läget. Här har vi en konflikt när det gäller miljömålet mellan energin från kärnkraften och risken för att bygga ut älvarna. Vissa anser att kärnkraften är fel miljömässigt. Jag anser att vi kan klara miljön när det gäller kärnkraften. Tar vi någon av älvarna har vi spolierat de naturoch miljövärden som finns. Därför är jag tacksam om statsrådet ändå ger en förklaring eller gör en deklaration för kammaren om hur han ser på den kopplingen.
Fru talman! Det är just de frågorna som diskuteras i Energikommissionen med en mångfald av expertis. Jag tycker att det skulle vara i högsta grad olämpligt att om ett ansvarigt statsråd titt som tätt talade om hur han tycker att den framtida energipolitiken skall bedrivas när vi mellan de olika partierna har varit överens om att Energikommissionen skall ta hand om dessa frågor och ge oss ett underlag. När det har skett skall jag delta i den energipolitiska debatten, eftersom vi då har ett riktigt underlag.
Fru talman! Jag tackar för det klarläggandet. Jag fick på det sättet ett indirekt besked om att dessa diskussioner pågår i Energikommissionen. Således finns älvarna med i den debatten, och således finns risken för de orörda älvarna. Det är kopplat till den framtida energipolitiken. Det är därför jag har ställt frågan. Jag ser denna risk som uppenbar. Jag tackar för beskedet. Det gäller att arbeta vidare för att skydda älvarna.
Fru talman! Det torde inte vara någon överraskning för Göte Jonsson, eftersom direktiven är framtagna i bred parlamentarisk enighet, att Energikommissionen har att titta på alla de riksdagsbeslut som är fattade på det energipolitiska området, så också detta. Det är ingen nyhet. Det stod klart och tydligt i de direktiv som vi tog fram, så det kan inte komma som någon överraskning. Var en omställning av den framtida energipolitiken så småningom skall landa skall vi diskutera när kommissionens betänkande ligger på bordet och när remissinstanserna har sagt sitt.

Fru talman! Ulla-Britt Hagström har frågat mig när regeringen kommer att lämna en proposition till riksdagen med anledning av betänkandet från Utredningen om kvalificerad eftergymnasial utbildning. Betänkandet överlämnades till mig av utredaren Rolf Nordanskog den 3 april. Inom Utbildningsdepartementet förbereds för närvarande remissbehandlingen av betänkandet. Jag har tidigare här i kammaren sagt att min ambition är att så snart som möjligt lägga fram förslag om hur vi skall kunna stärka den kvalificerade eftergymnasiala utbildningen. Jag vill ta del av de synpunkter som kommer in i samband med remissbehandlingen. Först därefter är jag beredd att ge besked om när regeringen kommer att ta ställning till frågan.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret om yrkeshögskolan även om jag känner mig lika frågande, fast kanske något tryggare. Det är helt klart att det är viktigt med den demokratiska processen. Men skolministern måste också kunna ha vissa idéer och kunna säga någonting här. Det finns i dag en obalans mellan den eftergymnasiala utbildningen och arbetsmarknadens behov. Ofta är det en annan kunskap än högskolans mer akademiskt präglade som eftersträvas för produktion av varor och tjänster. Vi vet att återkommande utbildning kommer att bli nödvändig för arbetstagarna för att finnas kvar på arbetsmarknaden, men också för arbetsgivarna. Utredningen lyfter fram nyckelbegrepp som förtrogenhet med villkoren för yrkesutbildningen på en arbetsplats, förmåga att samarbeta, förmåga att föra en kunskap, en idé eller en åsikt vidare till andra, osv. Det behövs därför en mer genomtänkt utbildning. Det räcker inte med studiegång i enskilda ämnen. Jag menar att det nu är bråttom. Problemet i nuläget är att påbyggnadsutbildningen har förlängts med ett år till 1996. Ytterligare förlängning är knappast möjlig med tanke på gymnasieskolan förändring. Därför är det extra angeläget att yrkeshögskolan snabbt etableras. Jag pekar i min fråga också på några exempel med försöksverksamhet. Såvitt jag förstod när jag ställde min fråga saknas ekonomiska resurser för försöksverksamhet. Min följdfråga är då: Beror det på ekonomin eller på att man verkligen måste avvakta hela remissbehandlingen för försöksverksamhetens del?
Fru talman! Jag tror att jag och Ulla-Britt Hagström kan vara överens om vikten av att vi har och kan stärka den kvalificerade eftergymnasiala utbildningen. Insikten om hur viktig denna utbildning är delar vi med stora delar av arbetslivet, många utbildningsanordnare och flera politiska partier. Men det handlar också om hur detta skall ske på bästa sätt. Nu har ett förslag lagts fram av den särskilde utredaren. Det förslaget gäller de nuvarande påbyggnadsutbildningarna och komvux. Men det gäller inte bara dessa, utan det är ett ganska omfattande förslag som berör många olika utbildningsanordnare. Utredningen föreslår en högskola som skulle vara parallell till i dag existerande högskolor och universitet. Man lägger fram förslag som får effekter också på andra områden än de som berörs direkt. Det är därför viktigt, även om jag delar uppfattningen att det är angeläget att vi så snart som möjligt kan komma till beslut i den här frågan och få i gång verksamhet, att vi har ett underlag för beslut som gör att vi undviker misstag som i sin tur kan försinka realiserandet av dessa utbildningar. Jag kan också försäkra Ulla-Britt Hagström att det inte bara är de delar av landet som aktualiserats i frågan som står och väntar på att få starta en sådan utbildning, utan det gäller på många håll i landet och i många kommuner där man har prioriterat frågan om en eftergymnasial utbildning högt och där man gärna vill dra i gång en sådan utbildning, men där man ännu inte har resurserna. Det är därför viktigt, om man skall starta en försöksverksamhet, att man noga ser på var den i så fall får bäst effekt.
Fru talman! Det är riktigt att yrkeshögskolan skall vara en parallell till universitet och högskolor. Det är i förslaget en eftergymnasial utbildning, men det skall vara ett alternativ för elever som har avslutat gymnasieprogram och inte ett stadium mellan gymnasiet och högskolan. Där är vi överens. Att förslaget är omfattande är vi också överens om. Utredningen bedömer att det är fråga om en utbildning med ca 20 000 platser under en femårsperiod. Men jag tycker fortfarande att jag inte har fått svar på min fråga. Måste man avvakta hela remissomgången för att få i gång en försöksverksamhet? Det är bråttom.
Fru talman! Jag är inte beredd, som jag säger i mitt svar, att i dag svara på när regeringen kan ta ställning i frågan. Jag skulle gärna vilja ge det svaret, eftersom jag vet att många väntar på det och vill veta när regeringen tar ställning. Men jag kan inte svara på det än. Det finns tillräckligt många frågor som inte är tillräckligt utredda. Det finns många röster som inte är hörda, och det är många som berörs av förslaget. Jag tror att det vore olyckligt att forcera fram ett beslut, eller ett besked om ett beslut, innan vi säkert kan veta att vi kan fatta ett beslut som är tillräckligt väl berett, som har ett gott underlag och som inte leder till oönskade effekter i framtiden.
Fru talman! Jag skall inte fortsätta denna debatt, eftersom Ylva Johansson vill avvakta remissomgången, även om jag skulle velat ha några svar. Jag skall i varje fall försöka mig på en fråga. I den tyska yrkeshögskolan, Fachhochschule, kan man inte gå mellan yrkeshögskolan och universiteten. Man får inte tillgodoräkna sig poängen mellan systemen. Kan skolministern se en möjlighet, eller diskutera en möjlighet, att man i Sverige skall kunna gå mellan systemen, dvs. mellan yrkeshögskola och högskola och universitet?
Fru talman! Detta är ett exempel på en sådan fråga som jag menar är viktig att vi måste ta ställning till och reda ut innan vi kan fatta beslut med anledning av utredningen. De förslag som läggs fram påverkar också t.ex. existerande högskolor och universitet, andra utbildningsanordnare och arbetslivet. Det är därför viktigt att vi får ett ordentligt beredningsunderlag och får reda ut de frågorna innan vi sjösätter en försöksverksamhet som annars kan riskera att leda in i eventuella återvändsgränder.
Fru talman! Jag står här med kommittédirektiven från ett regeringssammanträde den 21 april 1994. Vad jag kan se har statsrådet inte gett några tilläggsdirektiv. Innebär det att statsrådet Ylva Johansson ställer sig bakom kommittédirektiven? Jag vill veta litet grand hur tongångarna går.
Fru talman! Jag vet inte vilket beslut som Ulla Britt Hagström hänvisar till, men det är uppenbarligen till ett beslut som är fattat av den tidigare regeringen. Jag kan inte svara på frågan eftersom jag inte vet vilket beslut hon hänvisar till.

Fru talman! Frågor om flykting och invandringspolitiken debatteras mycket och dagligen runt om i Sverige. Därför är det särskilt viktigt att vi nu samlar oss och försöker få ordning på svensk invandringsoch flyktingpolitik. Inför dagens sammanträde har Moderata samlingspartiet lagt fram ett antal kommittémotioner, men vi har också sagt att vi inte nu yrkar på några tillkännagivanden på grundval av våra motioner förutom en motion som gäller medelsanvisningen. Det pågår nämligen ett utredningsarbete som för närvarande har en hög takt. Flyktingpolitiska kommittén kommer inom kort att lägga fram ett betänkande. Vi tycker därför att det är onödigt att begära tillkännagivanden i kammaren, eftersom vi ändå får chans att framföra våra ståndpunkter i utredningsarbetet. Vi tror och räknar med att vi skall kunna göra besparingar inom detta område genom en utlänningslagstiftning som i fortsättningen blir mera strikt samt också genom det faktum att färre asylsökanden för närvarande kommer till våra gränser för att söka uppehållstillstånd. Därför anvisar vi ett lägre belopp än vad regeringen har gjort. Under de senare åren har en stor flyktinginvandring skett till Sverige. I själva verket finns det inget land i Västeuropa som har fått så många nya invandrare i förhållande till folkmängden som Sverige. Inte heller finns det något land som har tagit emot så många asylansökningar i förhållande till sin folkmängd som Sverige. Det finns ju många orsaker till detta, men det behöver jag inte gå in på. Jag kan bara nämna Balkankrisen och många andra omständigheter som gör att människor rör på sig och lämnar sin hembygd och sina länder. Men det är ingen tvekan om att Sverige under årens lopp har byggt upp ett slags signalsystem. Vi kallar det för pulleffekter, dvs. dragningseffekter. Det handlar om en kombination av generös flyktinglagstiftning, ständiga nollställningsbeslut från regeringarna, återkommande gruppraxisbeslut och - det vill jag också säga - lätt naiva regelsystem samt dessutom en socialtjänstlag och ett socialt trygghetssystem. Alla dessa faktorer sammantaget är naturligtvis dragande och har en magnetisk effekt. Därför får vi väldigt många asylansökningar i Sverige. Om man tittar på det huvudsakliga skälet för uppehållstillstånd, finner man att det är just humanitära skäl. Det är inte skyddsbehovet i sig utan humanitära skäl liksom också en stor anhöriginvandring som har gjort att många har fått stanna. Under senare år har vi också kunnat se en ökad andel illegal invandring, kanske inte så mycket i Sverige som i Västeuropa i övrigt, men vi börjar också att få vår beskärda del. Det visar sig nu att över hälften, uppemot 60 %, av alla asylansökningar sker inom landet, dvs. personen i fråga har kommit in i landet och har sedan efter en tid sökt uppehållstillstånd. Hur personen har kommit in i landet vet man inte alltid säkert. Vi moderater menar att förändringar av vår flykting och invandringslagstiftning är helt nödvändiga, inte minst samhällsekonomiska skäl väger tungt. Det går att göra beräkningar på hur mycket en stor invandring faktiskt kostar. Siffrorna tyder på att vi framdeles kommer att få ett väldigt tungt åtagande när det gäller invandringen. Samhällsekonomin kan inte lämnas utanför. Att invandringen därför fortsättningsvis måste ske i en lugnare takt är helt nödvändigt. Samtidigt måste vi hela tiden poängtera att både humanismen och realismen skall prägla invandringspolitiken. Asylrätten är självklar för oss moderater, vilket jag utgår ifrån att den är för alla partier, och den bör enligt vår uppfattning också byggas ut och ges en vidare tolkning än den som i dag tillämpas i Sverige. Asyl skall innebära skydd och trygghet men är inte automatiskt liktydig med immigration och bosättning. Skyddsbehövande skall ha skydd så länge skyddsbehovet kvarstår. Med begränsade resurser skall så många som möjligt erhålla skydd. Vi måste ha regler som innebär tidsmässig kontinuitet, så att en likabehandling när det gäller skyddsbedömningarna sker. Men man måste också givetvis ha viss flexibilitet, eftersom man aldrig i förväg kan veta vad som kommer att inträffa. Vi skall poängtera det regionala ansvaret. Sverige ligger där det ligger, och runt om oss ligger Baltikum, Östeuropa och Ryssland. Det handlar om ett regionalt ansvar. Vi kan inte ta ansvar för alla regionala flyktingströmmar som uppstår runt om i världen. Reglerna måste som sagt innehålla rättssäkerhet och förutsägbarhet och skall ha så få undantag och särregler som möjligt. Vi framför nu våra ståndpunkter i utredningen. Våra ståndpunkter är att man måste ha en helhetssyn och en sammanhållen politik. Flyktingpolitiken är inte bara det som sker innanför landets gränser, utan det är också fråga om ett helhetsgrepp - det stora perspektivet. Skyddsbehövande finns över hela världen, och vi kan inte ge alla fristad här i Sverige. Vi måste ha en flykting och invandringspolitik som har acceptans i det svenska samhället. Vi måste våga väga flyktingpolitiken mot invandringspolitiken. För att ta UNHCR:s budget som exempel, så är den inte särskilt mycket större, om ens större, än Invandrarverkets budget. Jag brukar jämföra UNHCR:s budget med Uppsala kommuns budget. Då förstår ni ungefär hur snett vi fördelar våra resurser. UNHCR tar ansvar för mångdubbelt flera flyktingar än vad Sverige gör. Vi måste ha fyra frontlinjer. Förebyggande insatser i potentiella krisområden, diplomati, medling, utvecklingsbistånd och liknande insatser måste vara den första frontlinjen. En frontlinje innebär skydd inom krisområden, om nu en kris uppstår och flyktingar börjar uppträda. Om inte det går, måste skydd ges i närområdet, dvs. i första asylland i regionen. Där skall vi tillsammans med FN och andra organisationer hjälpa till och göra vårt allra bästa för att bereda flyktingarna skydd. Så småningom skall de ges möjligheter till återvändande. Om inte heller det går, måste vi självfallet vara beredda att ta emot flyktingar i vårt land, åtminstone tillfälligt, för att möjliggöra att skyddsbehovet tillgodoses. Men återvändandeperspektivet måste ständigt vara levande. Det är skydd och återvändande som är nyckelorden. Nordisk samordning och EU-samarbete - självfallet. Vi kan aldrig lösa dessa stora frågor på egen hand utan måste samverka med andra länder. Vi har en förpliktelse att samverka inom EU. Vi har också en förpliktelse att försöka ge vår flyktingpolitik ett innehåll som även andra länder kan ansluta sig till. Flykting och invandringsfrågor måste samordnas med mänskliga rättighets-frågor och med biståndspolitiken. De hör ihop och måste samordnas. Vi menar att tillfälliga uppehållstillstånd åtminstone borde kunna användas på ett sådant sätt att det ger en klar signal till de människor som får skydd här att det är fråga om ett skydd till dess de kan återvända. Det går inte alltid att ge tillfälliga uppehållstillstånd till alla, för en del människor kommer alltid att behöva permanenta uppehållstillstånd. Men instrumentet tillfälliga uppehållstillstånd måste kunna användas på ett mera fritt sätt. Man skall ständigt betona skyddsaspekten och återvändandeaspekten. Konventionsflyktingar - jag nämnde tidigare konventionsflyktingar enligt Genévekonventionen - eller människor med särskilt starka skyddsbehov skall ges permanent eller tillfälligt skydd, dvs. ett konventionsskyddsbegrepp med en utbyggnad, så att vi alltid säkerställer att skyddsbehovet kommer att tillgodoses och människor med starka skyddsbehov alltid kommer att få uppehållstillstånd. När det gäller anhöriginvandring menar vi moderater att det är kärnfamiljen som är anhöriga. Övriga anhöriga har inte samma behov som kärnfamiljen. Vi har skrivit på konventioner när det gäller just familjeåterförening. Men vi har haft en anhöriginvandring som har varit mer generös. Det kan vi inte längre ha, utan vi måste försöka ersätta den med utbyggda besök eller möjligtvis med något slags kvotering. Men målet måste vara att försöka minska anhöriginvandringen just därför att den samhällsekonomiskt är så påfrestande. Vi moderater har sagt att vi alltid måste försöka prioritera kvotflyktingar, eftersom vi vet att det finns människor i flyktingläger som UNHCR bedriver som har starka skyddsbehov, vilka inte har någon framtid någon annanstans. Därför måste vi hjälpa dem speciellt. Bara några ord om integration, som också finns med i betänkandet: Vi menar att det inte längre är möjligt att klara integrationen, om man inte också är beredd att ändra på viktiga inslag i det ekonomiska systemet. Ändrade skatteregler för att skapa flera jobb inom servicesektorn, lönebildningsfrågor och avreglering av arbetsmarknaden är åtgärder som kan skapa nya jobb. Skapas nya jobb, så skapas också jobb för invandarare.

Fru talman! I stort sett hela det invandrar och flyktingpolitiska området är för närvarande föremål för utredningar av olika slag. Flera av dessa utredningar tillsattes av den föregående regeringen. Efter regeringsskiftet har direktiven för utredningsarbetet i en del fall förändrats, framför allt har det påskyndats. Flera av oss som deltar i dagens debatt är ju också ledamöter i en eller ett par av dessa utredningar. Utredningarna kommer att lägga fram förslag inom den närmaste tiden. När det gäller den mer övergripande och mer principiella delen av utredningsarbetet, som sker inom Invandrings och flyktingkommittén, kommer förslagen att presenteras här efter halvårsskiftet. Flera av de frågeställningar och förslag som vi från Centern under ett par års tid har tagit upp i våra motioner behandlas i detta utredningsarbete. Det gäller sådant som förebyggande insatser och behovet av en bättre koppling mellan biståndsinsatser och internationellt arbete och den flyktingpolitik som bedrivs här hemma. I vår motion har vi förordat ett ökat samarbete i flyktingfrågorna både internationellt och regionalt inom Europa. Vi har påpekat att det finns anledning att i EU-samarbetet försöka vara pådrivande för ett ökat gemensamt ansvarstagande när det gäller de regionala flyktingfrågorna. Vi har också tagit upp utformningen av asylreglerna. När det gäller asylbestämmelserna i utlänningslagen anser vi att det finns anledning att se över den nuvarande asyllagstiftningen, att försöka att sammanföra denna till en mer enhetlig asylparagraf. Genom konstruktionen av bl.a. de facto-flyktingbegreppet, som innebär att den som inte är flykting men som ändå har tungt vägande skäl skall få skydd i Sverige, har ibland lett debatten och uppfattningen om vem som räknas som flykting alldeles fel. Det är viktigt att man, när man nu ser över asylbestämmelserna, försöker att formulera en asylparagraf som gör det enklare att argumentera och framför allt förklara för människor vilka grunder som gäller, vilka skyddsbehov som gäller, för att en asylsökande skall få stanna i Sverige. Mycket av detta ingår i det utredningsarbete som pågår, och förslagen väntas ju efter sommaren. Vi har också pekat på regeringens roll i asylprocessen. Det har varit en utveckling som har gjort att regeringens roll har tonats ned. Regeringen har kommit allt längre bort från uppföljningen och möjligheten att påverka asylpolitiken och asylprocessen. Ett av utredningsuppdragen har ju gällt att se över formerna för hur regeringens roll kan stärkas och hur regeringen kan få en aktivare roll. Det är väldigt viktigt. Trots allt handlar många av ställningstagandena på det här området om att det skall göras politiska bedömningar av hur man skall se på situationen i olika länder. Självfallet måste landets politiska ledning - regering och riksdag - ha möjligheter att ge sin syn på vilka omständigheter som föreligger och vilken bedömning som man gör av förhållandena i olika länder. Från Centerns sida har vi konstaterat att många av de frågeställningar och förslag som vi har tagit upp i våra motioner finns med i det utredningsarbete som pågår. Vi har därför valt att inte foga någon reservation till detta utskottsbetänkande, utan vi hänvisar till att vi vill avvakta de förslag som skall presenteras av de olika utredningarna. På ett par punkter har vi dock valt att i det här utskottsbetänkandet markera våra ståndpunkter. Jag skall något kort kommentera dessa två områden. Till att börja med gäller det budgetfrågor som rör det kommande budgetåret. Vi har reserverat oss på en punkt, nämligen att vi vill anslå mer pengar för att förstärka asylbyråerna i asylprocessen. Detta är i själva verket ett besparingsförslag. Vi vill satsa mer pengar på ett led i processen för att vinna pengar i ett annat led, dvs. en sänkning av kostnaderna för förläggningsverksamheten genom att handläggningstiderna kan förkortas. På ganska goda grunder anser vi att är det någonting som man kan dra erfarenhet av under de senaste åren är det att långa handläggningstider i asylärenden skapar många av de problem som man har att hantera inom flyktingpolitiken. Långa handläggningstider skapar en orimlig situation för den asylsökande, vilket leder till stora samhällskostnader. Därför är det oerhört viktigt att man har en väl fungerande asylprocess där man på ett rättssäkert och effektivt sätt kan hantera asylansökningar. Vi har i vår motion pekat ut de åtgärder som vi tror behövs för att man skall kunna åstadkomma en sådan effektivare process. Det kostar pengar, eftersom det innebär att man måste förstärka den första kedjan i asylmottagandet, dvs. själva utredningsarbetet. Vi vill förstärka tolkresurserna. Vi vill också förstärka rättssäkerheten genom tillskapande av fristående advokatjourer som kan arbeta i anslutning till asylbyråerna. Detta kostar pengar, och därför vill vi göra ett tillskott enligt vårt budgetförslag. Genom att det blir en snabbare handläggning och genom att man får fram snabbare och tydligare beslut kan människor som får avslag resa hem på ett tidigare stadium, vilket också underlättar återvändandet. Därmed gör man en nettobesparing i förläggningsverksamheten på ca 300 miljoner kronor. I vårt förslag och i våra reservationer har vi också tagit upp det nationella upprustningsprogrammet. För ett par år sedan presenterade vi från Centern ett invandrarpolitiskt program, där det bl.a. presenteras ett förslag om ett nationellt upprustningsprogram för bostadsområden som är start segregerade eller utsatta på annat sätt. Vi noterar med tillfredsställelse att regeringen nu har lagt fram ett eget förslag som innebär att man vill göra en satsning på dessa områden motsvarande 125 miljoner kronor. Vi tycker att det är bra att regeringen har följt upp den här idén och lägger fram ett förslag på detta område. Däremot blir jag litet osäker beträffande effekterna av programmet genom den utformning som det har fått. Programmet bygger i väldigt hög grad på kommunernas medverkan. Jag har en känsla av det som nu pågår i flera av de kommuner som får del av dessa pengar är att det återigen tenderar att bli väldigt mycket av projektinsatser. Dessa bostadsområden behöver en allmän förstärkning av sin lokala infrastruktur. Man bör se till att många av de funktioner som finns i vanliga bostadsområden banker, postkontor, polisverksamhet - och mycket av den dagliga samhällsservicen kan fungera på ett bättre sätt och finnas mer tillgänglig. Framför allt behöver man flera arbetsplatser och mera av företagande för att det skall bli en social stabilitet. Vår tanke var att man skulle skapa en starkare infrastruktur i dessa bostadsområden. Men jag är oroad över att det återigen tenderar att bli mycket av projektinsatser om man inte är tillräckligt tydlig från regeringens sida. Erfarenheten av alla sådana här projekt är att projekten i sig alltid är bra. Det är inget fel i de projekt som sätts i gång, men när projekttiden och pengarna är slut brukar verksamheten avbrytas och det blir ingen fortsättning. Det är det som är det beklagliga med många av dessa satsningar, att de ger så litet bestående resultat om man inte binder pengarna för mer långsiktiga satsningar. Fru talman! Det finns ytterligare ett par saker i betänkandet som är värda att kommentera, men jag kan kanske återkomma under replikomgångarna. Jag vill avsluta med att yrka bifall bara till reservation nr

Fru talman!

Genom att agera på olika plan skall vi värna varje enskild människas rätt till utbildning, rätt till yttrandefrihet, rätt att utöva sin religion och rätt att leva i fred. Genom en aktiv biståndspolitik kan vi stödja den demokratiska utvecklingen i länder som tidigare har varit diktaturer. Genom agerande i internationella församlingar kan vi stärka respekten för internationella konventioner. Genom påtryckningar kan vi ständigt protestera mot kränkningar av mänskliga rättigheter. Genom stöd till människorättsorgansiationer kan vi stärka deras möjligheter att agera på plats. Länder som lever i välstånd kan utgöra en fristad för dem som drivs från sina hem och från sitt land. Ett litet land som Sverige kan inte hjälpa alla dem som tvingats på flykt, men vi kan göra en viktig insats - många viktiga insatser - genom att bedriva en generös och human flyktingpolitik här hemma. Genom medlemskapet i Europeiska unionen har vi dessutom fått ett större inflytande än tidigare på den europeiska politiken. Folkpartiet förordar fortsatt kamp för en liberal flyktingpolitik i Sverige och i Europa. Få uppgifter är för oss viktigare än att fullfölja arbetet för att ge hotade människor skydd. Vår öppenhet för människor som söker en fristad undan förföljelse och förtryck, våld och krig kan aldrig göras konjunkturberoende. I Dagens Nyheter av i dag möter vi en bild från Kroatien. Det ligger en död dam på trottoaren med ett lakan över sig och folk flyr runt omkring. Minst 4 att det är för tidigt att avgöra om regeringen skall ompröva sitt beslut att avvisa bosnienkroaterna. Jag antar att invandrarministern, som finns här i salen, har läst tidningen i dag på morgonen och tagit del av nyheterna. Jag måste fråga invandrarministern om det nu ändå inte är dags att ta ställning på ett positivt sätt för de bosnienkroater som lever här i oro. Här finns ett unikt tillfälle att under dagens debatt ge ett sådant besked till de människor som befinner sig i Sverige och som lever under hotet om att få återvända till just den här platsen där krig pågår. Flyktingkatastrofen i f.d. Jugoslavien har i en blixtbelysning visat frånvaron av en gemensam europeisk flyktingpolitik. När de enskilda staterna på egen hand bestämmer nivå och former för flyktingpolitiken får vi lätt en nedåtgående spiral som går ut över de skyddsbehövandes behov. Inom EU skall människor fritt kunna röra sig över gränserna. Största möjliga öppenhet skall råda även vid unionens yttre gränser. EU får inte bli en gemenskap som sluter sig mot omvärlden. Asylrätten måste värnas inom ramen för en europeisk flyktingpolitik på Genèvekonventionens grund, där Genèvekonventionen tillämpas med en generös tolkning. Därutöver behövs gemensamma överenskommelser för att också ge skydd åt bl.a. EU och dess medlemsländer måste på plats bekämpa orsakerna till att människor tvingas fly och bege sig till andra länder. Inom EU skall vi arbeta för en mobilisering av omfattande internationellt stöd till de människor som tvingas på flykt genom direkt stöd till grannstater som ger dem skydd. Folkpartiet har i en reservation i dagens betänkande utvecklat detta, nämligen i reservation 1. Jag yrkar bifall till den reservationen. Det är inte bara inom ramen för EU som flyktingfrågor aktualiseras. FN:s flyktingkommissarie UNHCR har en ledande roll i samordningen av flyktingpolitiken och gör livsavgörande insatser i t.ex. det forna Jugoslavien. Den borgerliga regeringen stöttade mycket aktivt UNHCR:s arbete, inte minst finansiellt. Det är av stor vikt att detta arbete fullföljs av Sverige oavsett vilken regering landet har. Regeringen har nu i budgetpropositionen föreslagit att anslagen till de multilaterala organen, däribland UNHCR, skall minska. Jag tror att det var 45 miljoner man vill dra ner dem med. Vi i Folkpartiet menar att detta inte är välgenomtänkt. Folkpartiet har därför i biståndsmotionen föreslagit att anslaget till UNHCR skall ökas med 45 miljoner kronor. Jag lyssnade tidigare på Gustaf von Essen, som vältaligt poängterade vikten av att satsa mer pengar till bl.a. UNHCR men även hur viktigt det är biståndspolitiken och flyktingpolitiken förs samman och att man har ett bra samarbete där. Samtidigt noterar vi att de kraftiga nedskärningar som nu görs inom biståndet görs av Socialdemokraterna och Moderaterna tillsammans. Dessutom vill Moderaterna i sin biståndspolitik gå ännu längre och skära ytterligare i biståndet. Så de vackra orden om samarbete mellan biståndspolitik och flyktingpolitik följs inte direkt upp i satsningar när det gäller pengar. Nu aviseras det ytterligare besparingar, såvitt jag förstår, framöver inom ramen för det samarbete som inletts mellan Socialdemokraterna och Centern. Man tänker dra in reservationer på 1 miljard, vilket också kommer att gå ut över UNHCR. Fru talman! Kommunismens fall i Östeuropa påverkar också flyktingströmmarna. Från att ha varit slutna länder har de gamla kommuniststaterna blivit en väg till det rika Västeuropa för många asylsökande från framför allt Asien och Afrika. De nya demokratierna i öst strävar efter att på olika villkor kunna fungera som asylländer. De vill kunna bli accepterade av världssamfundet och leva upp till Genèvekonventionens krav. Sverige måste även fortsättningsvis arbeta mycket aktivt för migrationspolitiska insatser i Baltikum, Ryssland och Östeuropa. Den huvudsakliga inriktningen bör vara att stötta den demokratiska utvecklingen för att på så sätt garantera att även flyktingar kan beredas människovärdig fristat i de här länderna. Folkpartiet anser att det är viktigt att personer som söker skydd här skall få sin ansökan om asyl prövad så snabbt som möjligt. Ett positivt beslut ger flyktingen bästa möjliga förutsättningar att leva normalt. Därför skall uppehållstillståndet vara permanent. På det sättet kan flyktingen också ge värdefulla bidrag till det svenska samhället. Ett permanent tillstånd hindrar givetvis inte någon från att frivilligt återvända när flyktingorsaken upphört. Vi avvisar tillfälliga uppehållstillstånd som ett regelmässigt inslag i flyktingpolitiken. Att efter åtskilliga år tvinga flyktingar tillbaka är både inhumant och ohanterligt. Även detta tar vi upp i reservation 1 som jag för en stund sedan yrkade bifall till. Jag är övertygad om att många av dem som nu lever här, bl.a. många bosnienkroater, skulle kunna agera på ett helt annat sätt om de fick beskedet att de permanent får stanna här tills kriget är över. Jag är också övertygad om att många av dem, när kriget är över, kommer att återvända. Det är inte så att någon flyr utan orsak. Det finns en förklaring till att folk tar obehaget att packa sin kappsäck och ge sig i väg från sin hemort. I det här fallet är det kriget. Därför är jag också övertygad om att många av dem, de allra flesta, kommer en dag att återvända. Den drivkraften är väldigt stor hos människor. Fru talman! Det finns flera reservationer som jag skulle kunna uppehålla mig vid, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 1. Folkpartiet står naturligtvis bakom samtliga reservationer där folkpartistiska namn förekommer.

Fru talman! Jag vill först och främst göra det som jag glömde att göra i mitt huvudanförande, nämligen att yrka bifall till Moderaternas reservation 10 när det gäller medelsanvisningen. Jag var otydlig på den punkten. Biörsmark, med all den respekt jag har för honom. Det han sade mot slutet var litet otydligt när det gäller bosnienkroater. Han vill uppenbarligen att de bosnienkroatiska flyktingarna permanent skall få stanna här tills kriget är över. Det kan jag inte tolka på annat sätt än att det gäller både permanent och tillfälligt. Vill Folkpartiet att bosnienkroaterna skall få stanna här permanent, eller skall de få stanna här tillfälligt tills kriget är över? Det andra jag vill ta upp gäller hur vi disponerar pengarna. Vi talar om värdet på en flyktingkrona. Om man tar hand om en flykting i Sverige för 100 000 kr per år är det möjligt att ta hand om 100 flyktingar på annat ställe i ett närområde för samma pengar. Det går nu inte att göra några enkla kalkyler, men tanken är att man i första hand skall ta hand om flyktingarna på de platser där de faktiskt finns. Jag hade själv anledning att under påskhelgen besöka ett stort flyktingläger i norra Irak med 12 000 till 15 000 kurder från Turkiet. Tycker Karl-Göran Biörsmark att vi skall flyga hit dem, eller skall vi hjälpa dem där nere? Skall vi här i Sverige bara ta hand om de flyktingar som har haft möjlighet att ta sig hit, eller skall vi hjälpa även dem som inte haft möjlighet att ta sig hit? Det vill jag ha bättre belyst.
Fru talman! Mitt svar på frågan är att vi skall göra både-och. Vi skall ta hand om dem som har tagit sig hit och göra det på ett människovärdigt sätt. De skall inte behöva gömma sig i kyrkor och där leva med sina barn. Det är därför som jag menar att vi skall ge dem beskedet att de skall få stanna. Vi skall dessutom satsa på de flyktingläger som finns ute i världen. Det är därför som Folkpartiet vill satsa mer pengar på det arbetet. Mitt svar på frågan är alltså att vi skall göra bådeoch. Resonemanget om att använda pengarna effektivare, att säga att en flykting här i Sverige kostar mer än en där nere, är ganska spektakulärt. Det var någonting som nydemokraterna körde mycket med. Det är riktigt att vi kan få ut mer av kronan, men samtidigt har vi problemet här hemma på det sättet att det finns flyktingar på plats här i Sverige, hos oss. Jag skulle kunna vända på resonemanget och säga: Menar Gustaf von Essen att vi, för att vi skall använda kronan effektivare, skall skicka våra flyktingar ner till flyktingläger för att få mer utav kronan?
Fru talman! Självfallet inte. Vad jag ville påpeka var att om man gör insatser i ett tidigt stadium kan man få ut mycket mer av de insatser som görs. Jag tycker att en stor humanitär fråga är: Var skall vi lägga våra resurser och hur skall vi disponera våra medel så att de gör största möjliga nytta? Självfallet skall alla som söker asyl få en värdig och bra behandling. Har man skyddsbehov skall man få sitt behov tillgodosett. Men skyddsbehovet behöver inte evigt, det kan vara mycket tillfälligt. Därför menar vi att tillfälliga uppehållstillstånd skulle mycket väl kunna användas som ett instrument för att betona det tillfälliga skyddsbehovet i avvaktan på att få åka hem. Jag har ännu aldrig hört någon flykting som kommit hit säga att han velat komma hit för att alltid stanna här. De flesta säger att de vill åka tillbaka. Vi måste ta fasta på den inställningen. Därför tycker jag att ett tillfälligt uppehållstillstånd skulle kunna användas i större utsträckning.
Fru talman! Det är precis det resonemanget som Folkpartiet för. Vi skall göra insatser på ett tidigare stadium. Det är precis det resonemanget som ligger bakom Folkpartiets biståndspolitik. Det är därför som vi är så envisa och envetna på denna punkt. Vi vill stå kvar vid enprocentsmålet och inte skära i biståndet. Jag skulle välkomna om Moderaterna och Gustaf von Essen också fullföljde sitt resonemang genom att ställa upp på enprocentsmålet i biståndet just för att göra insatser på ett tidigt stadium och förebygga flyktsituationer, vilket biståndet bidrar till. Det finns en definitiv koppling mellan bistånd och flyktingpolitik på lång sikt. Tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd är någonting som vi ofta diskuterar. Gustaf von Essen säger att det är självklart att de flesta vill åka tillbaka. Det är utgångspunkten, säger han. Javisst, i grunden vill människor tillbaka. Därför är det inte så dramatiskt att ge permanent uppehållstillstånd. Om vi samtidigt för en aktiv repatrieringspolitik och hjälper människor när de vill återvända, tror jag vi för en humanare och riktigare politik för dem som befinner sig här. De kommer att återvända när situationen så tillåter.

Fru talman! Det övergripande målet för svensk invandrarpolitik kan sammanfattas i begreppen: jämlikhet, valfrihet och samverkan. Målet innebär att rättigheter och skyldigheter skall gälla för invandrare i samma utsträckning som för den övriga befolkningen. Det samhälle vi nu ser växa fram präglas av motsättningar, klasskillnader och segregering. På viktiga områden som hälsa, bostad och arbetsmarknad har de invandrades situation kraftigt försämrats under 1990-talet. Antalet invandrare som är beroende av bidrag ökar. Det mångkulturella och jämlika samhälle som en majoritet av befolkningen strävar efter har ersatts av ett segregerat samhälle där klyftan mellan de invandrade och majoritetsbefolkningen ökar. Vänsterpartiet välkomnar mot denna bakgrund att regeringen och riksdagen uppmärksammat frågan, dels genom att tillsätta en invandrarpolitisk kommitté, dels genom socialförsäkringsutskottets offentliga utfrågning om invandrartäta bostadsområden. Det är bra att det ägnas särskild uppmärksamhet åt de invadrades situation på arbetsmarknaden och betydelsen av svenskkunskaper som viktiga förutsättningar för en framgångsrik integrationsprocess. Fru talman! Undervisningen i grundskolan skall präglas av öppenhet och internationalism, säger man. Tillgången till flera språk och kulturer är en rikedom som skall tas till vara. Men undervisningen av invandrade elever i grundskolan har allvarliga brister. Över 20 % av eleverna med invandrarbakgrund slutar grundskolan utan fullständiga betyg jämfört med 5 % av samtliga elever. Vänsterpartiet har sedan länge krävt att kvaliteten på undervisningen i svenska som främmande språk skall höjas. Alla barn skall kunna fullfölja sin grundutbildning, och det är kommunernas ansvar att se till att så sker. Det får också i dag anses som bevisat att förutsättningen för tvåspråkighet, dvs. för att lära sig svenska som andra språk, är modermålsträning och hemspråksundervisning. Hemspråksundervisningen ger också barnen möjlighet att sammanföra sina båda identiteter, den egna och den svenska, till en. Det finns därför inga som helst pedagogiska eller andra godtagbara skäl till att rätten till hemspråksundervisningen skall vara begränsad till sju år. Ingenting talar för att invandrarelever uppnår aktiv tvåspråkighet på just sju år. Vi kan ju jämföra med svenska ungdomar som läser svenska i nio år och engelska i sex till nio år. De flesta svenska ungdomars engelskkunskaper efter avslutad grundskola utsträcker sig till slang, svordomar och könsord och ett tydligt kroppsspråk där fingerfärdigheten är stor. Många av flyktingbarnen har dessutom traumatiska upplevelser bakom sig, vilket leder till bristande koncentration, ångest och försenade reaktioner. Att man får tala om dessa upplevelser på sitt hemspråk är viktigt. Det är viktigt att man snabbt kommer i gång med sina svenskstudier i kommunen, men många tvingas vänta alltför länge. Antalet undervisningstimmar måste öka och kvaliteten på SFI-undervisningen höjas. I vissa kommuner är målet med svenskundervisningen att eleven efter avslutad kurs skall klara sitt dagliga liv och kunna söka enklare arbeten. Ett sådant mål innebär en utbildning till underordning och förtryck. Målet måste vara att man efter avslutade SFI studier skall ha sådana kunskaper i svenska språket att man kan fungera på arbetsmarknaden i det yrke man är utbildad för eller studera vidare. Det är därför hög tid att inrätta det särskilda metodutvecklingscentrum för undervisning i SFI som riksdagen beslutade om i våras. Fru talman! I mitten av 60-talet hade Sverige en högkonjunktur. Industrin formligen skrek efter arbetskraft. Arbetskraftsbehovet möttes på två sätt: dels genom att kvinnan frigavs villkorligt, dels genom att vi importerade - i många fall var det faktiskt fråga om ren import - arbetskraft. De första av våra arbetskraftsinvandrade kamrater kan vittna om förödmjukande behandling - det klämdes på muskler och man tittade dem i munnen för att konstatera om de var arbetsdugliga eller inte. På samma sätt går man till väga när man köper en häst på Kiviks marknad. Denna invandrade arbetskraft var ekonomiskt lönsam för det svenska samhället, eftersom de invandrade tog de jobb som svenskarna inte ville ha. De hade fått sin skolgång och yrkesutbildning i respektive hemland. Sverige importerade med andra ord en färdigutbildad arbetskraft. Många av dem som invandrade under 60 och 70-talen hade dessutom flera jobb för att dels klara sig i Sverige, dels kunna skicka pengar till familjen i hemlandet. Eftersom de betalade skatt och arbetsgivaravgifter har dessa invandrade kvinnor och män bidragit till Sveriges uppbyggnad och tillväxt med sina skatter och avgifter, samtidigt som de varit med om att bygga upp vårt välstånd i en tid då det saknades arbetskraft. Merparten av invandrade kvinnor har hamnat i de mest monotona, de tyngsta och de intellektuellt mest utarmade jobben, och där har de funnits kvar under alla år. Många av dem är nu utslagna till följd av arbetsskador. Det finns ett klart vetenskapligt bevisat samband mellan arbetsmiljö, arbetsvillkor och utslagning. Trots detta försöker etablissemanget att skjuta över skulden på de enskilda kvinnorna och männen och bortse från deras arbetssituation. I stället för att se problemen i arbetssituationen ser man de invandrade kvinnorna och männen som ett problem. I stället för att erkänna att den invandrade befolkningen är i ett strukturellt underläge försöker man att individualisera problemen och ge dem kollektiva förtecken. Risken finns att stora invandrade grupper slussas in i en underklass som permanentas. AMS måste därför redan nu omprioritera en del av sina åtgärder så att en större andel kommer att riktas till invandrare. Då måste också invandrade kvinnors situation uppmärksammas särskilt. AMS måste kunna erbjuda kurser i ekonomi, skatter och hälsoskyddslagstiftning likaväl som det borde underlättas för invandrade akademiker att komplettera sina utbildningar. Vänsterpartiet anser därför att de medel som regeringen avsatt till särskilda insatser i invandrartäta områden inte är tillräckliga, och vi vill därför anvisa ytterligare 125 miljoner. Fru talman! Vid FN:s sociala toppmöte i Köpenhamn i våras förband sig medlemsländerna i committment 4 att: Vi skall formulera eller vidta åtgärder för att stärka respekten för och skyddet av de mänskliga rättigheterna för invandrare för att eliminera den ökande rasismen och främlingsfobin. I tider av lågkonjunktur höjs ofta främlingsfientliga röster. Hög arbetslöshet gör det lättare att hävda att vi inte har råd att ta emot människor från andra länder. Det finns krafter i samhället som underblåser främlingsfientlighet och sprider fördomar genom lögner och propaganda. Genom olika uttalanden ställs svaga grupper mot varandra. Skall vi i Sverige låta 5 000 bosnier med kroatiska pass få skydd här? Jag citerar direkt ur snabbprotokollet från riksdagsdebatten den 29 mars: "Det är 600 000 människor som inte har något jobb. Dess värre är det också så att många människor inte har bostad. Det kan man inte alltid garantera, inte ens i Sverige." Därigenom ställs även nu i riksdagen två svaga grupper mot varandra, något som Ny demokrati var specialist på under den förra mandatperioden. Jag vill i det här sammanhanget påminna riksdagens ledamöter om EU-parlamentets mötesdokument om respekt för de mänskliga rättigheterna i den europeiska unionen. I punkt 93 kritiserar parlamentet starkt många medlemsstaters praxis att blott bevilja asylsökande uppehållstillstånd av humanitära skäl i stället för flyktingstatus, eftersom de därigenom fråntas rättigheter som är knutna till flyktingstatus likaväl som rätten till familjeanknytning. Det kanske är något för Gustaf von Essen att tänka på. Det får här räcka med att peka på att av asylsökande från Bosnien har Sverige gett flyktingstatus till endast mellan 2 och 3 % medan Frankrike har gett flyktingstatus till ca 60 % och Nederländerna till mellan 80 och 90 %. Bland asylsökande som i Sverige fått status som humanitära fall finns många som våldtagits eller torterats på annat sätt av polis eller militär i hemlandet. Det förefaller osannolikt att alla bosnier som har flyktingskäl flyr till Frankrike eller Nederländerna medan resterande flytt till Sverige. Även här har EU-parlamentet synpunkter. Man uppmanar i punkt 95 av ovan nämnda dokument medlemsstaterna att inte bidra till främlingsfientlighet mot asylsökande genom att inför allmänheten förklara att de människor som inte har rätt till flyktingstatus ofta är människor som inte blir utsatta för förföljelse och därför inte har något skyddsbehov. Fru talman! I SfU:s betänkande 13 behandlas också den internationella samverkan. Enligt min och Vänsterpartiets mening är FN:s flyktingkonvention otillräcklig. Regeringen bör därför i FN verka för en kompletterande flyktingkonvention efter mönster av OAU-konventionen och Cartagenadeklarationen. Vi anser också att regeringen i EU med kraft måste motverka att fler EU-stater försöker vältra över bördorna av flyktingmottagandet på bl.a. de bräckliga demokratierna i Östeuropa. Utskottet har valt att hänvisa till den sittande invandrings och flyktingpolitiska kommittén i stället för att uttala sig. Vi har därför valt att bifoga ett särskilt yttrande i denna fråga. Vänsterpartiet har länge ansett att Invandrarverket i dess nuvarande form bör avvecklas och en mindre myndighet upprättas som ansvarar för flyktingslussarna, utslussningen av de asylsökande till kommunerna, m.m. Ansvaret för olika invandrarpolitiska sakfrågor bör överföras till de departement eller myndigheter dit de olika frågorna hör. Nu stödjer även Invandrarverkets generaldirektör oss. Vi anser också att det är omöjligt att spara 800 miljoner på flyktingmottagandet utan att rättssäkerheten åsidosätts, även med ett fast volymantagande. Fru talman! När Vänsterpartiet skulle anta sin invandrarpolitiska plattform ansåg jag att invandrare och flyktingar enbart framställs som problem för det svenska samhället och för svenskarna. Jag känner likadant under den här debatten. Vi diskuterar enbart problemen och glömmer allt det positiva med ett mångkulturellt samhälle. T.ex. har ca 4 500 svenskar i Sverige arbete som är direkt relaterat till flyktingar. Till detta skall läggas alla tolkar inom t.ex. sjukvården och frivilligorganisationerna. I dagens Sverige lever människor med vitt skiftande bakgrund sida vid sida. I många kommuner upplevs människor från andra kulturer som en tillgång, och vid mötena uppstår ljuv musik. Ibland säger det bara klick som det gjorde mellan kungen och drottningen och som det gjort för många av medlemmarna i Återföreningen. Fru talman! Jag står bakom alla våra reservationer, men jag har förstått att jag på grund av tidsbristen bara kan yrka bifall till en av dem. Jag har då valt att yrka bifall till reservation nr 7.

Fru talman! I dag demonstrerar kulturarbetare speciellt för bosnienkroaterna. De människor som engagerar sig för flyktingar som söker skydd i Sverige har återigen ökat sitt tryck på oss beslutsfattare. Återigen sviktar Sveriges humanitet. Sverige sänder tillbaka desertörer och krigsvägrare till mobiliserande länder med täta incidenter, där risken för storkrig just nu är överhängande. Sverige sänder tillbaka 2 000 barn som redan har upplevt krigets fasor en gång. Snart kanske människor inte orkar engagera sig för humanitet och generositet längre. Detta kan göra svenska folket den värsta otjänsten. Vi kan bli förhärdade. Det är bland det värsta som kan hända. Vilka signaler ger vi till våra egna barn inför framtiden? Leif Blomberg vidhöll så sent som i går att man inte vet hur situationen utvecklas i Kroatien. Det är klart att man inte kan veta det exakt. Utvisningsbeslutet står fast. Stabiliteten var när beslutet fattades lika med noll. Nu är Kroatien närmare ett regelrätt krig än när man "bara" stod i startgroparna. Vi sänder tillbaka personer från olika minoriteter till Turkiet, där det sedan flera år pågår ett krig mellan framför allt kurder och den turkiska staten. Vad anser svenska bedömare att 35 000 soldater i norra Irak och lika många i östra Turkiet innebär? Båda områdena utgör delar av Kurdistan. Vi sänder också tillbaka flyktingar till Bangladesh. Det anses i många fall att vi kan göra det utan risk, trots exempel på gripanden vid flygplatsen. Vad är humanitet? Vad är asylrätt? Jag förstår snart inte det längre. Miljöparitet anser att asylrätten också bör utökas när det gäller miljöflyktingar och krigsflyktingar. Det känns dock avlägset när Sverige tyder FN konventionen och vår egen lag alltmer restriktivt. Vi tycker också att en solidarisk handels-, bistånds och utrikespolitik på sikt minskar behoven av flykt, men det får inte urholka asylrätten. Det här kan kräva en lång utläggning, men jag tror att alla vet vad en solidarisk handels-, bistånds och utrikespolitik innebär. Inom EU går flyktingpolitiken i den riktningen att man i större utsträckning avvisar spontanflyktingar och i stället ger hjälp i närområdet. Man talar mycket om ekonomi. För Miljöpartiet är det självklart att ge ekonomiskt och humanitärt bistånd till flyktingläger i både tredje världen och inom i-världen. Därför har vi också yrkat på att enprocentsmålet skall upprätthållas, och vi skall kämpa för det. I betänkandet står det: "Reglerna för invandringen till Sverige skall enligt direktiven i högre grad än för närvarande ta sikte på att tillgodose behoven hos de mest skyddsbehövande. En klarare åtskillnad än hittills behöver göras mellan å ena sidan personer som bör ha en ovillkorlig rätt till skydd och å den andra sidan övriga som önskar bosätta sig här." Det var länge sedan vi lät folk som önskade bosätta sig här göra det. Asylpolitiken har i många år handlat om människor som har behov av skydd. För sju åtta år sedan fick ca 80 % av de asylsökande stanna. I dag är det mindre än 10 %. Därför tycker jag att det är litet felskrivet i betänkandet. Likaså vänder sig Miljöpartiet starkt emot ett positivt ställningstagande till Schengenavtalet. Det handlar inte enbart om flyktingar, men det sätter upp stora spärrar för dem vid gränserna. Det handlar om den yttre gränskontrollen. Det här kommer i stort sett att minska vår asylpolitik. Den kanske inte hamnar på noll, men den hamnar väldigt lågt. Vi vänder oss alltså också emot den skrivning som finns i betänkandet om detta. Det får inte påverka en generös flyktingpolitik i Sverige att vi skall stödja och hjälpa andra flyktingläger. Genom vår visumpolitik och genom vårt restriktiva system när det gäller uppehållstillstånd har både antalet asylsökande och andelen av dem som får stanna minskat kraftigt. Ansvaret för asylsökningsproceduren läggs över på transportbolagen. Vår asylpolitik har varit ryckig och instabil i många sammanhang. I och för sig har många människor och politiska partier ställt krav på att bosnierna skulle få stanna. Men det minskar möjligheterna för andra som också har ett stort behov av att stanna. Förra budgetåret blev uppehållstillstånden många, eftersom bosnierna fick stanna, medan många som hade stora skyddsbehov avvisades. Vi har en del reservationer till det här betänkandet. Jag yrkar enbart bifall till reservation 2, mom. 1 och 2. Jag står bakom våra övriga reservationer. Miljöpartiet anser att de människor som kommer till gränsen skall ha rätt att omedelbart få tolk och juridiskt biträde. Man skall också låta den asylsökande godkänna tolken. De kan inte alltid få lämpliga tolkar, eftersom det är stora motsättningar i hemlandet. Detta är en känslig fråga. Jag vet inte riktigt hur man skall kunna kontrollera det, men de asylsökande skall i alla fall godkänna tolkarna. Vi menar att det skulle snabba på asylprocessen om man konsekvent gjorde på det här sättet, och det skulle minska de långa väntetiderna. Sedan tycker vi att frågan om verkställighet av avvisningsbeslut är stor. Man skall inte verkställa förrän utvisningen har vunnit laga kraft. Det är en viktig fråga. Det gäller över huvud taget, även vid återföreningen i fråga om människor som är gifta med utländska medborgare. Vi vill öka flyktingkvoten - det är i och för sig en ganska blygsam ökning - till 2 760 för ett år. Det betyder att det blir 3 750 för budgetåret 1995/96 som är 18 månader. Det är en kostnadsfråga, men det handlar om människor som är UNHCR:s flyktingar och har flyktingstatus. Det är inget tvivel om det. Om de kommer hit får de stanna. Miljöpartiet anser att ett koppel av åtgärder bör vidtas när det gäller integrationen. Det gäller ökade insatser för att invandrarungdomarna skall få arbete och arbetet mot rasism och diskriminering. Men vi avvaktar delvis tills utredningen om dessa frågor är klar. Många frågor kan lämnas över till utredningen. Vi anser dock att man redan nu aktivt måste se till att diskrimineringsmannen får större befogenheter och resurser. Det handlar också om undervisningen i skolor om andra kulturer och om varför människor flyr, och det handlar om en översyn av hur bostäder fördelas. Vi har i dag en lag mot diskriminering på arbetsplatser och diskriminering när invandrare söker arbete. Detta kan man arbeta med under tiden, eftersom det är saker som vi redan är överens om allihopa. Detta gäller också, för vår del, hemspråksundervisning och svenska som andra språk. Vi talar mycket om återvändande när det gäller flyktingarna. Jag tror att ett återvändande omöjliggörs om barnen inte får träna sitt hemspråk. De hamnar kanske för andra gången i en situation då de inte kan språket i det land som de kommer till. Först kommer de hit och skall lära sig ett nytt språk. Sedan kanske de glömmer sitt hemspråk. Hemspråket är självfallet viktigt för barnens integritet över huvud taget, och det är viktigt med tanke på deras rötter. Det är också viktigt om de skall återvända. Ytterligare en stor flyktingdebatt är planerad till den 7 juni om ändringar i utlänningslagen. Då får vi återkomma till dessa frågor.

Fru talman! Grunden för olika ställningstaganden när det gäller flyktingpolitiken måste vara alla människors unika och lika värde. De mänskliga rättigheterna, som innefattar rätten till liv, personlig säkerhet och trygghet, är grundstenar i den kristdemokratiska politiken. Solidariteten och ansvaret inom den internationella gemenskapen är en annan viktig utgångspunkt. Vi kristdemokrater hävdar att Sverige på en sådan grund skall ha en fast, generös och human flyktingpolitik. Fru talman! En mycket viktig fråga inom invandrar och flyktingpolitiken gäller internationell samverkan. Inom ramen för den parlamentariska flyktingpolitiska kommittén skall den aspekten behandlas. Vi kristdemokrater kommer att verka för att våra krav tillgodoses inom kommitténs ram och avstår därför från att reservera oss i denna del. Vi nöjer oss med ett särskilt yttrande. Jag vill ändå här i dag betona att situationen när det gäller migrationsfrågor kräver gemensamma lösningar, inte minst inom det europeiska samarbetet. Kristdemokraterna är angelägna om att ett effektivt och pragmatiskt samarbete etableras, så att en gemensam asyldefinition arbetas fram som är klar och tydlig. Sverige bör också verka för att EU-länderna gemensamt utarbetar konkreta planer för effektiv integration och lika behandling av invandrare och flyktingar. Dessutom är det nödvändigt att utarbeta en modell för rättvis fördelning av flyktingströmmarna, så att de fördelas jämnt över hela EU. EU skall självfallet vägledas av ett generöst förhållningssätt i flyktingpolitiken. Där bör Sverige vara pådrivande. Fru talman! Behovet av samverkan mellan EU länderna i form av lika behandling av flyktingar understryks på ett sorgligt sätt i dessa dagar då utvecklingen på Balkan inger allt större farhågor. Som första land i Europa ligger Sverige i startgroparna, färdigt att ge klartecken för verkställighet av avvisningsbeslut avseende bosnier med kroatiska pass. Invandrarministerns besked i går - som Karl-Göran Biörsmark citerade ur DN här i talarstolen för en stund sedan - gavs i en frågedebatt mellan honom och mig. Jag hade naturligtvis hoppats att regeringen skulle ha dragit andra slutsatser av den dramatiska utvecklingen i Kroatien. Det tycks som om de flesta andra bedömare klart ser att det inte är en enskild incident som vi beskådar i Kroatien just nu. Fru talman! När det gäller flyktingmottagningen i vårt land anser vi kristdemokrater att den kompetens och den vilja att hjälpa som finns i samhället bör tas till vara på ett mycket bättre sätt än vad som sker i dag. Möjligheterna till frivilliga insatser i flyktingmottagandet bör utvidgas. Organisationer, kyrkor och grupper av privatpersoner borde få möjlighet att själva ta ansvar för grupper av flyktingar. De skulle få teckna avtal med staten om att under förslagsvis ett år stå för i första hand flyktingarnas kost, logi och arbetspraktik. Ett liknande system finns i Kanada, där s.k. NGO:er - Non-Governmental Organizations - har en framträdande roll i flyktingpolitiken. NGO-systemet uppmuntrar till aktivitet. Invandrarna får hjälp med att söka bostad, finna jobb och att etablera sig i samhället. Vissa NGO:er får statliga bidrag. Andra klarar sig på gåvor och den egna verksamheten. I Kanada fungerar NGO-verksamheten som en brygga mellan invandrare och lokalbefolkningen. Invandrarna integreras snabbare i samhället. Vi kristdemokrater anser att erfarenheter kan hämtas från Kanadamodellen och att försök därför borde startas i Sverige snarast för att ta till vara frivilligorganisationernas kunskaper, erfarenheter och inte minst engagemang, som vi ser så många tecken på. Fru talman! På denna punkt, avseende kommunmottagandet och integrationen, yrkar jag bifall till den kristdemokratiska reservationen nr 16. Alla myndigheter skall ha ansvar för invandraroch minoritetsfrågor och tillgodose minoriteternas behov på samma sätt som den övriga befolkningens. Men när det gäller den centrala nivån talar ändå väldigt många skäl för att arbetsfördelningen borde organiseras så att det blev en tydlig åtskillnad mellan invandringsfrågor å ena sidan och integrations och minoritetsfrågor å den andra sidan. Vi kristdemokrater menar att de arbetsuppgifter som åvilar Invandrarverket bör delas upp i två klart skilda delar, en som avser invandrings och flyktingfrågor samt de direkta åtgärderna omedelbart efter invandringen och en annan som avser frågor med betoning på integrations och minoritetspolitik. En sådan organisation skulle också motverka missförstånd i debatten om invandrare och minoritetsfrågor. Man kan t.ex. då diskutera invandringens omfattning utan att det behöver påverka förhållanden som har med minoriteternas ställning att göra. Vi kristdemokrater står bakom vår reservation på denna punkt men avstår från att här i kammaren yrka bifall till den på grund av kammarens arbetsbelastning. Fru talman! Vi avstår även från att yrka bifall till vår reservation rörande diskriminering, men precis som Diskrimineringsombudsmannens uppgift är viktig på riksplanet tror vi att det skulle vara betydelsefullt om myndigheten kompletterades på det kommunala planet.

Fru talman! Det gäller bosnienkroaterna. Det som har inträffat under de senaste dygnen tyder på att man just nu inte bör avvisa några bosnienkroater ner till Kroatien utan att man måste avvakta utvecklingen. Jag skulle vilja fråga Rose-Marie Frebran, vars värderingar på det här området jag i stor utsträckning delar, om hon tycker att man nu skall gå ut och säga att bosnienkroaterna skall ha ett permanent uppehållstillstånd här eller om det skall röra sig om ett tillfälligt uppehållstillstånd i avvaktan på att man ser hurdan utvecklingen blir där nere. Om man ger permanent uppehållstillstånd kommer det, om kriget fortsätter, förmodligen att bli ett väldigt stort tryck av nya flyktingar från Kroatien, som då ser att de kan komma till Sverige och få permanent uppehållstillstånd på grund av kriget. Skall man då införa visumtvång nu, eller skall man avvakta med det? Hur ställer sig Kristdemokraterna till den frågan? Jag menar att man här måste välja väg.
Fru talman! Jag har i dag inget annat krav än det som fördes fram i den särskilda debatt som ägde rum här i kammaren den 29 mars. Fyra partier menade då att bosnienkroaterna borde få stanna i Sverige tills läget i Kroatien stabiliseras. Tre partier tyckte inte att bosnienkroaterna borde få stanna här tillfälligt utan menade att de skulle sändas tillbaka så snabbt som möjligt, helst omedelbart. Jag står alltså fast vid den inställningen, även om nu ett parti här i dag har ändrat sig och talar för permanent uppehållstillstånd för denna grupp. Det gör alltså inte jag.
Fru talman! Det var en intressant replik. Också jag har konstaterat, och noterar härmed, att ett av riksdagens mer framträdande partier har ändrat åsikt i den här frågan.

Fru talman! Jag vill först vända mig till Ragnhild Pohanka. Alla de frågor som Ragnhild Pohanka ställde i sitt anförande diskuteras i Flyktingkommittén, där också Miljöpartiet har en representant. Fru talman! Hur intressant och hur angeläget det än är att föra en allmän debatt om flyktingsituationen i Europa och i världen och om situationen i dag för de bosnienkroater som finns i Sverige, har vi ändå att behandla utskottets betänkande, som ju gäller regeringens skrivelse till riksdagen om invandrar och flyktingpolitiken. Den skrivelsen gäller i huvudsak budgetåret 1993/94, dvs. slutet av förra mandatperioden. Betänkandet gäller också de delar av budgetpropositionen som rör invandrar och flyktingpolitiken och också de besparingar som regeringen föreslår. Jag tror inte att det finns något område som för närvarande är föremål för så många olika utredningar som invandrar och flyktingpolitiken. Det finns förutom två parlamentariskt tillsatta kommittéer flera utredningar som berör olika delar av invandrar och flyktingpolitiken och som också har stor betydelse för det arbete som bedrivs i de två kommittéerna. Den flyktingpolitiska kommittén har som vägledande principer att flyktingpolitiken skall ha en humanitär och solidarisk grundsyn och också ett helhetstänkande. Aktiva åtgärder skall vidtas i förebyggande syfte och i ett internationellt samarbete och sammanhang. Kommittén har också att väga insatser och stöd i närområdet mot det skydd som den asylsökande kan få i Sverige. Enligt direktiven skall reglerna för flyktingpolitiken tillgodose dem som har störst behov av skydd i högre grad än vad som sker i dag. Det skall med andra ord bli en klarare skillnad mellan dem som har en ovillkorlig rätt till skydd i Sverige och andra, som av olika skäl vill bosätta sig i Sverige. För dem som inte har rätt till asyl skall kommittén ta ställning till om det går att fastställa planeringsramar, dvs. kvoter. Också återvandringspolitiken, som hittills har varit ett försummat område, skall vara föremål för kommitténs arbete. Fru talman!

Detta skall ske inom FN:s ram och också inom EG. Sverige måste också fortsätta diskussionen i både FN och EU om hur flyktingbördorna skall fördelas både i tredje världen och i Europa. Den diskussionen förs också i Flyktingkommittén. Det känns också i dag oerhört viktigt att FN:s ställning stärks och att FN får helt andra möjligheter än vad man har i dag att arbeta med konfliktlösning. I flera av de motioner som behandlas i betänkandet tas UNHCR:s arbete upp. Också detta är något som diskuteras i kommittén, även om den svenska flyktingpolitiken redan i dag bygger på ett nära samarbete med UNHCR. UNHCR har att verka för att flyktingkonventionen, eller Genèvekonventionen som den också kallas, efterlevs av de stater som har undertecknat konventionen. Genèvekonventionen är alltså ett rättesnöre för enskilda länders flyktingpolitik. I UNHCR:s mandat ingår framför allt två huvudfunktioner. Den ena är att ge flyktingarna skydd, och den andra är att försöka ge varaktiga lösningar på flyktingproblemen. Då arbetar UNHCR efter tre principer. Den första är att underlätta frivilligt återvändande till hemlandet, den andra är integrering i första asylland, och den tredje är överföring till tredje land. De flesta reservationer som gäller internationellt samarbete berör Flyktingkommitténs arbete. Jag anser därför att vi skall invänta Flyktingkommitténs betänkande innan vi tar ställning. Flyktingkommittén skall vara klar med sitt arbete den sista juni. Fru talman! Invandrarpolitiken är som jag sade tidigare också föremål för kommittéarbete. Där har kommittén att överväga invandrarpolitikens omfattning, inriktning och avgränsning. Kommittén skall också enligt direktiven ägna särskild uppmärksamhet åt invandrarnas situation på arbetsmarknaden och också åt svenskundervisningen. Man skall också undersöka vilka åtgärder som behövs för att förbättra situationen i de invandrartäta bostadsområdena. Kommittén skall vara klar med sitt arbete i december i år. Regeringen vill emellertid inte invänta kommittén när det gäller situationen i de invandrartäta bostadsområdena utan vill satsa på omedelbara åtgärder för att ge invandrarna bättre förutsättningar än i dag när det gäller arbete och utbildning. Man föreslår därför 125 miljoner kronor för åtgärder. Det handlar om projekt i ett begränsat antal kommuner. Det är projekt som också skall bidra till en god social utveckling och motverka utanförskap. Därför tycker jag att det är viktigt att projekten även innehåller satsningar på barnen och inte minst på barnens språkutveckling. Om barnen går i en skola där det knappast finns några svenska elever och om barnen bor i områden där det inte talas svenska, hur skall då barnen få ett fungerande svenskt språk? En satsning på barnens språkutveckling måste komma redan i förskolan. Annars riskerar vi att få ytterligare en generation som står utanför det svenska samhället. Aktuella kommuner för de här projektmedlen är Stockholm, Göteborg, Malmö och Botkyrka, men även några andra kommuner kan komma i fråga. I de här projekten skall arbetsförmedling, försäkringskassa, landsting, fackliga och andra organisationer ingå. De här insatserna bygger på lokala initiativ. Enligt de riktlinjer som har tagits fram skall det prioriteras samverkansprojekt, nytänkande och metodutveckling. Socialförsäkringsutskottet besökte under ärendets behandling Botkyrka kommun, och vi har här i riksdagen haft en utfrågning om situationen i invandrartäta områden. Vid besöket i Botkyrka fick vi information av företrädare för kommunledningen och av representanter för skolan, barnomsorgen och vuxenutbildningen. När det gäller sfi-undervisningen framkom det att många når ett mycket bra resultat under studietiden, men när undervisningen är slut visar det sig att de efter några månader har sjunkit tillbaka till den nivå där de stod när undervisningen började. En av orsakerna är att eleverna inte har någon möjlighet att praktisera den svenska de har lärt sig. Många arbetslösa bor och umgås enbart med landsmän. De har helt enkelt inga svenskar att tala med. Arbetslösheten bland de utländska medborgarna var under första halvåret 1994 nästan tre gånger så stor som bland svenska medborgare. Arbetslösheten var 37 % och för vissa nationaliteter ända upp till 60 %. Även långtidsarbetslösheten är betydligt högre för invandrare än för totalbefolkningen. Den hearing som utskottet hade finns dokumenterad i en bilaga till betänkandet. De reservationer som berör invandrarpolitiken gäller också det arbete som görs i kommittén, så även här anser jag att kommitténs betänkande bör avvaktas innan andra åtgärder vidtas. När det gäller budgeten anvisar regeringen för budgetåret ca 9,8 miljarder. För de första tolv månaderna innebär det 7 miljarder. När det gäller besparingar beräknas utgifterna sjunka med cirka drygt 3 miljarder under mandatperioden. Fru talman! Trots det stora antalet reservationer till betänkandet vill jag påstå att det i utskottet finns en stor samsyn på invandrar och flyktingpolitiken. Därför vill jag med detta yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Det som Maud Björnemalm säger om utredningen är naturligtvis alldeles riktigt, och jag håller med om att mycket kan hänskjutas till den. Jag tycker därför att det är litet märkligt att man förbereder så stora ändringar i utlänningslagen, som skall tas upp vid nästa behandling den 7 juni, när det dröjer tre veckor tills utredningen skall vara klar. Maud Björnemalm talade om människor som av olika skäl vill bosätta sig i Sverige. Det var länge sedan människor av olika skäl hade möjlighet att bosätta sig i Sverige. Jag förstår att Maud Björnemalm inte tänker på återförening och de olika människor som vill flytta till en svensk medborgare eller till någon som har uppehållstillstånd i Sverige, därför att där är en mera generös bedömning nu på väg. Jag håller med om det är väldigt bra att fredlig konfliktlösning betonas i det internationella samarbetet. Det är också bra att man inte har väntat med insatserna i invandrartäta områden. Det behövs ingen utredning för att visa hur väl de behövs. Sedan kan man diskutera om åtgärderna är tillräckliga, men man kan inte heller satsa hur mycket som helst. Det är i alla fall en bra början. Det här var inte mycket kritik, men något litet. Det gäller just de olika resonemang som förs, när det gäller att i det ena fallet hänvisa till utredningar och att i det andra fallet göra saker direkt.
Fru talman! När det gäller vilka som skall bosätta sig i Sverige och vilka som inte har asyl, vet Ragnhild Pohanka lika bra som jag att de som har ett skyddsbehov också har rätt till asyl i Sverige. Men vi vet, eftersom nästan den enda vägen att komma in i Sverige är att begära asyl, att många av dem som av olika skäl vill bosätta sig i Sverige och som begär asyl har mycket svaga asylskäl. De kommer in i utredningsprocessen och får sedan avslag. Då kan man diskutera som vi gör i Flyktingkommittén, dvs. om man skall tillåta människor att komma in i Sverige av andra skäl än asylskäl. Det är därför som den här diskussionen om planeringsramar har uppstått. Några kan komma som anhöriga, och andra kan komma som vanliga invandrare, som arbetskraft. Men det här är naturligtvis också avhängigt av hur den ekonomiska och arbetsmarknadspolitiska situationen i landet ser ut. Fru talman! När det gäller ändringarna i utlänningslagen är de ju också delvis en följd av de uppvaktningar som utskottet har haft och som gäller anhöriganknytning. Vi ger möjlighet att öppna vissa lagregler, som underlättar anhöriginvandring. Jag tror inte alls att Ragnhild Pohanka har något emot att de besluten kommer snabbare än om man skulle vänta på kommitténs betänkande.
Fru talman! Maud Björnemalm vet att jag inte har något emot det. Det är alldeles utmärkt. Det var ett utskottsinitiativ som togs förra våren, så det är en gammal fråga som kommer upp nu. Det är också många andra frågor som kommer att behandlas i det betänkandet. Genom visumtvång och genom den restriktiva asylpolitik som vi har kommer det inte att bli så många som får stanna i Sverige. Man kan utläsa det av de lagändringar som görs och det sätt på vilket lagen används.
Fru talman! Jag begärde ordet när Maud Björnemalm sade att det är betänkande nr 13 som vi resonerar om här i dag. Hon tyckte kanske att jag hade tagit ut svängarna litet väl mycket och att jag generaliserade när jag diskuterade i stora linjer och termer. Jag uppfattade det i alla fall så - rätt eller fel.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 Jag vill säga två saker på den punkten. För det första sade Maud Björnemalm att FN:s roll måste stärkas. Jag håller med om det. Men hur gör vi det med mindre pengar till FN? Det är vad som är realiteten när vi nu skär i biståndet och i överföringarna till För det andra vill jag, trots vad Maud Björnemalm sade, fråga hur hon tycker att invandrar och flyktingpolitiken realiseras i dag när det gäller bosnienkroaterna. Vilket råd skulle hon vilja ge invandrarministern när det gäller att ompröva det beslut som ligger?
Fru talman! När jag pratade om att FN:s roll måste stärkas var min avsikt inte i första hand att FN skulle stärkas med pengar. Jag menar att man måste diskutera FN:s möjligheter att på ett tidigare stadium än i dag gå in och arbeta med konfliktlösningar. När starka konflikter utbryter och övergår i väpnade konflikter är det inte händelser som sker över en natt, utan man kan följa konfliktupptrappningen. FN går i dag in och röjer upp när konflikten redan har påbörjats eller kriget redan har utbrutit. FN försöker ta hand om och hjälpa flyktingskaror. Vad jag menar, vilket vi också diskuterar i kommittén, är att vi skall stärka FN och ge FN möjligheter att gå in redan på ett tidigt stadium. Karl-Göran Biörsmark frågade om min uppfattning om bosnienkroaterna. Jag upplever inte att jag som enskild riksdagsledamot har någon skyldighet att stå upp här och vittna om min uppfattning när det gäller situationen för bosnienkroaterna. Det är klart att jag anser, precis som alla andra - jag tror att de flesta tycker det i dag - att man skall avvakta situationen såsom den är just i dag och ta ställning till hur framtiden kommer att bli.
Fru talman! Jag ställer upp på allt vad Maud Björnemalm säger när det gäller FN:s framtida roll och hur FN skall få möjligheter att agera: Man skall på olika sätt stärka FN och dess roll och ge FN mandat, och FN skall jobba förebyggande. Men FN är ju inte starkare än sin svagaste länk. FN består ju av medlemsländer som frivilligt har gått in i det här arbetet. Om FN skall kunna göra det som Maud Björnemalm säger måste ju FN också få resurser. Jag vill lyfta fram diskrepansen mellan vad man vill göra och vad man gör i verkligheten, nämligen skär ned. Även om vi har en hög FN-profil går vi nu åt fel håll när vi drar ned resurserna. Jag tycker att det är litet märkligt att Maud Björnemalm gömmer sig bakom att hon som enskild riksdagsledamot inte kan ta ställning eller inte har någon åsikt. Det kan man mycket väl ha. Även om Maud Björnemalm tycker att det är svårt att stå här i kammaren och uttala sin personliga åsikt, om den skulle gå tvärtemot invandrarministerns finns det möjligheter att agera på annat sätt. Om Maud Björnemalm tycker att beslutet i dag ligger fel kan hon ju ta ett eget initiativ utanför den här kammaren. För egen del tycker jag att en enskild riksdagsledamot även här kan stå upp och säga vad han eller hon tycker.
Fru talman! Det är klart att vi alla beklagar att vi inte har möjlighet att ge FN de medel som vi skulle vilja, men landets ekonomiska situation gör det nödvändigt att spara på alla områden. Det finns ju länder som sällan eller först efter mycken klagan eller krav betalar sina medlemsavgifter. Men jag tycker att det viktigaste i dag ändå är att diskutera hur FN skall fungera på ett bra sätt. Jag tycker inte att FN i dag fungerar på ett bra sätt i konflikten i f.d. Jugoslavien. Massmedierna påpekar ständigt, tycker jag, att FN lider det ena nederlaget efter det andra och att man har svårt att klara situationen. Därför tycker jag att det är angelägnare att diskutera den sidan av saken än att diskutera antalet kronor till FN:s verksamhet.

Fru talman! Den här debatten innehåller många olika perspektiv på området, alltifrån globala till regionala eller lokala. Jag tänkte bara kort beröra det som Maud Björnemalm sade om det nationella upprustningsprogrammet, de 125 miljoner kronorna. Jag sade i mitt anförande att jag är litet orolig för hur de pengarna kommer att användas, och vi har därför valt att reservera oss på den punkten i utskottsbetänkandet. Jag får en känsla av att vi återigen är på väg att skapa en massa olika projekt. Vi är ju mästare på att starta projekt, men när projekttiden och pengarna är slut återgår vi till det gamla. Vi får alltså inget bestående resultat av de satsningar vi gör, och de blir litet av konstgjord andning. Jag har reagerat mot användningsområdet. Jag tycker att det är bra att vi satsar på området - det är inte det som är felet - men jag har reagerat mot inriktningen på satsningen. Bl.a. i de riktlinjer som har gått ut till berörda kommuner har man sagt att bidraget i första hand är avsett för att underlätta igångsättning av insatser som på sikt kommer att finansieras genom kommunernas försorg. Alla som känner till kommunekonomi vet ju att det innebär att projektet upphör i förtid när projektpengarna är slut. Då kommer man från kommunens sida att säga: Tyvärr, vi har inte råd att fortsätta det här projektet. Jag tycker att det hade varit mer ändamålsenligt att satsa pengarna på ett mer konstant investeringsstöd. Vi borde satsa på att bygga upp infrastrukturen i områdena, t.ex. på att få i gång butiksliv, att få dit bankkontor och annat som åstadkommer en struktur som gör att man där skapar arbetsplatser. Det kan vi inte göra med en konstruktion som förutsätter att kommunerna skall vara de långsiktiga finansiärerna. Det är det jag har invänt emot när det gäller inriktningen på stödet.
Fru talman! Jag tycker att Rune Backlund är en aning pessimistisk när det gäller de 125 miljonerna och de här projekten. Jag tycker att Rune Backlund har litet fel utgångspunkt när det gäller projektverksamheten. En tanke med projektverksamheten är ju att man skall kunna satsa på olika idéer och sedan se vilka som är bra att arbeta vidare med. Jag tycker också att Rune Backlund underkänner den kreativitet som finns i kommunerna. Det finns ju många saker som har startat som projekt som har visat sig fullt bärkraftiga, som har givit arbete och även möjligheter för invandrare att snabbare komma i arbete än vad som annars hade varit möjligt.
Fru talman! Jag är inte pessimistisk, men efter att genom åren ha sett alldeles för många sådana projekt starta är jag nog snarare realist. Det har ofta slutat med att det har blivit en väldigt bra rapport, men det har inte blivit några bra och bestående resultat av satsningarna. Anledningen till att jag har ägnat tid åt att ta upp det här i kammaren är att det som behövs i flertalet av de här bostadsområdena inte är att man diskuterar arbetsmetoder och liknande utan det är mer av konkreta satsningar, att man skapar de ekonomiska förutsättningarna för personer som bor i området att dra i gång t.ex. en egen butiksverksamhet. Det är först då man kan få fler verksamheter kvar i området. När det gäller de stora bostadsområdena kan vi se att merparten av det människorna där konsumerar köps utanför dessa bostadsområden, trots att det skulle finnas underlag för ett butiksliv, för bankkontor, och liknande. Men det finns i dag inga möjligheter att få i gång det och att stötta en sådan process genom ett direkt ekonomiskt stöd till dem som vill starta en sådan verksamhet. När man gör kopplingen till kommunerna och säger att kommunen skall finnas med i finansieringen en längre tid kommer man mer över till andra typer av kommunala satsningar, som inte blir bestående. När de här pengarna försvinner kommer kommunen att säga: Det här var bra, man nu har vi tyvärr inte möjlighet att fortsätta det. Jag skulle alltså vilja rikta pengarna mer till de människor som bor i området och som skulle vilja göra insatserna, starta någonting. Det är dit jag tycker att pengarna skall föras, inte omvägen över olika projektorganisationer eller andra konstruktioner. Då tror jag inte att man får något bestående resultat.
Fru talman! Rune Backlund talar om banker och affärer. Frågan om att etablera en bank i ett bostadsområde har egentligen ingenting med projektpengar att göra. Det är snarare en stelbenthet i bankvärlden som gör att man inte kan öppna en bank i invandrartäta områden. Det handlar också om ett slags misstänksamhet hos bankerna, som leder till att man inte lånar ut pengar till en invandrare som vill starta affärsverksamhet på samma sätt som man lånar ut pengar till en svensk som startar affärsverksamhet. Jag förstår inte riktigt vad det har att göra med projektpengarna på
Fru talman! Jag vill ställa två frågor till regeringspartiets representant. Den ena gäller också situationen i Kroatien. Maud Björnemalm sade att hon inte har någon skyldighet att vittna här i riksdagens kammare. Det må så vara, men rättighet att ställa frågor har vi! Jag vill fråga på vilket sätt utvecklingen av situationen skall avvaktas. Skall det göras på ett sådant sätt att flyktingarna blir övertygade om att Sverige verkligen ligger i startgroparna och för varje dag bedömer om vi snabbt kan verkställa de avvisningsbeslut som redan är fattade och fortsätta att behandla ärenden och fatta avvisningsbeslut mitt under den här situationen? Är det så vi skall avvakta? Eller skulle vi kunna avvakta på ett mera humant sätt, så att flyktingar som har gått under jorden kan återvända till sina förläggningar och leva ett någorlunda ordnat liv, förvissade om att verkställighet av avvisningsbeslut inte riskerar att komma över dem som en tjuv om natten? Vidare vill jag fråga Maud Björnemalm vilken inställning socialdemokraterna har till att ta till vara det engagemang, den kunskap, den kompetens, den vilja att hjälpa som finns i frivilligorganisationerner i vårt land. Är ni beredda att vidga möjligheterna för deras insatser?
Fru talman! När det gäller situationen i Kroatien vet Rose-Marie Frebran lika väl som jag vad som har hänt under den senaste tiden. Jag kan personligen mycket väl tänka mig att man skulle kunna ge bosnienkroaterna ett tillfälligt uppehållstillstånd, tills man fick se hur situationen i Kroatien utvecklar sig. Det är min personliga uppfattning i denna fråga. Den andra frågan gällde inställningen till frivilligorganisationerna. Det är alldeles utomordentligt om frivilligorganisationerna vill ta ett ansvar och hjälpa till med att integrera flyktingar och invandrare i det svenska samhället. Där finns inget motsatsförhållande.
Fru talman! På den första punkten vill jag uttrycka min tillfredsställelse över att det finns någon socialdemokrat som är beredd att deklarera att man kan tänka sig att ge tillfälligt uppehållstillstånd till bosnier med kroatiskt pass. Jag hoppas att denna inställning skall breda ut sig och att det skall bli ett tryck från dem som har denna inställning på dem som sitter i regeringen. När det gäller den andra frågan undrar jag om Maud Björnemalm är beredd att pröva en modell liknande den man har i Kanada.
Fru talman! Jag vet inte riktigt vad Rose-Marie Frebran menar när hon talar om den modell man har i Kanada. Om jag är rätt informerad, och det tror jag att jag är, är skillnaden mellan Kanada och Sverige att Kanada tillåter invandring på ett sätt som Sverige inte gör. I Sverige tar vi emot flyktingar men har ingen invandring. Det är de invandrare som Kanada tar emot som får denna hjälp. Utskottet besökte Kanada under förra mandatperioden. Vi fick då reda på att Kanadas flyktingkvot var ungefär 13 000 flyktingar under ett år. Sedan har man en invandring på omkring 100 000 personer, om jag minns rätt. Det är bland de invandrarna som frivilligorganisationerna tar ett mycket stort ansvar. De ställer upp och hjälper till med språkundervisning och hjälper invandrarna ut i yrkeslivet. Om det är detta som Rose-Marie Frebran menar kan jag mycket väl tänka mig att det skulle vara bra för det svenska samhället om våra kyrkliga organisationer och andra organisationer tog ett sådant ansvar.
Fru talman! Ämnet för denna debatt har två delar. Det handlar om invandrarpolitik och flyktingpolitik. Jag skulle liksom Rune Backlund vilja tala litet om de s.k. projektpengarna på 125 miljoner. Maud Björnemalm säger att hon vill satsa pengar på barnen, t.ex. på att barnen ute i Rinkeby skall lära sig svenska, därför att det inte pratas svenska i Rinkeby. Även om man lär barnen svenska på dagis och de går i språkförskola kommer det inte att ändra det språk som talas allmänt i Rinkeby. Det kommer att se likadant ut. Därför undrar jag varför Maud Björnemalm inte kan tänka sig att man lägger på ytterligare 125 miljoner kronor på detta särskilda stöd. Jag skulle också vilja veta hur Maud Björnemalm har tänkt att lösa problemet med att det inte talas rikssvenska i Maud Björnemalm säger också att vilka som skall få stanna här i Sverige är avhängigt av den ekonomiska situationen i landet. Men den ekonomiska situationen är dålig över hela världen, vad jag förstår. Vart skall flyktingarna då ta vägen? Ekonomin i Kroatien kan väl ändå inte anses vara bättre än den i Sverige. Vår internationella solidaritet kan inte vara beroende av vår ekonomi. Vi är faktiskt fortfarande ett rikt land. Vi måste spara, säger Maud Björnemalm. Jag menar då att vi skall börja med att spara på försvaret och den svenska vapenexporten. I dag finns det faktiskt vapen som skjuter. Jag vill bara säga en sista sak till Maud Björnemalm. Jag hade samma fråga som Rose-Marie Frebran om detta med att avvakta situationen i Kroatien. Jag tycker om när Maud Björnemalm har en personlig uppfattning. Jag hoppas att den kommer att delas av fler socialdemokrater.
Fru talman! Jag har aldrig nämnt Rinkeby när jag pratade om barnen. Jag pratade om barnen i allmänhet i de invandrartäta områdena. Det handlar om de 125 miljonerna. De kommuner som får del av projektpengarna skall beakta barnens situation och framför allt barnens språksituation, så att vi inte får ytterligare en generation som står utanför det svenska samhället. Ulla Hoffmann frågar vilka som skall få stanna i Sverige. De som skall stanna i Sverige i dag är de som får asyl, alltså de som har starka skyddsbehov. Men Ulla Hoffmann vet lika väl som jag att det är ett stort antal som söker asyl i Sverige som inte har asylskäl, som inte har ett starkt behov av skydd. De hamnar ändå i denna utredningsprocess. Det är den diskussionen vi för i flyktingkommittén: Har vi möjlighet, eller hur skall vi få möjlighet att låta människor som inte får uppehållstillstånd av asylskäl bosätta sig i Sverige? Det är här de s.k. planeringsramarna kommer in.
Fru talman! Det är riktigt att Maud Björnemalm inte nämnde Rinkeby. Det var jag själv som tog Rinkeby som ett exempel på ett område i Stockholm där det inte talas s.k. rikssvenska utan man har utvecklat ett särskilt språk. Det var jag som tog det som ett exempel. Jag skulle vilja veta hur Maud Björnemalm tänker lösa situationen för dessa barn, som kanske går i språkförskola och lär sig svenska på dagis. Hur skall de sedan kunna behålla sin svenska när de kommer ut, i vilket invandrartätt område som helst? Jag frågade inte vilka som skulle få lov att stanna i Sverige, eftersom jag vet att det inte är Maud Björnemalm som avgör det. Vad jag påpekade var att Maud Björnemalm hade sagt att vilka som får stanna är avhängigt den ekonomiska situationen i landet. Jag hävdade då att den ekonomiska situationen är dålig i hela världen. Den är också väldigt dålig i Kroatien.
Fru talman! Jag måste ha uttryckt mig slarvigt, eftersom Ulla Hoffmann har missförstått mig när det gäller det hon tog upp senast. Vad jag menade var följande.

Nu talar jag inte om flyktingar, det vill jag påpeka. Jag talar om invandrare, emigranter som vill bosätta sig i Sverige. Den diskussionen är inte slutförd ännu, Ulla Hoffmann. Jag ville bara ange att vi diskuterar i de termerna i den flyktingpolitiska kommittén. Det är mycket intressanta men också svåra diskussioner. Jag vill poängtera att jag tycker att barnens situation och barnens språkutveckling är viktig. Jag har som person ingen lösning på de problemen. Det finns de som är betydligt mer kompetenta än jag, som arbetar i dessa områden, som jag vet har idéer om hur man skall kunna klara detta. När regeringen fördelar projektmedlen tycker jag också att man skall se på vilka kommuner som poängterar hur viktigt det är att med barnens situation och deras språkutveckling.

Fru talman! I natt kunde man ta del av följande rapportering: Panik utbröt i Zagreb när raketerna slog ned och vållade död och förödelse. Bilar stod i lågor. Fönster blåstes ut, och det låg glödande människor på gatan. Skolor och daghem stängdes för två dygn. Myndigheter uppmanade befolkningen att stanna inomhus och vädjade om blodgivning. Den amerikanska ambassaden skickade hem anställda och uppmanade alla amerikaner att av säkerhetsskäl omedelbart lämna Kroatien. Är det möjligen en isolerad företeelse? På andra håll, i västra Slavonien, var de kroatiska militärerna i farten samtidigt som detta hände i Zagreb. Det var andra dagen. I dag har vi tredje dagen. Är det en isolerad företeelse som får hela den amerikanska ambassaden att skälva och uppmana alla amerikaner att åka hem? Är det en isolerad företeelse? Jag tycker att det är en ganska märklig bedömning. Statsrådet talar om en respit på två tre veckor. Samma osäkerhet som har rått hittills skall fortsätta att råda i ett ännu mer ångestfyllt och laddat läge än tidigare. Jag beklagar detta.